Fru talman! Jag vill inte köpa Sverige fritt genom att vi utnyttjar skogssänkor. Jag tror att det är få som vill göra det. Jag tycker inte heller att USA ska ha den möjligheten. Vad som skulle vara intressant i det här sammanhanget är att om något land skulle öka beskogningen ganska radikalt på ett sådant sätt att det vore positivt för miljön, kunde man inom ramen för den tidigare perioden ha med det i dessa resonemang så att man inte enbart skjuter den här frågan på framtiden. Det är otvivelaktigt så att skogssänkorna har betydelse för klimatpolitiken. När vi ska diskutera den framtida klimatpolitiken och växthuseffekten är det viktigt att vi har med alla dessa olika bedömningsgrunder, så att vi uppnår bästa möjliga resultat inom ramen för globala överenskommelser.
Fru talman! Vi har lite olika uppfattning om vad man kan åstadkomma under denna åtagandeperiod. Min bedömning är att de samlade åtagandena när det gäller minskningar av koldioxidutsläppen eller växthusgaserna är så få att utrymmet för att räkna med sänkor är litet. Det gäller särskilt som vi fortfarande har väldigt svårt att avgöra vilka utökningar av sänkorna som i så fall ska räknas som additionella, dvs. som ett tillskott till de förändringar som annars ändå skulle ske. Problemet försvåras ytterligare av att det i så gott som samtliga länder med utsläppsåtaganden är en positiv tillväxt av skogen och skogssänkorna, vilket gör att nästan alla de länderna skulle kunna få räkna sig till godo sådana ökade sänkningar på ett sätt som skulle minska trycket på oss alla att genomföra reella minskningar av växthusgasutsläppen.

Fru talman! Viviann Gerdin har frågat mig vilka åtgärder, utöver översyn av vattendomar, som jag är beredd att vidta för att förhindra översvämningar. Hon har också frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kompensera de privatpersoner som drabbats av översvämningar och ännu inte fått någon ersättning. Frågorna ställs mot bakgrund av de översvämningar som drabbade framför allt området kring Vänern under vintern. Jag vill inledningsvis framhålla att jag självklart förstår den oro som Viviann Gerdin känner för att vi återigen ska stå inför en situation med stigande vattenflöden med översvämningar som följd. Förra sommarens översvämningar är också orsaken till att jag tog initiativ till en översyn av bestämmelserna om omprövning av vattendomar, vilket resulterat i att regeringen den 29 mars i år beslutade om tilläggsdirektiv till Miljöbalkskommittén. Enligt tilläggsdirektiven ska kommittén gå igenom sådana vattendomar som kan ha betydelse för riskerna för översvämningar. Avsikten med genomgången är att få fram ett relevant underlag för att därefter kunna analysera om miljöbalkens bestämmelser om omprövning är tillräckliga för att förbättra möjligheterna att förebygga och begränsa riskerna för översvämningar. Kommittén ska också analysera om ersättningsreglerna och bestämmelserna om rättegångskostnader lägger hinder i vägen för angelägna omprövningar som syftar till att förbättra t.ex. dammsäkerhet och minska risker för eller skadeverkningar av översvämningar. Den översyn av miljöbalkens omprövningsbestämmelser som Miljöbalkskommittén fått i uppdrag att genomföra omfattar således mer än en ren översyn av vattendomar. Kommittén ska också föreslå de ändringar i lagstiftningen som denna översyn ger anledning till. I sammanhanget vill jag också framhålla den möjlighet till ingripande enligt räddningstjänstlagen som Viviann Gerdin själv pekat på. Det är möjligt att det kan finnas situationer när det är önskvärt att öka tappningen i ett tidigare skede än vad räddningstjänstlagen medger, något som Miljöbalkskommitténs översyn får ge svar på. Den viktigaste regleringen för att förebygga översvämningar är den som ges i miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet. Den nyssnämnda översynen syftar ytterst till att anpassa och förbättra möjligheterna att inom ramen för dessa bestämmelser förebygga översvämningar. Samtidigt går det inte att bortse från att en framgångsrik klimatpolitik på framför allt global nivå i ett långt perspektiv kan ha stor betydelse för att minska förekomsten av svåra väderförhållanden som leder till översvämningar. Regeringens hållning och strävanden i den frågan är väl kända, och jag ska därför inte tynga dagens debatt med att redogöra för dessa. Däremot finns det skäl att uppmärksamma och diskutera samhällets känslighet och sårbarhet inför klimatförändringar. Som jag framhöll i ett frågesvar i mars avser jag ta initiativ till en konferens som närmare belyser samhällets sårbarhet när det gäller klimatförändringar. När det sedan gäller frågan om ekonomisk kompensation till privatpersoner som drabbats av översvämningar och ännu inte fått någon ersättning framhöll jag i en interpellationsdebatt den 27 november förra året om översvämningar att staten har ett ansvar för att behandla alla privatpersoner lika. Att staten just i dessa fall skulle gå in och täcka de självrisker som de drabbade fått vidkännas på sin försäkring skulle kunna få långtgående konsekvenser. En annan väg är den som regeringen valde efter förra sommarens översvämningar, nämligen att ekonomiskt kompensera de kommuner som drabbats av stora kostnader för de räddningsinsatser enligt räddningstjänstlagen som kommunerna vidtagit. För det ändamålet avsattes 100 miljoner kronor till kommuner som drabbats av kostnader för räddningstjänsten under översvämningarna.

Fru talman! Miljöministern! Jag får tacka för det inledande svaret. Jag kommer från Värmland, och jag har levt med dessa återkommande översvämningar i många decennier. Tidigare, när jag bodde längre upp i Klarälvdalen, hade vi flera översvämningar på grund av att man inte reglerade vattnet i tid. Jag har själv en gång också varit drabbad av att ha haft 50-60 centimeter vatten i en källare, så jag vet hur det känns. Jag har haft turen att på senare år inte ha blivit drabbad, men väldigt många människor runtomkring mig har blivit det. Jag bor numera i Karlstad, och där har vi gott om vatten för närvarande. Jag vill faktiskt påstå att mer eller mindre hela stan är uppdämd med vallar runtomkring. Det allmänheten ständigt och jämt diskuterar är varför detta sker. Man informeras och får väderprognoser. Allmänheten upplever att man, trots SMHI:s rapporteringar och ständigt stigande vattennivåer i alla tillrinningsområden - vattnet rinner så småningom ut i Vänern - inte har gått in och åtgärdat i tid. Det har varit rekordnoteringar både i augusti förra året och i januari i år. Även nu är vattnet onormalt högt. Det ligger långt över tidigare medelvärde. Då återkommer jag till min interpellation och frågan där. Jag kan också knyta an till svaret jag fick, där miljöministern hänvisar till att det har tagits initiativ till en översyn av miljöbalkens vattenregleringsbestämmelser och även räddningstjänstlagen. Det tycker jag är jättebra. Jag har också i min bänk alldeles nyligen i dag tagit del av det som finns inskrivet i försvarsutskottets betänkande. Där står t.ex. att de tvingande bestämmelserna i en nödsituation inte klarar ut förhållandena innan en nödsituation uppstår eller när den är nära förestående. Det är det som vi som lever nära dessa översvämningsdrabbade områden tycker är så onödigt. Skadan ska egentligen ha uppstått innan man får gå in och åtgärda någonting. Vi har följt detta. Länsstyrelsen i Västra Götaland har haft ansvaret för tappningen en tid, men tyvärr överläts ansvaret åter till vattenkraftsbolagen den 7 april. Nu är vi återigen i situationen att man har dragit ned på tappningsmängden trots att det fortfarande är en hög vattennivå i Vänern och även uppe i Arvikatrakten. Det är återigen så att detta oroar många. Det oroar både privatpersoner och småföretagare. Jag har varit ute och besökt markägare i Kristinehamnsregionen vars marker fortfarande står under två meter vatten. Det har blivit stora insjöar. Det är klart att de ser på detta med bävan. Varken privatpersoner eller småföretagare har fått några ersättningar. För en småföretagare är konkursen nära om han inte kan leva på intäkterna samtidigt som han får en merkostnad. Det är ett otroligt svårt läge för många av dem. Jag anser att man måste se över vattendomar. Men det handlar väldigt mycket om när i tiden man åtgärdar någonting. Efter diskussion och dialog med många inom länsstyrelsen och med andra som är sakkunniga på området har jag förstått att det kommer att ta enormt lång tid. Det är väl därför man söker andra vägar för att kunna lösa detta och arbeta förebyggande. Man vill kunna nyttja lagen innan vi har kommit till klarhet om vad som bör ändras i vattendomarna. Man vill helt enkelt ge vattenkraftsbolagen skyldigheten att öka tappningen för att undvika skador. Jag har läst i den räddningstjänstlag som gäller i dag, efter några ändringar som gjordes 1999. När man läser den lagstiftningen kan man ändå tycka att det finns en lag som man kan luta sig mot och som man också kan tillämpa. I § 2 står det nämligen att med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska svara för vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser för att förhindra och begränsa skador på människor, på egendom eller i miljön. Men det här kan alltså ändå inte tillämpas i dag. Jag tycker att det är beklagligt att vi har så många lagar och en så omfattande lagstiftning men ändå inte kan ingripa för att förebygga stora samhällskostnader. Det är ju inte bara privata utan även stora statliga extrakostnader som följer på den lagstiftning som vi har i dag. Jag hoppas verkligen att man ingriper och kommer fram till att man kan göra någon åtgärd under tiden, innan vattendomen har setts över, för det är en akut fråga framöver. Man befarar ytterligare översvämningar runt Vänerregionen inför årets sommarsäsong. Men miljöministern kan kanske förtydliga lite mer. Tack så länge!
Fru talman! Den här interpellationen berör ju klimatsituationen. Det är en säkerhetsfråga, och det handlar om väldigt mycket pengar. Nu säger miljöministern att han tog initiativet till den här översynen av vattendomarna efter det regn som föll i fjol. Ja, det är sanning så långt att vi hade en debatt här vid årsskiftet då miljöministern lovade att igångsätta ett arbete. Det har i och för sig nu utmynnat i tilläggsdirektiv, men det är klart att det inte är någon tvekan om att regeringen blev tagen på sängen. Om det skulle upprepas tror jag inte att miljöministern skulle förorda en sådan hantering som nu har skett. Det här med att gamla vattendomar inte har setts över och att den statliga kontrollen inte har skett är väldigt illa. Jag har varit med och sett länsstyrelsebrev där man säger: Nu har regeringen dragit ned våra statsanslag i största allmänhet, så vi har inga pengar till sådant här, så det kan vi inte göra. Med ett sådant torftigt svar är det klart att man måste ändå säga att det är ett statligt ansvar som inte har uppfyllts. Det är bra att tilläggsdirektiven har kommit, men det är sent. Sedan gäller det en annan fråga som jag tog upp i en interpellationsdebatt med räddningsminister von Sydow, nämligen samarbetet mellan länsstyrelserna. Det är ju så att i ett krisläge tar de över. Och då fanns det i alla fall en underlig bestämmelse om att det måste vara särskilda regeringsbeslut för att de skulle kunna verka över länsgränsen. Jag skulle vilja få ett besked här av miljöministern om den frågan är utredd, så att man i akutlägen, t.ex. en lördag eller söndag, inte står handfallen inför att regeringen inte just då sammanträder. Sedan gäller det det ekonomiska perspektivet. Det är ju stora förluster och utgifter som kommuner och enskilda men också offentliga servicegivare råkar ut för. Jag tänker på mitt hemlän. Dalslands kanal har fått de största skadorna sedan, tror jag, kanalen byggdes för långt över 100 år sedan. Det handlar kanske både om 15 och 20 miljoner, och min fråga blir: Ingår det i det här anslaget om 100 miljoner som nu sägs gå till kommuner? Det här är ju indirekt ett kommunalt ansvar, eftersom både kommuner och län är huvudmän i det här aktiebolaget. Det skulle vara intressant att få det beskedet därför att detta företag har en så utsatt situation att man inte har utrymme för en sådan här kraftig investering. Eller ska vi säga rehabilitering? Visst handlar det väldigt mycket om force majeure när det här väldiga regnet kom, men det är inte utan statligt ansvar, och enligt min mening, fru talman, skulle detta kunna hanteras betydligt skickligare och klokare än vad som skedde. Sedan är jag också nyfiken på den fråga som interpellanten väckte här, nämligen vad det är som gör att man nu har lämnat över till vattenföretagen att sköta just den gängse tillsynen.
Fru talman! Som jag har sagt så många gånger tidigare förstår jag mycket väl den oro som den här typen av översvämningar och naturkatastrofer orsakar hos människor. Det var naturligtvis också därför som jag ganska snabbt begav mig upp till Arvika för att på ort och ställe visa den oro som jag, och naturligtvis regeringen med mig, känner i sådana här situationer och det deltagande som vi ville uttrycka. Jag tycker också att vi reagerade ganska snabbt på den situationen. Jag lovade ju redan i Arvika att göra en översyn av vattendomarna, i medvetande om att det är ett oerhört komplicerat arbete att göra detta. Jag har sedan följt upp med tilläggsdirektiv till Miljöbalkskommittén när det gäller ett antal andra frågor. Det gäller inte själva översynen utan vilken lagändring som den här översynen och de erfarenheter som vi nu har fått bör ge upphov till. De direktiven har utredningen fått att arbeta med, och där ingår ju även frågan om vilka möjligheter samhället ska ha att fatta beslut i den här typen av situationer. Det är klart att den fråga som framför allt Viviann Gerdin tar upp inte är helt okomplicerad. De här vattenmängderna representerar naturligtvis ett väldigt stort ekonomiskt värde. Därför måste det finnas en tydlig definition av när staten får ta över besluten om den här tappningen. I dag har vi en definition i lagstiftningen som landshövdingarna i Västra Götaland och Värmland menar inte räcker för det beslutsutrymme som de tycker att erfarenheterna från hösten och sommaren visade fanns. Det får nu Miljöbalkskommittén titta på. Jag hoppas att man gör det snabbt och med stor skicklighet, och så får vi göra en bedömning av om vi ska ändra definitionen av när staten, i det här fallet genom länsstyrelserna, kan gå in och genomföra den här typen av åtgärder. Sedan gäller det den fråga som Elver Jonsson tog upp om de särskilda verksamheterna och huruvida de kan få pengar. Jag kan naturligtvis inte på rak arm svara på det från talarstolen så här, men vi har alltså anslagit en tämligen stor summa pengar till kommunerna när det gäller kommunala verksamheter som har drabbats av det här. Det finns möjligheter för kommunerna att söka pengar, och sedan kommer det naturligtvis att prövas gentemot de regler som styr de här pengarna. Om det är så att man inte har sökt pengar för de här insatserna så hoppas jag att man gör det för att få en sådan prövning till stånd. Men jag vågar självfallet inte på rak arm så här oförberedd i riksdagens talarstol utlova några pengar till någon verksamhet.
Fru talman! Det är ju intressant att höra hur tankegångarna går även om jag känner mig otålig och tycker att det här går alldeles för sakta. Sedan skulle jag vilja lyfta fram några saker som också bidrar till den här situationen, som man har hamnat i. Det finns några vattenleder på vägen ned till Vänern som håller på att växa igen. Då har jag fått frågan till mig från angränsande omgivningar: Vem är det som ansvarar för de här f.d. båtleder som har varit trafikerade men som inte är det i dag? De har slammat igen, och de har vuxit igen. Det har naturligtvis bidragit till att översvämningarna har kommit i ett tidigare skede, och de har blivit mer omfattande, framför allt när det gäller den angränsande jordbruksmarken. Ingen tycks veta eller har kunnat svara på den här frågan. Man lämnar bara detta därhän, och de här båtlederna används inte längre. Sedan har jag också blivit uppringd och fått många samtal angående den växtodlingssäsong som vi står inför eller som egentligen redan har påbörjats. Den ersättning som har gått ut till främst markägarna omfattar inte alla. Ersättningen omfattar dem som har lagt sin mark i träda, men den som har en vanlig vallodling för bete till sina djur får ingen kompensation för att markerna har blivit dränkta och hö till djuren måste köpas in. Det finns många olika problem i botten hos de drabbade människorna. Detta är lite märkligt, framför allt att Länsstyrelsen i Västra Götaland överlåter till vattenkraftsbolaget - i det här fallet Vattenfall - att sköta tappningen. Jag har delgetts att det gäller stora pengar - miljöministern känner till detta. För bara en enda centimeters skillnad i vattennivån rör det sig om flera miljoner. Vattenfall är ett statligt ägt bolag som övertar regleringen. Vattenfalls uppdragsgivare är staten. Här känns det som att staten tar med ena handen och ger med den andra. Slutnotan blir ett underskott. Kostnaderna blir så enorma, om man räknar ihop sammantaget vad som sker ute i samhället. Det är otroligt viktigt att man jobbar på ett förebyggande sätt och att det finns en framförhållning. Hur än lagarna är skrivna, och med tanke på att det kommer att ta tid i fråga om vattendomarna, är det viktigt att det finns någon form av beredskap. Annars finns det en risk att detta kommer att återupprepas igen. Vattennivån nu när vi går in i sommaren och hösten är högre än i fjol. Jag hoppas verkligen att vi slipper detta. Det här påverkar mycket - friluftslivet, kulturlandskapet och massor av enskilda vägar. Även riksvägar i länet har varit hårt drabbade. Man måste försöka förebygga stora skador med alla metoder och inte bara vänta tills Miljöbalkskommittén lägger fram förslag. Jag förstår att det kommer att ta tre fyra fem år. Jag skulle vilja att miljöministern utvecklar lite mer vad som kommer att hända under tiden. Vad kan vi förvänta oss för hjälp så att vi inte blir dränkta?
Fru talman! Jag är naturligtvis medveten om att vi inte är en förhandlingsgrupp med miljöministern just nu. Men det finns ändå en del principiella besked att ge från regeringens sida, nämligen om man är beredd att i princip hålla kommuner och offentliga serviceorgan som står för både näringsgrenar och annat utbud så pass skadeslösa att deras verksamheter inte äventyras. Jag tänker konkret på t.ex. Dalslands Kanalaktiebolag som har kommun och län som huvudmän. Det är naturligtvis ett komplicerat arbete att införa en lagändring. Men jag tycker att det inte är illa att följa upp noggrant den lagstiftning som finns i dag och gällande domar. Problemet var tydligen inte felaktiga domar utan att de inte kontrollerades eller följdes upp. Fru talman! Vi har blivit varse vilka våldsamma naturkrafter vi har att göra med. Det är naturligtvis oerhörda mängder med vatten när 1 000-1 200 kubikmeter vatten i sekunden störtar genom Trollhättefallen. Skadorna i Billingsfors och Bengtsfors har inte funnits tidigare under hela kanalens livslängd. Det handlar om stora saker. Sedan var det den globala frågan. Detta får inte sättas i motsatsförhållande till miljöministerns ambitioner att vi ska medverka till ett gott klimat i världen så långt vi människor förmår det. En hel del av vattnet som störtar i väg är sådant som regnar på andra sidan Kölen. Vi kanske också skulle tala med norrmännen om att de inte släpper i väg för mycket vatten vid fel tidpunkt.
Fru talman! Den här debatten visar att vi har en hel del erfarenheter som vi kan dra lärdom av från händelserna i somras och i höstas. Jag har försökt att dra lärdom av de erfarenheterna och ta de initiativ som ligger inom mitt speciella ansvarsområde i regeringen. Jag vet att många av mina kolleger också har dragit en del slutsatser av detta. Jag kan alltså inte gå in i detalj och svara på frågor om ersättning osv., delvis därför att frågorna hanteras av en annan kollega. Jag deltar alltså inte i de dagliga diskussionerna kring hur dessa ärenden bereds. I princip har vi gett möjlighet för kommuner att få ersättning för olika verksamheter. När jag sist diskuterade detta med Lars-Erik Lövdén var pengarna inte slut. Det fanns fortfarande resurser inom ramen för de Jag utgår från - och det är möjligt att det kräver ett särskilt initiativ - att detta verkligen kommer till stånd. Jag utgår också från att andra myndigheter och företag drar slutsatser av händelserna och försöker ifrågasätta sitt eget agerande och funderar på vad de kunde ha gjort på ett annat och bättre sätt nu när det finns facit från de senaste översvämningarna. Vi vill verkligen se till att dessa erfarenheter inte behöver upprepas. Ligger det inom mänsklig makt att förhindra detta, tycker jag att många har ansvar för att fundera igenom vilka lärdomar som kan dras av detta. Den långsiktiga frågan är huruvida vi med en människoskapad klimatförändring skapar risker för ännu värre översvämningar längre fram i tiden. Vi vet att det finns prognoser över att regnmängden över Skandinavien kommer att öka, särskilt in i landet - enligt vissa klimatscenarier. Dessutom kommer regnmängden att öka radikalt och kommer förmodligen att bli mer koncentrerat i tiden. Det talar för att risken för svåra översvämningar kommer att bli ännu större i framtiden. Jag berättade i mitt interpellationssvar om det initiativ jag har tagit när det gäller en stor konferens för att bedöma de mer långsiktiga beredskaps och sårbarhetsfrågorna som den här typen av förändringar leder till. Elver Jonsson sade i sitt första inlägg att det krävs ett regeringsbeslut för att åstadkomma förändringen i ansvarsfrågan. Det kan hända någonting på lördag eller söndag. Jag kan lova Elver Jonsson att vi har mycket hög beredskap att ha beslutsföra regeringar som kan sammanträda precis när som helst under året och precis när som helst under dygnet - om det verkligen skulle krävas. Det behöver inte utesluta att det kan finnas skäl för den typen av förändringar som Elver Jonsson pekar på.
Fru talman! Det kommer nog att bli anledning att återkomma i den här frågan. Helt klart är att vi kan påstå att vädrets makter tillsammans med vattenkraftsbolagen och myndigheternas agerande är ett triangeldrama. Det är flera parter i det hela. Miljöministern svarade att han har tagit initiativ till en konferens. Jag funderade över om det blir en nationell eller internationell konferens. Med tanke på att det är fråga om en klimatförändring känner jag ett stort behov av att sådana frågor diskuteras mest och bäst med våra angränsande länder så att vi verkligen arbetar åt samma håll. Jag vill tacka för svaret, även om jag naturligtvis känner att jag inte är nöjd. Jag känner att jag inte har något konkret att berätta om vad som görs kortsiktigt om detta skulle hända igen när jag åker hem till Värmland. Det svar som jag har fått är mer långsiktigt. Det behövs naturligtvis också, men jag var också ute efter hur vi ska agera om vi ställs inför samma situation igen. Men det blir nog anledning att återkomma i frågan.
Fru talman! Jag är ledsen att Viviann Gerdin är lite besviken över det konkreta och kortsiktiga, men om Viviann Gerdin läser interpellationssvaret en gång till tror jag att det finns lite konkret och kortsiktigt där också. Som ett direkt svar på Viviann Gerdins fråga vill jag säga att det här är en nationell konferens. Alla andra konferenser om klimatfrågan är naturligtvis internationella. Det jag nu tänker diskutera är vilken sårbarhet som finns i Sverige inför de klimatförändringar som kan komma att ske. Vilken beredskap har vi att möta de förändringarna här i Sverige? Den här gången, i motsats till alla andra gånger, handlar det alltså inte om vår påverkan på klimatet. Nu ska vi titta på vilka scenarier och prognoser som vetenskapsmännen anser vara mest sannolika för den framtida utvecklingen i Sverige. Vi ska diskutera hur detta kommer att påverka våra vägar och järnvägar och hur det kommer att påverka vissa delar av landet som redan nu är översvämningskänsliga. Hur kommer det att påverka turismen när t.ex. trädgränsen börjar klättra uppåt på allvar och klimatet förändras med sämre möjligheter för skidturism osv.? Det är den typen av frågeställningar, som vi inte egentligen har rest tidigare, som jag tycker att det nu är dags att börja fundera på på allvar.

Fru talman! Harald Nordlund har frågat miljöministern om vilka initiativ statsrådet kommer att vidta under det svenska EU-ordförandeskapet för att förändra svenska lagar och skatter samt EU-direktiv i syfte att stimulera till övergång från fossila bränslen och drivmedel till miljövänliga. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Sverige skulle kunna ta bort större delen av koldioxidskatten på alternativa drivmedel utan att bryta mot någon överenskommelse inom EU. De harmoniserade EG-regler som finns för skatten på drivmedel ger inte Sverige någon obegränsad möjlighet att sänka skatten på alternativa drivmedel. Mineraloljedirektivets huvudprincip är att alla drivmedel, oavsett ursprung, ska beskattas. Vidare gäller att samma skatt ska tas ut för alternativa drivmedel som för jämförbara fossila drivmedel. För drivmedel som har miljöfördelar finns det dock en begränsad möjlighet att sätta ned eller befria från skatten. Denna möjlighet kan utnyttjas i samband med teknikutveckling i s.k. pilotprojekt. Förutom undantaget för pilotprojekt finns ytterligare en möjlighet till skattenedsättning eller skattebefrielse. Om det motiveras av speciella hänsyn kan rådet genom enhälligt beslut på förslag från kommissionen medge tidsbegränsade undantag. Reglerna finns i artikel 8.4 i mineraloljedirektivet. Oavsett vilket alternativ som väljs aktualiseras en prövning enligt EU:s statsstödsregler, vilket innebär att en planerad förändring måste anmälas till kommissionen för granskning och godkännande. För att stimulera en fortsatt introduktion av alternativa drivmedel avser regeringen att fastlägga en strategi för hur skattenedsättning för dessa drivmedel ska ske. Strategin ska bygga på i förväg uppställda kriterier, exempelvis att de aktuella projekten ska avse teknisk utveckling och resultera i processer eller produkter som är miljövänliga alternativ till konventionella bränslen. Avsikten är att nedsättningarna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till ökad miljönytta och till samhällsekonomiskt effektiva lösningar på området. I första hand bör strategin tillämpas för åren 2002-2006. Erfarenheterna bör fortlöpande följas upp och också bli föremål för en samlad utvärdering efter år 2006. Harald Nordlund anför också att om bränsle för uppvärmning görs mer miljövänligt än dagens fossila, förändras i dag inte skatten till förmån för det miljövänliga alternativet. Det påståendet kan jag inte instämma i eftersom biobränslen för uppvärmning inte belastas med vare sig energi eller koldioxidskatt. Det av regeringen föreslagna nya steget i den gröna skatteväxlingen som genomfördes vid årsskiftet har ökat konkurrenskraften för biobränslen som används för uppvärmning eftersom skatten höjdes för de fossila bränslena. I detta sammanhang kan jag nämna att vi under det svenska ordförandeskapet har återupptagit diskussioner i rådsarbetsgruppen för skattefrågor om det förslag till ett nytt energiskattedirektiv som kommissionen lade fram 1997. Förslaget var senast uppe till diskussion i rådet under 1999. Förslaget ger bl.a. utrymme för större flexibilitet vid beskattningen av biodrivmedel. Förslaget innebär också att den harmoniserade beskattningen på energiområdet utvidgas till att också omfatta kol, naturgas och el. Vid tidigare diskussioner har vissa länder motsatt sig höjningar av minimiskattenivåer på oljeområdet och införandet av andra minimiskattenivåer än noll för tillkommande energislag. Av det skälet har Sverige inlett diskussionerna med att försöka harmonisera skattestrukturen på energiområdet. Det kan exempelvis gälla skattelättnader för energiintensiv industri, beskattning av kraftvärmeproduktion eller regler vid handel med energiprodukter mellan EU-länderna. Sverige satsar således på att föra detta förslag framåt.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min interpellation. Det är svårt att producera koldioxidneutrala alternativ som är billigare än fossila med dagens oljepriser. Vi måste stimulera teknisk utveckling och nya initiativ, och det gör man med bl.a. skatteregler som generellt och långsiktigt premierar renare och mer koldioxidneutrala alternativ. Fru talman! Jag vill fråga finansministern hur han tror att nya lösningar och nya företag ska kunna komma fram på det här området när varje alternativ görs beroende av tillfälliga och begränsade dispenser och inte förutsägbara villkor, särskilt när sådana dispenser inte har beviljats de senaste åren. Visst är det glädjande att en strategi för skattenedsättning för pilotprojekt är på väg. Man kan tycka att sådant borde ha varit framme för flera år sedan. Regeringen har ju lagt ett lock på utvecklingen. Sverige har i nuläget bara två större sanktionerade alternativa drivmedel. Det är dels storskalig etanoltillverkning, dels biogas i främst kommunal regi. Vi skulle kunna ha fler i dag med mer av innovativ utveckling, fler alternativ och fler aktörer. Det behövs ju mer än en strategi för pilotprojekt. Det behövs en strategi för alternativa drivmedel över huvud taget. En sådan strategi måste ge långsiktiga förutsägbara villkor för alternativa och renare drivmedel. Den bör också reglera hur myndigheter ska förhålla sig för att stimulera fler alternativ och fler aktörer. En sådan strategi aviserades i vårbudgeten. Fru talman! Jag vill fråga finansministern vilka principer den ska bygga på. Finansministern tar också upp de mer generella undantagen enligt mineraloljedirektivet. Jag tycker inte att regeringen har varit särskilt aktiv när det gäller att söka sådana undantag, inte ens när riksdagen har bett om det. Då menar jag frågan om inblandning av etanol i bensin över halten 5 %. Varför kan inte regeringen söka ett generellt undantag för koldioxidskatten på koldioxidneutrala drivmedel? Det är svårt att försvara att Sverige generellt har koldioxidskatt på koldioxidneutrala drivmedel, dvs. att skatten är rent fiskal och inte ett styrmedel. Det finns ju fler möjligheter för Sverige att självständigt ge generella skattefördelar för koldioxidneutrala drivmedel utan att fråga EU. Vi har ett system för miljöklassning av bensin och diesel där vi kan och får differentiera skatten beroende på drivmedlens miljöegenskaper. Nettoutsläpp av koldioxid är en viktig miljöegenskap som Sverige skulle kunna ta med som parameter i miljöklassningen. Bara vi håller oss över mineraloljedirektivets skattegolv får vi ju sätta de skatter vi vill baserat på miljöegenskaper.
Fru talman! Det här är ett område som handlar om miljövänliga drivmedel och som jag personligen har varit engagerad i sedan början av 1980-talet. Jag hade på den tiden uppdrag som trafiklandstingsråd i Stockholmsregionen och deltog här i Stockholm i det stora kollektivtrafikföretagets verksamhet, som var inriktad på att via forskning och teknikutveckling försöka hitta alternativa bränslen. Ett problem har hela tiden varit att det inte finns några drivmedel som är det självklara valet när man försöker ta hänsyn till miljöaspekter och kostnadseffektivitet. Jag har personligen varit med om många entusiastiska tekniker som tror sig ha hittat den ideala lösningen. Sedan har man tyvärr efter ett antal månader eller t.o.m. år sett att det inte alls hade alla de enkla fördelar ur både kostnadssynpunkt och miljösynpunkt som man kanske trodde från början. Därför finns det fortfarande ett stort behov av en teknikutveckling på området. En introduktion av biodrivmedel får helt enkelt ske efterhand som man skaffar sig erfarenheter på området. Jag är medveten om att aktörerna på marknaden väntar på regeringens ställningstaganden i fråga om vilka skattelättnader som kan bli aktuella de närmaste åren. Det är därför jag också har framfört att regeringen kommer att presentera en skattestrategi för alternativa bränslen. Som bekant pågår det redan ett antal pilotprojekt på området. Det handlar bl.a. om den stora etanolfabrik i Norrköping som nyligen invigdes av statsministern. I det projektet har skattefrihet medgetts för 50 000 kubikmeter etanol per år. Det är etanol som används för en 5-procentig inblandning i den bensin som säljs i ett område utefter ostkusten mellan Norrköping och Stockholm. Det finns många försök, bl.a. det etanolbussprojekt som pågått under ganska lång tid här i Stockholm. Jag är medveten om att man inte kan hitta det ideala drivmedlet som från början är både kostnadseffektivt och visar sig ha minimala negativa miljömässiga effekter. Man får förmodligen söka sig fram. Därför är det viktigt, precis som Harald Nordlund efterfrågar, att noga diskutera olika principer för hur man kan gå vidare. I annat fall är det risk för att man tvingas sätta in ganska stora resurser i form av skattebortfall för staten utan att man är säker på att man får tillbaka det man skulle önska. Därför är det väl rimligt att pågående projekt får fullföljas. Lägger man ut nya projekt framöver är det också rimligt att man helt enkelt gör en avvägning mellan vad man tror är det miljömässigt bästa i förhållande till de kostnader och kostnadsreduceringar eller snarare intäktsreduceringar för staten som det handlar om.
Fru talman! Jag tycker att det framgår av finansministerns repliker att den här sortens skatter - och det kanske man kan ha viss förståelse för - av finansministern ses som fiskala och inte som styrmedel i miljöpolitiken. Jag tycker inte heller, fru talman, att jag fick svar. Jag hade ett par frågor. En tycker jag är mycket viktig att återkomma till. Varför kan inte regeringen söka ett generellt undantag för koldioxidskatten på koldioxidneutrala drivmedel? När det gäller bensin har vi ett utrymme på ungefär 1:90 kr per liter ned till mineraloljedirektivets miniminivå. Dagens skatt är ju 4:50 kr. Jag har kollat den uppgiften, så den tror jag är korrekt. Eftersom koldioxidskatten är 1:24 kr per liter har vi gott och väl möjlighet att ta bort hela den skatten för koldioxidneutrala ersättningar för fossil bensin. Vi har inte en begränsning på det sätt som jag tycker att svaret ger sken av. För diesel är marginalen till direktivets miniminivå med dagens växelkurs betydligt mindre, drygt 80 öre per liter. Det räcker till att eliminera drygt halva koldioxidskatten för miljöklass 1-diesel, som alltså är Fru talman! Är finansministern beredd att införa en sådan här möjlighet? Jag tog också i min interpellation upp det specifika exemplet med en vätgasdriven bil som får vätgas från solenergi. Drivmedlet är helt förnybart, och inte en endaste kolatom är inblandad i produktionskedjan. Vätgas beskattas då som motsvarande bensin eller naturgas för fordonsdrift, dvs. den får åtminstone betala full koldioxidskatt. Vanligt folk förstår inte att det ska vara på det här sättet. Är det ett rimligt sätt att stimulera utvecklingen på att man har en sådan här ordning? Om man eldar i en panna med ved eller med pelletts är det förvisso skattebefriat i dag. Om man däremot gör något som kallas pyrolysolja eller tjära av veden går det tekniskt att också elda med den i pannor. Det är då skattebefriat. Sådan olja eller tjära är relativt osmaklig och giftig och ger smutsiga emissioner. Om oljan däremot görs renare med s.k. hydrogenering som jag har lärt mig att det heter - men det är inte viktigt i sammanhanget - vilket är fullt möjligt och också har gjorts i Sverige, beläggs den med full skatt motsvarande fossil eldningsolja, dvs. full koldioxid och energiskatt. Ytterst styrs det här av mineraloljedirektivet. Sådana här exempel reagerar människor på. Jag menar att vi i Sverige och från svensk sida i samarbete måste vara tydligare och visa att det är förhållanden som måste förändras. Jag har frågor som är obesvarade, fru talman.
Fru talman! Om man ska nå framgång med att försöka stödja införandet av alternativa drivmedel är det naturligtvis oerhört viktigt att man stimulerar forskning på området. Det har Sverige gjort sedan mycket lång tid tillbaka. Men forskning enkom löser inte problem. Det är också fråga om en praktik. Vi kan på alla sätt och vis understödja - som vi gör - en del praktiska projekt, och vi kommer också att kunna understödja fler i framtiden. Samtidigt tror jag att man ska vara medveten om att det inte kommer att finnas några ideala drivmedel som har noll negativa effekter när det gäller miljöutsläpp och som ur kostnadssynpunkt är de mest rimliga. Det är alltid en fråga om balans mellan kostnadseffektivitet och de miljöaspekter som finns. Det är det som är anledningen till att regeringen i EU-sammanhang under ordförandeskapsåret nu har återuppväckt diskussionen om ett enerigspardirektiv. Det har hittills kunnat blockeras av något enstaka land, men nu finns det kanske utsikter att få till stånd en förbättrad diskussion på det här området. Vi vet att något land har värjt sig för de minimiregler det handlar om. Vi vet samtidigt att Sverige inte ensamt kan bestämma över de eventuella undantag som kan behövas på området. Det finns kanske skäl att diskutera ett ökat mått av flexibilitet när det gäller det energiskattedirektiv vi nu diskuterar. Den rådsarbetsgrupp vi har på området har haft flera sammanträden under våren, och man kommer att fortsätta under det svenska ordförandeskapet. Jag inser att den som tror på en särskild idé eller en särskild form av alternativa drivmedel vill köra sitt race så snabbt som möjligt och genomföra projekt i så storskalig omfattning som möjligt. Därför är det naturligtvis alltid en avvägningsfråga när det gäller de inkomstbortfall som staten har. Stora inkomstbortfall måste alltid vägas mot frågan om de pengarna kan användas på något annat sätt som ur miljöns synpunkt är lika framgångsrikt. Därför tycker jag att det finns skäl att vara säker när man tar kommande steg, så att man inte inleder processer som man sedan tvingas avbryta därför att de inte ger de miljömässigt goda resultat som vi alla önskar och hoppas på. Det är resultat som vi ser som en nödvändig förutsättning, inte minst om vi tänker tanken att exempelvis biltrafiken i framtiden kommer att få samma omfattning i de länder som håller på att utvecklas ute i världen och samma intensitet som vi har i exempelvis EU-området. Vi är starkt medvetna om att det är oerhört angeläget att få till stånd en forskning på det här området. Sverige och andra länder kan gärna gå före. Men jag tycker också att det är viktigt att vi har ett bra underlag för sådana typer av beslut. Det är skälet till att regeringen nu ska ta fram en sådan strategi under den närmaste tiden.
Fru talman! Det är viktigt att vi vet att vi åstadkommer förbättringar om vi gör satsningar, särskilt om de kostar mycket pengar. Vi vet också att det går att åstadkomma förbättringar, men vi kan inte vara säkra på att de är de bästa. Jag menar att det nu är så pass bråttom att vi bör ta steg framåt, om också inte till orimliga kostnader. Vi bör dock vara beredda att ta på oss kostnader, eftersom detta arbete för i rätt riktning. Vad gäller mineraloljedirektivet menar jag att vi kan agera mera kraftfullt. Det är konstruerat för att verkligen stimulera alternativa drivmedel. Jag menar att direktivet egentligen borde kompletteras med en paragraf om koldioxidneutrala drivmedel eller kanske att ett separat direktiv borde tas fram för alternativa drivmedel. Är finansministern beredd att initiera en sådan översyn? Finansministern talar också om erfarenheter från Stockholm. Jag har erfarit att SL om ett par år i Stockholm ska köra några experimentbussar med bränsleceller. Vilken skatt kommer att läggas på vätgasen för dessa? Kommer finansministern att se till att det blir en vettig beskattning, åtminstone för dessa bussar? Idén är att tillverka vätgasen med hjälp av vattenkraftsel som sönderdelar vatten eller från biogas.
Fru talman! Som svar på Harald Nordlunds sista fråga vill jag säga att jag tror att Harald Nordlund själv inser att man inte på förhand kan ange vilka skattebestämmelser vi ska ha. Det är just därför viktigt att ta fram ett principiellt program för att diskutera vilka kriterier och villkor som ska gälla för skattebefrielsen. Många av de projekt som nu pågår kräver i sin tur ett ganska stort statligt stöd. Jag tänker inte bara på statligt stöd i form av en lägre beskattning utan kanske också i form av framställning av råvara för de alternativa drivmedel som vi diskuterar här. Frågan vad som är mest kostnadseffektivt måste då ses i ett lite större sammanhang. Jag tror att vi i fortsättningen behöver en kombination av satsning på forskning och av praktiska exempel. Som jag nämnt är min erfarenhet den att det ibland knyts väldigt stora förhoppningar till enskilda drivmedel men att det när man kommer fram till den praktiska driften visar sig att det inte håller ända fram. Detta gör det ännu mer angeläget att ha flera parallella försök i gång för att säkerställa att vi kan hitta en bra alternativ miljöteknik för framtiden.

Fru talman! Charlotta L Bjälkebring har till statsministern ställt ett antal frågor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Interpellanten har bl.a. frågat mig vad jag tänker göra för att stärka myndigheternas oberoende ställning i förhållande till de statliga spelbolagen. bl.a. kontrollera och utöva tillstånd över spelmarknaden. Vidare lämnar Lotteriinspektionen tillstånd till vissa typer av spel och lotterier. I likhet med andra förvaltningsmyndigheter åtnjuter Lotteriinspektionen enligt regeringsformens bestämmelser en oberoende ställning i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Detta innebär att Lotteriinspektionen i dag agerar självständigt och på eget ansvar oavsett om det är AB Svenska Spel eller en privat spelanordnare som är föremål för Lotteriinspektionens granskning. Vad avser folkhälsoargumenten ingår det i Folkhälsoinstitutets uppgifter att motverka spelberoende och att initiera forskning i frågor som rör spelberoende. Ett särskilt anslag är avsatt för detta ändamål, och bl.a. har stödet till Spelberoendes Riksförbund ökat från 100 000 kr år 2000 till 400 000 kr i år. Samtliga lokala kamratföreningar som är anslutna till riksförbundet åtnjuter också ett anslag. Utöver detta arbetar Folkhälsoinstitutet med en hjälplinje eller jourtelefon för spelberoende och anhöriga, länskonferenser för människor som i sitt arbete eller på sin fritid kommer i kontakt med spelberoende, samverkan med spelbranschen, forskning och andra informationsinsatser. Det är givetvis viktigt att åldersgränserna på spel följs. I lotterilagen framgår att den som anordnar vadhållning i samband med hästtävling eller anordnar automatspel, roulettspel, tärningsspel eller kortspel inte får låta någon som är under 18 år delta i lotterier. Detsamma gäller för den som är ombud för den som anordnar lotteriet. I AB Svenska Spels tillstånd anges att personer under 18 år inte får erbjudas att delta i Bingohallar tillämpar sedan länge en 18-årsgräns. I direktiven till den s.k. Lotterilagsutredningen framgår att utredningen ska bedöma om dessa krav bör skärpas och föras samman och återges i lotterilagen. Utredningen har behandlat frågan och föreslår i sitt betänkande att åldersgränsen 18 år ska tillämpas också vid vadhållning i samband med hundkapplöpning. Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu inom Regeringskansliet. Lotteriinspektionens tillsynsverksamhet syftar till att lagstiftningen på området och de av inspektionen utgivna villkoren följs, bl.a. de angivna åldersgränserna. För att effektivisera tillsynen verkar inspektionen också för att ett ökat samarbete i kontroll och tillsynsverksamheten mellan polis och skattemyndigheterna samt kommuner och länsstyrelser kommer till stånd. När det gäller frågan om jag kommer att vidta några åtgärder för att komma till rätta med spelreklamen och dess negativa verkningar vill jag avslutningsvis nämna följande. I Lotteriinspektionens regleringsbrev för budgetåret 2000 har inspektionen fått i uppdrag att göra en samlad kartläggning av marknadsföringen av spel och lotterier i Sverige. Syftet med kartläggningen är att utgöra ett underlag för eventuella förslag om hur de mest aggressiva formerna av marknadsföring, exempelvis sådan marknadsföring som riktar sig gentemot ungdomar, kan undvikas. Lotteriinspektionen överlämnade en rapport till regeringen den 6 november 2000. Rapporten bereds för närvarande inom Regeringskansliet och kommer att beaktas i samband med Lotterilagsutredningens betänkande.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Bosse Ringholm för svaret. Frågan ställdes ursprungligen till statsministern, eftersom den övergripande frågeställningen i min interpellation var hur regeringen organiserar sig när det gäller spelfrågor och även vilken policy regeringen har i spelfrågorna. Finansministern svarade när det gäller myndigheternas oberoende att Lotteriinspektionen redan i dag har en oberoende ställning och agerar självständigt och på eget ansvar. Visst är det så. Det förstår också jag, men jag anser ändå att det är ett problem. Problemet är att Lotteriinspektionen lyder under politikområdet finansiella system och tillsyn, samtidigt som den har till uppgift att ge vissa tillstånd. Den har också till uppgift att övervaka spelandet osv. Finansdepartementet är ju det departement som kan anses ha mest makt, åtminstone i ekonomiska frågor. Jag känner en stor oro för att företrädare för andra departement får en underordnad ställning när det gäller möjligheterna att få pengar från statskassan. Jag anser att Lotteriinspektionens ställning borde stärkas när det gäller spelproblematiken. Den borde ha tydligare direktiv om folkhälsoaspekter i sin tillståndsgivning och även bl.a. för sitt översynsarbete på spelområdet. Det är ju så att tillståndsgivning, spelandets omfattning och spelberoendeproblematiken hänger ihop. Det känns därför lite konstigt att just finansministern, som ska ha det övergripande ansvaret för statens finanser, nu gång efter annan ska svara på frågor om hur folkhälsoaspekter tas till vara i spelfrågan. Som alltid hänvisar finansministern hela tiden till Lotteriinspektionen och givetvis också till Folkhälsoinstitutet som de organ som har ansvaret för dessa frågor. Jag vill att regeringen ska ha en övergripande spelpolicy, där alla olika delar kommer in. Det jag kan läsa in i svaret är att finansministern är nöjd med att Folkhälsoinstitutet jobbar vidare som i dag, dvs. har hand om folkhälsoaspekten. Finansministern är nöjd med att regeringen inte har någon övergripande policy. Det verkar som om finansministern tycker att detta sköts av Folkhälsoinstitutet, Lotteriinspektionen, AB Svenska Spel osv. Det verkar som om finansministern tycker att det räcker att man avsätter Jag anser att det behövs något mer. Det behövs en övergripande syn på spelpolitiken, precis som vi har på alkoholpolitiken. Eftersom det bara är finansministern som får svara på frågorna om spel vill jag återigen fråga vad han avser att göra för att stärka folkhälsoargumentet på spelområdet.
Fru talman! Regeringen har en övergripande strategi på spelområdet och därmed för hela spelpolitiken. Den inkluderar naturligtvis också folkhälsoaspekterna på spelandet. Det är inte så att regeringen har olika strategier via Socialdepartementet och Finansdepartementet. Vi har en gemensam strategi på hela området. Som i all annan politik handlar det om avvägningsfrågor. Det nöjes och förströelseinslag som finns i allt spel måste vägas mot de sociala konsekvenser som ett spelberoende kan innebära för vissa personer. De exempel som jag ger i interpellationssvaret är inte det enda som görs på folkhälsoområdet för att motverka spelberoende. Interpellationen handlar om Lotteriinspektionens roll. Jag instämmer med interpellanten om att Lotteriinspektionen har en självständig myndighetsroll att spela på området. Det är den starkaste funktion som finns i ett sådant sammanhang. När Lotteriinspektionen får sina regleringsbrev av regeringen vägs folkhälsoaspekten in via den gemensamma beredningen i Regeringskansliet med olika departement. Jag tror inte att Charlotta Bjälkebring menar att man kan säga att man är nöjd och att ingenting mer behöver göras. Detta är ett område där det alltid behöver göras någonting mer. Därför nämnde jag den särskilda rapport som Folkhälsoinstitutet lämnade till regeringen i slutet på förra året, som vi nu ska behandla i samband med de propositioner på spelområdet som vi diskuterar framöver. Folkhälsoinstitutet besitter mycket värdefull kunskap och samverkar i sin tur med andra institut på området, även privata. Jag känner mig inte nöjd. Jag tycker inte att vi har klarat ut spelberoendeproblematiken. Den måste ständigt diskuteras och man måste göra avvägningar. Jag känner mig ändå ganska trygg. Vi har en bra organisation via Finansinspektionen, som jobbar intensivt på området. Regeringen har dessutom gett ett uppdrag till Folkhälsoinstitutet att samla information. Institutet har också kommit med bra förslag, som vi kommer att bereda i den fortsatta hanteringen.
Fru talman! Det är glädjande att höra att det finns en övergripande spelpolicy i regleringsbrevet för Lotteriinspektionen och även för andra myndigheter av olika slag. Det får jag studera hemma på min kammare. Jag är ändå inte helt nöjd när det gäller dessa frågor. Det är inte finansministern heller. Spel om pengar har alltid en baksida. Det är vi helt överens om. Ökade insatser, ökade skulder och försummade anhöriga är ett stort problem för många människor. Vi är också överens om att spel om pengar har en positiv sida. Spel ger förströelse, intäkter inte minst till statskassan. Om man kan förena dessa allehanda nyttigheter med varandra är det bra. Men man måste också väga in de negativa delarna när det gäller spel. Vad jag har förstått finns det i Sverige inte någon riktigt bra utredning som belyser de negativa konsekvenserna av spel i ett brett ekonomiskt och socialt perspektiv. Det finns inte heller några studier om skillnader mellan mäns och kvinnors spelande. Även om dessa frågor finns reglerade i regleringsbrev saknas utredningar. Vi har Sten Rönnbergs forskning, men jag tror att vi behöver mer. Det pågår en konsekvensbeskrivning med anledning av att kasinon ska etableras, bl.a. i Sundsvall. Det är bra. Som sagt, det finns ingen utredning som skulle kunna vara regeringen och riksdagen till hjälp med att fatta kloka och riktiga beslut när det gäller spelfrågorna i framtiden. Vi är på gång att ändra spelkulturen i Sverige, att etablera kasinon med internationella regler. Vi är också på väg in i en spelkultur där man kommer att kunna spela på Internet osv. Därför är det otroligt viktigt med en utvidgad forskning. Jag undrar vad finansministern kommer att göra för att få till stånd en utredning om ekonomiska och sociala konsekvenser av spel samt belysa skillnaderna mellan kvinnligt och manligt spelbeteende. Jag undrar också om Lotteriinspektionens handläggning av marknadsföringen av spel och lotterier i Sverige är klar och om den kommer att leda till några åtgärder mot den mest aggressiva marknadsföringen av spel. Kommer man att lägga fram förslag om att begränsa den?
Fru talman! Det är riktigt som interpellanten säger, att det finns en baksida av spelandet. Om 99 av 100 kan se spelandet som en förströelse och kan se de positiva sidorna, finns det alltid den hundrade som kan råka illa ut, med spelberoende eller andra olägenheter som drabbar familj och omgivning. Så länge det är en realitet måste vi också diskutera vad vi kan göra för att motverka de negativa sidorna av spelberoendet. Jag tror inte heller att någon instans har all kunskap som tänkas kan. Däremot är jag övertygad om att Folkhälsoinstitutet, med dess resurser och ambitioner, kommer att kunna samla mycket bra material åren framöver som kan användas. Vi för en ständig dialog med de olika aktörerna på marknaden. Många av dem har, som jag också sade i mitt svar, självmant ålagt sig restriktioner när det gäller t.ex. åldersgränser. Det får bli en av frågorna inför höstens proposition om spelfrågor, om man behöver ha särskilda regler för marknadsföring.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag återigen tacka för svaret. Sist nämnde finansministern den kommande propositionen, som nu bereds inom Regeringskansliet. Det finns en utredning som heter Föreningslivet på spel och lotterimarknaden. Det är väl den finansministern tänker på. Jag blev glad när finansministern sade att man ska väga in de frågor som Lotteriinspektionen har tittat på, marknadsföring osv. Jag vill ställa en fråga med anledning av den proposition som förmodligen kommer i höst. Finansministern kan väl bekräfta att den kommer i höst. Hur bereds den? Bereds den så att Finansdepartementet, Kulturdepartementet, Justitiedepartementet, Socialdepartementet, Civildepartementet kommer med på ett bra sätt? Det är många departement som är berörda av spelfrågorna. Kan jag, och många andra med mig, känna oss lugna för att spelfrågorna ses också på ett vertikalt plan, så att man får med alla olika aspekter? När kommer propositionen?
Fru talman! Jag kan bekräfta att vi arbetar med siktet att försöka lägga fram en proposition under hösten. Det är en proposition som hela Regeringskansliet kommer att hantera. Det kommer att vara många berörda departement och därmed olika sakintressen som kommer att delta i hanteringen. Jag tror att jag kan lugna Charlotta Bjälkebring på den punkten. Det kommer att vara ett mycket brett perspektiv bakom propositionen. Som i alla sådana sammanhang finns avvägningsfrågor som man måste föra fram och ta ställning till. De kan vara ganska kniviga att hantera. Vi har när det gäller en del andra former som exempelvis kasinoverksamheten valt att starta relativt försiktigt. Riksdagen har gett oss tillstånd att starta sex kasinon på olika ställen i landet. Vi har valt att i första omgången bara starta fyra kasinon och skaffa oss erfarenhet innan vi går vidare. När det gäller just de förslag som nu finns till både ny lotterilagstiftning och en annan fördelning av de resurser vi får in i form av lotterimedel och andra intäkter på spelområdet är vi naturligtvis oerhört intresserade av att se till att folkrörelserna får en stark ställning i fortsättningen. Det är ett av huvudförslagen som vi nu ska bereda inför den gemensamma propositionen i höst.

Fru talman! Kjell-Erik Karlsson har frågat miljöministern vad han avser att göra för att främja mer miljöanpassade fiskemetoder och för att svensk fiskeripolitik ska baseras på ekologiskt uthålliga principer. Arbetsfördelningen i regeringen är sådan att det är jag som ska besvara frågorna. Enligt propositionen 1997/98:2 Hållbart fiske och jordbruk ska det svenska fisket bedrivas på ett hållbart sätt. Ett optimalt nyttjande av fiskebestånden ska nationellt uppnås genom att försiktighetsprincipen tillämpas och att den biologiska mångfalden säkerställs. Dessa principer har börjat tillämpas för mer än fyra år sedan i svensk fiskeripolitik. Jag är medveten om att situationen för många fiskbestånd är bekymmersam. I vårt arbete tillämpas de nämnda principerna, och ambitionen är att åstadkomma ett ekologiskt hållbart fiske. Fisket måste även vara långsiktigt lönsamt för våra fiskare och säkra en långsiktig råvarutillgång för beredningsindustrin. Därmed främjas också konsumenternas krav på livsmedel av god kvalitet till skäliga priser. Kjell-Erik Karlsson tar i sin interpellation upp trålens påverkan på fiskebestånden och miljön. Det är nu uppenbart att de bottenlevande fiskbestånden utmed västkusten har reducerats kraftigt. Fiskeriverkets provtrålningar har visat att fångsterna av fisk som vandrar mellan kustnära och öppna områden sjunkit med över 90 % på 20-30 år. Även bestånden längre ut är mindre än tidigare men inte alls lika mycket påverkade. Det är sannolikt att det sätt som fisket bedrivits på är en viktig orsak till beståndsminskningarna, men också andra faktorer som övergödning med åtföljande algblomningar är av betydelse. Trålfiskets inriktning är säkert en viktig faktor i detta sammanhang, men också trålfiskets direkta effekter på bottnar och bottendjurssamhällen kan vara av betydelse. Detta har dock varit svårt att visa statistiskt i svenska vatten. Havskräftfiske kan bedrivas både med trål och med burar. Dessa metoder har självklart olika effekter på ekosystemen men är också olika väl lämpade för olika typer av fisken och fiskare. Det är önskvärt att utnyttjande av dessa olika metoder optimeras så att båda metoderna används där deras olika fördelar kan utnyttjas. Vidare framförs i interpellationen att en mycket stor del av den trålfångade kräftan kastas tillbaka i havet. Detta stämmer när man bedriver fiske med minsta tillåtna maskstorlek. För att komma till rätta med detta problem har i dag en stor del av kräftfiskarna frivilligt börjat använda en större maska vilket innebär att endast en mindre andel av småkräftorna fastnar i trålen. Arbete pågår för närvarande för att ytterligare förbättra selektiviteten i detta fiske genom att använda s.k. fyrkantsmaska och eventuellt också en form av selektionsgaller. En utflyttning av trålgränsen kan tyckas vara en framkomlig väg för att expandera burfisket. Trålgränsen är emellertid en regel som bara omfattar svenskt fiske. I Skagerrak och Kattegatt förvaltas fisket gemensamt av Norge och EU. Därför skulle en utflyttning av nuvarande trålgräns innebära att en stor del av den kustnära svenska flottan skulle tvingas ut på icke traditionella vatten samtidigt som bl.a. danska och norska fiskefartyg skulle kunna bedriva fiske närmare land än svenska. Trålgränsen är av betydelse för fördelningen av resurser mellan olika kategorier av fiskare, men är också av betydelse för effekter på ekosystemen. Trålgränsen har tidigare flyttats in närmare land på vissa kortare kuststräckor och det kan finnas anledning att i samverkan med berörda fiskare utvärdera effekterna av denna förändring. Detta underlag kan sedan användas inför kommande diskussioner om det framtida svenska kust och havsfisket. Härvid bör även förhållanden som effekterna av fritidsfiskets garnfiske studeras. På västkusten finns det en reglering av garnfisket enligt vilken en icke yrkesfiskare får fiska med maximalt 180 meter garn. Såväl yrkes som fritidsfisket med garn måste dessutom följa mycket detaljerade regler om minsta maskstorlek, minsta landningsstorlek, huvudsaklig fångst ombord, märkning och utmärkning av redskap m.m. Sverige har både nationellt och internationellt kraftfullt verkat för att omsätta principerna om det hållbara fisket i praktisk handling. Vi har redan uppnått ett mål i Östersjön där vi bl.a. lyckats övertyga övriga länder om att åstadkomma en fungerande selektion av torsk. För närvarande arbetar EU tillsammans med Norge även med att ta fram återhämtningsplaner för torsk och kummel i bl.a. Nordsjön. Mycket återstår dock och vi ser den kommande översynen av EU:s gemensamma fiskeripolitik som ett lysande tillfälle att driva konkreta förslag i riktning mot än större uthållighet och än mer sofistikerad tillämpning av försiktighetsprincipen.
Fru talman! Först vill jag tacka jordbruksministern för svaret. Jag tror att vi är överens om att ett aktivt fiske är en förutsättning för att hålla skärgården levande. Jag tror även att vi är överens om att ett behållande av balansen och produktionsförmågan i de marina ekosystemen är av mycket central betydelse för att möjliggöra en levande skärgård. Därför är det oroande att det i dag är så stor kunskapsbrist när det gäller biologisk mångfald i haven. I Varbergsposten, en västkusttidning, kunde man häromveckan läsa uttalanden från yrkesfiskare som inte alls håller med om att trålfiske efter havskräftor är skadligt, vilket jag har påstått i den här interpellationen. De säger att det bara är dåligt prat. Den som inte har varit med vet inget, säger de. Att trålfiske efter havskräftor skulle vara skadligt och förstöra bottnarna avfärdar de helt. De påstår även att det inte finns några bevis för att bottnarna blir förstörda. De vill jämföra trålningen med bondens harvning för att få bättre skörd. Hur ska man förbättra kunskapen om behovet av att skydda och bevara samt skapa återväxt? Ministern säger här i svaret att det är uppenbart att de bottenlevande fiskbestånden utmed västkusten har reducerats kraftigt. Jag skulle vilja benämna det som ett haveri. En minskning av fångsten av fisk som vandrar mellan kustnära och öppna områden med 90 % på 20-30 år är absolut ett haveri. Trålfiskets inriktning är säkert en viktig faktor, säger ministern i svaret och syftar då på den här beståndsminskningen. Yrkesfiskarna som jag hänvisade till tidigare säger i samma artikel: Det finns ingen fisk i Kattegatt. Det är tomt. T.o.m. de små båtarna kör till Östersjön för att fiska. Vid Kattegatt måste något göras. Då kan man ställa frågan: Vem ska göra något? För vissa arter överstiger uttaget av fisk och skaldjur i västerhavet och Östersjön arternas möjlighet att återhämta sig. Fångster sker av ungfisk som inte haft möjlighet att leka eller, som det heter, reproducera sig. Havskräftfiske kan bedrivas både med trål och burar. Min mening är att försiktighetsprincipen inte tillämpas utan att det här tangerar att vara ett brott mot miljöbalken. Hade den verksamheten skett på land så hade den nämligen kallats rovdrift, och stoppats för länge sedan. Men tydligen gäller andra kriterier för fisket än för landverksamheten. Hur stor andel småkräftor i trål accepterar tillsynsmyndigheten, och hur stor andel är ministern beredd att acceptera? I januari skrev miljö och jordbruksministern i en debattartikel i Svenska Dagbladet att i det pågående arbetet med regeringens miljöproposition är den grundläggande målsättningen att västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktig och hållbar produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden bevaras. Är ministern beredd att inrätta marina skyddsområden i en större utsträckning än vad som har skett hittills, t.ex. på västkusten, i Kungsbackafjorden och vid lilla Middelgrund?
Fru talman! Jag tror också att vi är överens om mycket. Framför allt måste försiktighetsprincipen ligga i botten på arbetet med fiskepolitik, liksom med annan politik. Det är också det som är utgångspunkt för den svenska regeringens arbete när vi nu på olika sätt försöker utforma den framtida fiskeripolitiken. Då ska vi komma ihåg att vi inte utformar den enbart själva, utan den utformas i mycket stor utsträckning med de andra medlemsländerna i EU. Precis som på jordbrukets område, där vi har en gemensam jordbrukspolitik, har vi ju här en gemensam fiskepolitik. Det kan vara både bra och mindre bra. Det är bra därför att om man får igenom förslag som är långtgående så gäller de för så många fler länder - och vi har ju haven tillsammans. Det är mindre bra därför att det kan finnas länder som inte vill gå lika långt som Sverige. Det har jag upplevt mer än en gång i det arbetet. Vi gör också vissa saker här hemma. Fiskeriverket har t.ex. fått några utredningsuppdrag. Det gäller exempelvis att analysera det kustnära fisket på ett sådant sätt att man ska se vad som behöver göras för att inte bara de stora fiskarna ska kunna försörja sig på fisket, utan för att vi ska kunna ha ett kustnära fiske som mer är baserat på att människor också ska kunna bo i dessa regioner och få sin utkomst genom att fiska. När det sedan gäller trålningens effekter på fiskbeståndet så fick Fiskeriverket i den senaste miljöpropositionen i uppdrag att utröna betydelsen av bottentrålningen för de marina ekosystemen, och föreslå områden där bottentrålning förbjuds. Inom ramen för återhämtningsplanen för torskbeståndet i Nordsjön har ett omfattande underlag tagits fram av EU och Norge där man behandlar möjliga, framför allt tekniska, åtgärder inom trålfisket. Målet är att hitta lösningar för att ytterligare kunna selektera ut småfisk och minska mängden fisk som slängs överbord. Ibland hör man att trålen fångar allt som kommer i dess väg. Det är inte sant. En omfattande reglering av maskstorleken i trålarna innebär att allt riktat trålfiske bedrivs med lämplig maskstorlek, anpassad efter respektive fiske - från 16 millimeter vid fiske efter skarpsill till 90 millimeter vid fiske efter bl.a. torsk. Om fisk trots detta råkar fångas med en mindre maska än vad som är tillåtet finns ett antal bifångstregler som begränsar kvantiteterna. Detta är ett exempel på att regelverket finns och naturligtvis ska tillämpas. Vi vet att läget för torskbeståndet i västerhavet är besvärande. Arbetet med att ta fram en långsiktig återhämtningsplan pågår. Fisket är, som jag sade, inte den enda faktor som påverkar fiskbestånden. Det har t.ex. konstaterats att det saknas tillfredsställande kunskaper. Jag delar den uppfattningen. Kjell-Erik Karlsson sade själv att det råder kunskapsbrist hos fiskarna. Men det saknas också kunskaper rent vetenskapligt för att kunna belysa samtliga orsaker till minskningen av t.ex. torsken och även torsken i det kustnära fisket. Därför tittar också Fiskeriverkets s.k. Kusttorskprojekt på detta.

Fru talman! Det råder stor kunskapsbrist, som behöver förbättras på olika sätt. Det man inte ser får man ofta alltför lite kunskap om. Det är lättare när man väl har upptäckt att det är något som brister. Då skaffar man sig kunskap. Den 4 januari skrev ministern i Svenska Dagbladet att trålfisket måste bedrivas längre ut från skärgården. Fisken behöver s.k. refuger som inte påverkas av storskaligt fiske som trålning, skev hon. Det var bra skrivet! Nu undrar jag hur ministern kan svänga så totalt från den klara uppfattningen som hon hade där till det blygsamma svaret på interpellationen. Det svaret är att det kan finnas anledning att i samverkan med berörda fiskare utvärdera effekterna av att trålgränsen flyttas närmare land. Det finns en risk för att de yrkesfiskare som är verksamma inom det kustnära fisket kommer att bli lidande om trålfisket inte flyttas ut. Underlaget för de mindre fiskeenheterna, som bedriver ett mer kustnära, miljövänligare fiske för konsumtion kommer troligen att minska om det storskaliga industrifisket för fortsätta i nuvarande takt. Ansvariga myndigheter måste verka för att fisket efter konsumtionsfisk får öka på bekostnad av foderfisk. Grundområdena i havet har för de flesta fiskarter en avgörande betydelse som lek och uppväxtområden just för ungfisk. Många av dessa arter har kollapsat till följd av överfiske. Då fisket till stor del dessutom beskattar fiskungar kan inte situationen påpekas allvarligt nog. Det mest kända exemplet är, som vi hörde här tidigare, torskbestånden. För dem är situationen allvarlig. Det fiske som bedrivs med mängdfångande redskap på grundområden är ett oselektivt fiske med stora bifångster av fiskungar och undermålig fisk. 2,8 miljoner torskungar, vilket var 32 % av rekryteringen i området. Nu har den undersökningen belagts av en annan rapport från länsstyrelsen i O-län. Även mängder av sjöfågel fastnar i nät. För fyra nätfångade havsöringar fångas en sjöfågel, enligt undersökningar som gjorts i Kungsbackafjorden. För över 20 år sedan framfördes krav från halländska fiskevårdare om att det är dags för nätfiskeförbud på grundområdena innanför tremeterskurvan. Det går inte en enda dag utan att det från forskare i medierna kommer larmrapporter om hur illa ställt det är med fiskfaunan i västerhavet. Görs inget radikalt inom en snar framtid så kommer fisket att kollapsa. I så fall sker det, som jag ser det, med Fiskeriverkets och Jordbruksdepartementets goda minne. Vi får inte blunda för verkligheten. Vi måste lära oss att endast fiska på naturens villkor, både med mängdfångande redskap och med handredskap. Det kan inte vara försvarbart att fiska med mängdfångande redskap på grundområden när bifångsten av småfisk och undermålig fisk är så stor. Vi måste lära oss att fiska på räntan, och inte på kapitalet. Är ministern beredd att införa förbud för nätfiske innanför tremeterskurvan?
Fru talman! Låt mig först säga att det inte är på måfå som vi lägger fast de svenska positionerna inför våra förhandlingar - absolut inte. Vi lyssnar i stället både till vårt eget fiskeriverk och till de laboratorier vi har, men också till de vetenskapsmän som finns utanför vår egen statliga myndighet. Det ligger sedan till grund för de förhandlingar som vi för. Men kom återigen ihåg att Sverige inte ensidigt kan diktera villkoren! Det gör vi i gemenskap med andra - det må vara EU eller det må vara länderna runt Östersjön, om det handlar om Östersjön. Kjell-Erik Karlsson frågar varför vi inte gör någonting när det kommer sådana här larmrapporter. Ja, låt mig ta ett exempel. När vi fick klart för oss situationen för både torsk och kummel drev vi frågan i EU - det är ju en gemensam fråga - och vi lyckades få ned TAC för torsk med 40 %. Vi fick ett tioveckorsstopp. Detta skedde inom loppet av en ganska kort tidsperiod från det att vi hade fått reda på den alarmerande situation som var, så visst kan det hända saker - och också rätt så fort och t.o.m. inom EU som annars är en trögrörlig organisation, om jag får uttrycka mig så. Fiskeriverket har inom ramen för det uppdrag som man fått av regeringen i uppgift att titta på gränsen och på vad flyttandet av gränsen haft för effekter. Marina reservat - javisst. Det står också i den miljömålsproposition som just nu är föremål för diskussion i jordbruksutskottet och som alltså ligger på riksdagens bord. Där finns också de här förslagen. Även om det är miljöministern som har formulerat miljömålspropositionen står självklart regeringen som helhet bakom den. I Fiskeriverkets uppdrag i fråga om det småskaliga kustfisket ingår att sammanställa de undersökningar som gjorts och som visar på vikande fiskebestånd i kustzonen främst av gädda, abborre och torsk. Sedan ska en samlad bedömning göras av orsakerna till att det blivit så här samt av effekterna för fisket. Vidare ska man lämna åtgärdsförslag för de olika fiskena. Detta ska redovisas senast den 1 juni 2001. Alldeles snart kommer alltså denna redovisning. Man har också initierat ett kusttorskprojekt för att utröna orsakerna till de minskade torskbestånden. Man tittar på hur miljöförändringar, fisken, predatorer och annat påverkar beståndsstorleken och reproduktionsförhållandena för torsk. Jag tillbakavisar således lite grann den anklagelse som jag tycker mig kunna höra i interpellantens inlägg här. Vi följer nämligen detta mycket noga, och är det så att vi hittar - vilket vi har gjort och vilket vi sannolikt kommer att göra senare också - alarmerande uppgifter slår vi larm och försöker förändra. Vår förändring handlar om att vi gör det antingen inom ramen för Östersjösamarbetet eller också inom ramen för EU-samarbetet.
Fru talman! Ministern säger: Vi följer detta noga. Det tror jag säkert, och det är positivt att man gör det. Men det har man sagt i många år. Likväl har vi hamnat i nuvarande situation. Biologerna har i många år varnat för den här situationen. Man har ändå tummat på kvoterna i tidigare skede för att tillgodose näringen. Där har man dock blivit restriktivare, vilket är positivt. Jag hoppas att ministern - Sverige - är beredd att på EU-nivå verkligen driva detta hårt för att få en ny fiskepolitik. Uttaget av fisk i svenska farvatten måste snart minska så att återväxten kan ta fart. Bara på det sättet kan fiskbestånden fortleva och återhämta sig. Det skrev ministern i artikeln i Svenska Dagbladet, och det gäller fortfarande. Jag hoppas att man står fast vid det. Det kustnära fisket är viktigt för skärgårdsmiljön. Ska vi slå vakt om det kustnära fisket, och helst utöka det, måste det innebära att vi måste minska det andra fisket. Ökar man uttaget på ett ställe, måste man minska på ett annat. Jag hoppas att man verkligen inser detta. Det finns ju starka lobbyorganisationer på området.
Fru talman! Självklart är det så att man, om man ökar på ett ställe, måste minska på ett annat; summan måste vara konstant - eller rättare sagt: Summan minskar hela tiden. Vill man då fördela den minskade kakan måste man fördela så att kakan inte blir större igen. Avslutningsvis skulle jag vilja säga några ord om vad som pågår. Grönboken fick vi presenterad av kommissionen på vårt senaste möte i april. Så sent som i går arbetade EU:s fiskedirektör i Lidköping just på grönboken. Vad man arbetade med på sitt möte handlade om vilket inflytande olika personer har. Då tänker vi inte bara på dem som fiskar utan också på andra grupper som har intressen här - personer med biologiska intressen eller naturresursintressen i övrigt eller konsumenterna. Vidare arbetar vi på en översyn av EU:s fiskeripolitik. Det håller vi på med i EU, och det leder jag - Sverige - för närvarande. Vi har också fattat beslut om ett gemensamt papper som ska gå till Göteborgstoppmötet och som handlar om det ekologiska samhället i stort och där en del handlar om hur fisket i framtiden ska bedrivas för att vi ska nå det uthålliga samhället. Som jag sagt har vi också utredningen om kustfisket. Vi har också ett utredningsuppdrag om bottentrålning. Dessutom har vi kusttorskprojektet och, inte minst, det som nu ligger på riksdagens bord, nämligen miljömålspropositionen, där fisket kommer in på ett, som jag tycker, alldeles utmärkt sätt. Visst, det händer väldigt mycket. Mycket är på gång som rör fisket, och det är både bra och alldeles nödvändigt. Vi har nämligen, och där delar jag Kjell Erik Karlssons uppfattning - om vi går tillbaka lite grann i historien - en tendens att inte riktigt ta på allvar det som vi inte ser. Vi ser ju inte fiskarna förrän de är fångade. Vi har alltså haft en tendens att inte riktigt ta de hot på allvar som vi nu liksom skördar effekterna av.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat Britta Lejon vad hon avser göra för att se över de lagar och förordningar som är grunden för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete inom arbetslivets såväl offentliga som privata sektor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Den 1 januari i år trädde en rad ändringar i jämställdhetslagen i kraft, förändringar som vi ännu inte sett effekterna av. Särskilt införandet av en ny bevisregel och den ändrade formuleringen och utvidgningen av diskrimineringsförbuden är ägnade att ge arbetsdomstolen möjlighet att fokusera mer på det påstådda missgynnandet på grund av kön än, som tidigare, på meritvärderingar och bedömningar av arbetens likvärdighet. Bevisbördan för den som påstår diskriminering är klart lägre än tidigare. Den nya bevisregeln kan också komma att innebära en mer flexibel och varierad processföring jämfört med den tidigare mer schematiska tillämpningen. Kravet på aktivt jämställdhetsarbete innebär att alla arbetsgivare ska främja lika villkor för män och kvinnor och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgivare med fler än nio anställda måste upprätta en särskild jämställdhetsplan varje år. Den ska göras i samråd med arbetstagarna och innehålla en kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män, mätbara mål för ökad jämställdhet på arbetsplatsen, konkreta åtgärder som leder dit och en tidsplan för genomförandet. JämO kontrollerar planerna och ger råd om deras utformning. Enligt en undersökning som JämO genomförde 1999 hade endast 22 % av arbetsgivarna inom den privata sektorn och 73 % av arbetsgivarna inom den offentliga sektorn gällande jämställdhetsplaner. Här återstår således mycket för arbetsgivarna att göra för att uppfylla bestämmelserna i jämställdhetslagen. En viktig del av regeringens politik är att ett könsperspektiv ska genomsyra alla delar av denna. Detta gäller givetvis även i statens roll som ägare och företagen med statligt ägande. Regeringen arbetar för att de statliga företagen i sitt arbete ska analysera sin verksamhet utifrån såväl kvinnors som mäns förutsättningar och villkor. När det gäller frågan om könsfördelningen i de statliga bolagsstyrelserna är målet en jämn könsfördelning, och regeringen har satt upp ett delmål om att andelen kvinnor ska vara minst 40 % år 2003. Näringsministerns bedömning är att regeringen är på god väg att uppnå detta delmål. Under år 2000 var Som frågeställaren framhåller är andelen kvinnliga ledamöter i privata bolags styrelser låg. Ca 5 % av ledamöterna i de svenska börsnoterade bolagens styrelser utgörs av kvinnor. Staten vill med sitt delmål på 40 % kvinnor i statliga bolagsstyrelser år 2003 föregå med gott exempel. Jag vill i detta sammanhang informera om den årliga konferens som jag bjuder in företrädare för näringslivet till, där jag bl.a. lyfter fram frågan om kvinnlig representation i bolagens styrelser. Sammanfattningsvis ger jämställdhetslagen möjlighet att driva en aktiv jämställdhetspolitik, och förutsättningarna för att med framgång driva tvister angående könsdiskriminering har förbättrats. Regeringen kommer att följa om jämställdhetslagen är ett effektivt verktyg för att förverkliga de målsättningar som vi har på ett jämställt samhälle. Om så inte är fallet, är jag villig att skärpa lagen ytterligare. Men låt oss nu under några år se hur de ändringar som trädde i kraft i början av detta år fungerar i praktiken.
Fru talman! Först vill jag tacka för svaret på interpellationen. Gränsen mellan jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati kan ibland vara hårfin. Jag förmodar att det också måste gälla fördelningen av uppgifter mellan demokratiministern och jämställdhetsministern, så jag har full förståelse för växlingen av minister när det gäller interpellationssvaret. Kännetecknande för många svar som regeringen ger på interpellationer och frågor är att regeringen hänvisar till pågående utredningar, där just den fråga man ställt behandlas. Men jämställdhetsministern hänvisar i sitt svar till pågående reella aktiviteter. Det tycker jag är positivt. Dessutom andas hela svaret en vilja och önskan att verkligen åstadkomma jämställdhet i hela den offentliga och privata sektorn. Frågan är väl om ministern kan driva den frågan på så sätt att önskemålet uppfylls. Regeringen har t.ex. ett stort inflytande över den offentliga sektorn, framför allt den statliga, som direkt eller indirekt sorterar under regeringen, men också genom att regeringen lägger fram förslag till lagar och förordningar gällande alla andra sektorer inom närings och arbetsliv. Det är framför allt inom arbetslivet som Sverige har fått hård kritik för bl.a. den könsmässiga segregeringen på arbetsmarknaden. Trots arbetet med jämställdhetsplaner, som ministern lyfter fram i svaret, har det ändå inte gått att bryta gamla, könsrelaterade mönster. Det pekar ministern också på i sitt svar. Något annat måste tydligen till för att minska denna segregering. Vid en analys av de diskrimineringsfall som förts till Arbetsdomstolen visar det sig att två tredjedelar avsåg offentlig sektor. När tillsättningen av tjänster inom det offentliga området överklagas enligt 4 § lagen om offentlig anställning brukar regeringen inte motivera sina beslut vid tillsättandet av sina tjänster. Det framgår därför inte om regeringen själv har tilllämpat jämställdhetsaspekten eller ansett annan sökande bättre meriterad än den som har fått tjänsten. Det framgår heller inte vilka kriterier som har tillämpats vid meritvärderingen. Det kan innebära att det i nästa steg är helt omöjligt för JämO att med framgång överklaga en tjänstetillsättning som tidigare överprövats av regeringen även om en annan sökande till tjänsten är bättre meriterad och mer lämpad än den som förordnats. För att upprätthålla demokratin och i praktiken komma vidare i jämställdhetsarbetet måste man komma till rätta med det föråldrade system som i stort bygger på ett internt nätverk. Då krävs en ändring i förvaltningslagen, så att skälen till regeringens beslut vid tillsättningsärenden blir tydliga och inte som nu göms undan med ett undantag som motiveras med "risk för personligt obehag o.d. för sökandena". Meritjämförelser är en del av processen, och det är som regel den sökande väl införstådd med. En ändring i förvaltningslagen skulle innebära en jämställdhetsvinst. Exempelvis JämO kan nå framgång i sitt arbete med att driva sådana fall som i dag är ganska omöjliga att driva. Man kan få fram förebilder och få mer integrerade organisationer. Ska vi få en annan kvinnobild måste fler kvinnor in i toppen. Har jämställdhetsministern varit i kontakt med dessa problem, funderat över dem och funnit någon framkomlig väg för att åtgärda dem?
Fru talman! Ja, jag vill verkligen försöka åstadkomma en förändring. Jag hoppas och tror att alla som arbetar med jämställdhet är besjälade av att inte bara analysera och utreda utan också handla. Det låter i så fall rätt enkelt. Verkligheten är dessvärre inte lika enkel. Det är inte så lätt att förändra en värld, ett samhälle som har levt på det här sättet i så många hundra år som vi har gjort. Margareta Viklund tar upp könssegregeringen på arbetsmarknaden. Det är ett utmärkt exempel på vad jag menar. Vi kan inte bestämma vad kvinnor och män ska arbeta med, och det är väl tur det. Det föreligger någon form av intresse och fallenhet. Det är bara det att intresset och fallenheten styrs omedvetet. Det vet Margareta Viklund likaväl som jag. Det styrs från det att barnet föds, genom uppfostran och bemötande när barnet är mycket litet. Det styrs i dagis och förskola, i skolan, genom att barnet och lärare runtikring det lever i en värld som består av manligt och kvinnligt, i en värld där strukturer är uppdelade så, där kvinnor är underordnade män. Det gör att kvinnor väljer vissa yrken och män väljer andra. För att komma till rätta med det kan man ha projekt, som när jag var arbetsmarknadsminister. Vi höll på med olika brytprojekt inom arbetslivet. Men det tar bara sikte på det ytliga. Det grundläggande måste göras just där jag sade - när barnet är litet, med föräldrarna, i föräldragrupper, på dagis. Vi vet att många dagis i Sverige nu gör ett banbrytande arbete med en ny pedagogik, som verkligen tar sikte på att försöka bryta de gamla, invanda könsrollerna som vi alla mer eller mindre lever med. Regeringen utkämpar samma strid i ett samhälle som ser ut som det gör. Vi försöker verkligen att vid tillsättningar och utnämningar och på annat sätt bryta detta. Jag har inga kommentarer till de exempel som Margareta Viklund tog upp. Jag måste se dem och försöka analysera dem innan jag kan kommentera dem mera på djupet. Vi försöker vid varje utnämning och beslut där det handlar om en värdering av kvinnor och män se det på ett ordentligt och riktigt sätt. Sedan kan det bli fel ibland. Men vi gör verkligen allt vi kan. Jag sade att det finns fler jämställdhetsplaner inom det offentliga Sverige än inom det privata. Inom det offentliga hade 73 % av arbetsgivarna jämställdhetsplan och inom den privata sektorn 22 %. Både inom det privata och det offentliga återstår en hel del att göra. Särskilt mycket återstår dock inom det privata. Det gäller också antalet kvinnor i styrelser och kvinnliga ledare. Det privata näringslivet är mycket dåligt på det området.
Fru talman! Jag vet att det inte är lätt att förändra. Det kommer att ta generationer. Jag vet att Margareta Winberg har jobbat oerhört mycket med jämställdhetsfrågorna på många plan i olika sammanhang. Jag fick ändå inte riktigt svar på den fråga som jag ställde. Det handlar om insynen vid tillsättningen av höga statliga tjänster. Om vi ska kunna förändra bilden på jämställdhetsområdet, både nationellt och internationellt, och ge förebilder, måste det in kvinnor också i toppositioner inom den statliga sektorn. Det är oerhört angeläget. Vi har talat om JämO. JämO vann en stor seger i Arbetsdomstolen för någon vecka sedan, då en dialyssköterskas arbete och ansvar bedömdes vara likvärdigt med en teknikers. Det tycker jag var ett bra utfört arbete av JämO. Det visar att det genom stark bevisning från arbetstagarsidan går att komma till rätta med orättvisor och diskriminering inom den offentliga sektorn, åtminstone inom den kommunala sektorn som kanske är mer åtkomlig för insyn än den statliga. Men vi vet att det förekommer diskriminering inom den statliga sektorn. Framför allt när det gäller löner och tillsättning av tjänster är insynen dålig och möjligheten att överklaga så gott som obefintlig. I SOU 1990:41, dvs. den utredning som gjordes tio år efter tillsättandet av JämO sägs bl.a.: "Regeringen brukar inte motivera sina beslut i tillsättningsärenden, och det framgår därför inte om regeringen tillämpat jämställdhetsaspekten eller ansett den klagande vara bättre meriterad." Det framgår inte heller vilka kriterier som tillämpas vid meritvärderingen. Vidare ur SOU: "Om regeringen avslår ett överklagande av tillsättningsbeslut är det inte särskilt troligt att en process i AD skulle kunna föras med framgång. Normalt torde det bli så i sådana fall att processen inte fullföljs." I praktiken innebär det i så fall att det är omöjligt för Jämställdhetsombudsmannen att med framgång överklaga en tjänstetillsättning som tidigare har överprövats av regeringen, även om en annan sökande till tjänsten är bättre meriterad och mer lämpad än den som har förordats. Är det verkligen så att det i vissa fall inte finns någon rättvisa? Det obehag som det möjligtvis kan handla om för en arbetssökande och arbetsgivaren nämns också i SOU 1990:41: "För en offentlig arbetsgivare kan det vara svårare att erkänna att man har begått ett fel, ett fel som i realiteten innebär att man har brutit mot regeringsformen." Här krävs också en ändring så att det ur ett medmänskligt perspektiv blir möjligt att korrigera misstag. Fru talman! Det är ur många aspekter viktigt med kvinnor i toppositioner. De mer eller mindre osynliga nätverken för tjänstetillsättningar på framför allt höga nivåer borde kunna ersättas med klara regler med full insyn och kanske också en annan människosyn. Det är bara en liten del av det jämställdhetsarbete som finns att ta tag i.
Fru talman! Jag antar att den utredning som Margareta Viklund hänvisar till är den som föregick den förändring i jämställdhetslagen som så småningom genomfördes. Vissa delar av utredningen tillgodosågs i jämställdhetslagen. Den nya jämställdhetslagen är - och det är egentligen väldigt lite uppmärksammat - betydligt skarpare än vad den gamla var. Det handlar t.ex. om skyddet mot diskriminering av arbetssökande som numera omfattar hela rekryteringsprocessen. Diskriminering kan föreligga även om inget anställningsbeslut har fattats. Det handlar om lönekartläggning som är obligatorisk. Varje arbetsgivare måste varje år granska och analysera löner och andra anställningsvillkor för jämförbara grupper av kvinnor och män. Det handlar om stopp för långbänk. Om osakliga löneskillnader har upptäckts ska en handlingsplan upprättas för att åtgärda detta, och man har tre år på sig för att genomföra denna handlingsplan. Inte minst handlar det om - och det var här som motståndet var störst hos arbetsgivarsidan - att hinder för lönekartläggning nu har undanröjts, därför att man numera under tystnadslöfte kan få ta del av lönerna också i det privata näringslivet för att det ska vara möjligt att göra jämförande studier inför förhandlingar. Detta är några av de förändringar som genomfördes. Jag kan också nämna förändringen av den omvända bevisbördan som i och för sig var en anpassning till EG-rätten, men den var av mycket stor betydelse, därför att det åligger den som anser sig diskriminerad att lägga fram fakta som ger anledning att anta att det har förekommit diskriminering varefter bevisbördan går över på arbetsgivaren.

Det finns också en jämställdhetsenhet på Näringsdepartementet. Jag kan försäkra Margareta Viklund om att alla förslag som handlar om tillsättningar, om styrelsesammansättningar osv. passerar denna enhet - som är som en liten domstol i Regeringskansliet - och det är inte ovanligt att någon minister ringer till mig och beklagande säger: Jag fick inte igenom mitt förslag hos din jämställdhetsenhet, så nu måste vi diskutera det här. Det är så det går till i verkligheten. Men det är klart att detta inte sker inför öppna dörrar, utan det är sådant som vi gör när vi förbereder olika typer av förslag, och därför kommer det inte till allmänhetens kännedom. Men så arbetar vi i alla fall.
Fru talman! Det var speciellt intressant att höra om det arbetssättet. Jag är ganska ofta ute i internationella sammanhang och träffar människor från många olika länder. Många säger då: Du som är från världens mest jämställda land, hur är det egentligen? Kan inte du komma hit och lära oss lite mer om jämställdhet, demokrati och annat? Visst är det roligt att höra att man kommer från världens mest jämställda land. Det kanske är så, jag vet inte. Jag kan inte bedöma det, men nog har vi kommit en bra bit på väg när det gäller jämställdheten. Men fortfarande är det mycket som skulle kunna göras bättre för att vi ska kunna bli ett gott föredöme. Det gäller framför allt den segregerade arbetsmarknaden som jag ser som en stor jämställdhetsfråga och som det också har anmärkts på i många internationella sammanhang. I sitt första inlägg tog jämställdhetsministern upp jämställdhetsplanen. Hon tyckte väl inte att den var så väldigt bra och att den kanske borde ses över. Kommer den översynen att ske ganska snart, eller när blir det aktuellt i så fall? Är det ett korttidsprojekt eller ett långtidsprojekt? Jämställdhetslagen har nu gällt i några år, och den genomgick en översyn för tio år sedan. Såvitt jag kan förstå av det som jämställdhetsministern säger är hon - trots de vackra orden - inte helt nöjd med den lagen, även om det har skett en del förbättringar. Hon funderar nu på en ny översyn. Är det rätt tolkat? När i så fall kan den översynen förväntas ta form?
Fru talman! Det handlar om att de jämställdhetsplaner som görs ska följas. Det tillsynsansvaret har JämO. Vad vi nu överväger och som är föremål för utredning är huruvida en viss del av det tillsynsarbete som JämO centralt har ansvar för i dag kan läggas ut på länsstyrelserna så att det blir ett mera nära och kanske därmed effektivare tillsynsarbete ute i landet. Trots att jag tycker att man kan diskutera den segregerade arbetsmarknaden är den verkligen inte det stora problemet. Grunden för jämställdhet är att kvinnor och män har ett eget arbete, en egen lön, egna pengar i plånboken och det har man ju även om man är sjuksköterska eller lärare och kvinna. Man har ett eget jobb. Problemet är ju att den segregerade arbetsmarknaden har lett fram till att de som jobbar inom den kvinnodominerade delen, dvs. inom stora delar av den offentliga sektorn, tjänar mindre än de som jobbar i en sektor som domineras av män. Det har varit ett problem, och det är därför som man nu med den nya lagen som verktyg kan se till att förändra också detta. Men det ligger ett mycket stort ansvar på de fackliga organisationerna. T.ex. har Kommunal och hela LO-kollektivet prioriterat detta för det område som mestadels utgörs av kvinnor i de löneförhandlingar som nyligen avslutades. Dessa kvinnor får nu ett bra lyft. Jag tycker inte att man ska överproblematisera den segregerade arbetsmarknaden. Man ska framför allt inte tro att det går lätt att bryta den genom något projekt hit eller dit, utan vad det handlar om i grunden är värderingar; hur man värderar kvinnor och män och hur man värderar arbetet med människor jämfört med arbetet med pengar och maskiner. Detta värderingsarbete och detta synsätt kräver ett långt opinionsarbete för att förändra.

Fru talman! Bengt-Ola Ryttar har frågat vilka åtgärder statsministern som EU-ordförande och som svensk regeringschef avser att vidta för att skydda demonstrationsrätten, bekämpa EU:s auktoritära förhållningssätt och för att motverka polisens övervåld i Sverige och i hela unionen. Som arbetsuppgifterna är fördelade i regeringen faller det på min lott att besvara frågor som rör polisen och dess arbete. Statsministern har därför uppdragit åt mig att besvara Ryttars fråga. Demonstrations och mötesfriheten är grundläggande fri och rättigheter som sedan lång tid tillbaka spelar en väsentlig roll som politiskt uttrycksmedel. Dessa rättigheter utgör hörnstenar i vårt demokratiska samhälle, liksom i övriga demokratiska stater. Demonstrations och mötesfriheten kan emellertid inte vara helt oinskränkt, ordning och säkerhet måste också kunna garanteras. Som Bengt-Ola Ryttar säkert känner till finns det inga EG-rättsliga regler som tar sikte på ordning och säkerhet i medlemsstaterna, utan detta ligger helt på det nationella planet. En annan sak är att medlemsstaternas nationella ordningsregler vilar på en gemensam värdegrund. Exempelvis skyddas den personliga friheten i Europakonventionen genom bestämmelser som tar sikte på dels frihetsberövande, dels andra inskränkningar i rörelsefriheten. Enligt Europakonventionen har var och en vidare en rätt att delta i fredliga sammankomster. I Sverige gäller följande. Enligt regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad mötesfrihet och demonstrationsfrihet . Det innebär bl.a. att var och en har frihet att anordna och delta i sammankomster eller demonstationer på allmän plats. Dessa fri och rättigheter får enligt 2 kap. 14 § regeringsformen begränsas av hänsyn till bl.a. ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. Polisens befogenheter att använda våld för att genomföra en tjänsteuppgift är noga reglerat i polislagen. En polisman som utför en tjänsteuppgift ska också ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Att det inte är försvarligt att använda kränkande tillmälen ligger i sakens natur och det ligger i polisbefälens arbetsledningsuppgifter att omedelbart stävja sådant beteende. Det är regeringens självklara ståndpunkt att det är avgörande för människors fortsatta förtroende för offentlig maktutövning att polisen inte överskrider gränserna för sin rätt att använda våld. Det är emellertid rättsväsendets myndigheter som ska vidta åtgärder om någon anställd inom polisen har begått brott eller agerat felaktigt vid sin tjänsteutövning. Jag har i ett svar på interpellation av Yvonne Oscarsson den 7 maj 2001 här i kammaren noga redogjort för de regler som finns i polislagen och ordningslagen om vilka befogenheter polisen har för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samband med demonstrationer. Jag vill hänvisa till det svaret. Om det har skett några övertramp vid den demonstration i Malmö som Bengt-Ola Ryttar syftar på är ju föremål för utredning och kan inte kommenteras vidare av mig. Jag kan inte heller uttala mig om polisens val av strategi vid en enskild tjänsteuppgift. Detta måste i stället övervägas och utvärderas inom polisen. Det är ett naturligt led i det polisiära samarbetet att ibland ha polispersonal som observatörer och informationsförmedlare på plats vid händelser i andra länder. Enligt svenska regler finns inget hinder för en utländsk polisman att vara på plats som observatör i samband med en demonstration eller annan större händelse. En sådan observatör får dock inte göra några ingripanden som går utöver den rätt som envar har att ingripa mot pågående brottslighet enligt bestämmelsen i 24 kap. 7 § rättegångsbalken. Grannländernas poliser har i vissa fall befogenheter att ingripa på svenskt territorium, men det gäller bara när de förföljt en flyende brottsling som ertappats på bar gärning eller när de förföljt någon som är häktad eller som avtjänar frihetsstraff och som rymt över en landgräns in i Sverige. Frågor om hur EU:s medlemsstater upprätthåller ordning och säkerhet inom sina egna områden, och i detta begrepp ligger alla frågor som rör polisens arbete, är något som är förbehållet varje lands interna rättsordning. Det finns inga EU-regler eller EU standarder om hur polisen ska arbeta eller vilka befogenheter de ska ha och det finns inte heller någon önskan bland EU:s medlemsstater att införa sådana. Jag vill därför inte lämna några synpunkter på hur den nederländska eller den franska polisen har agerat i samband med olika demonstrationer i sina hemländer. Som framgått av vad jag nu sagt och av mitt tidigare svar på interpellation av Yvonne Oscarsson finns det tydliga regler om polisens befogenheter i dessa situationer och likaså regler om hur brott mot reglerna ska utredas och beivras. Därför ser jag nu inga skäl för mig eller regeringen att vidta några åtgärder på området.
Fru talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Jag är mycket väl medveten om att det inte finns några gemensamma EU-regler när det gäller demonstrationsrätten, och så ska det naturligtvis vara. Vad som däremot vore väsentligt är en gemensam attityd till demonstranter. Det är mer där som problemet ligger än i regelverket. Jag tycker att den svenska lagstiftningen i allt väsentligt är bra och klart tillämpbar. Man måste vara särskilt rädd om demonstrationsrätten, därför att för de människor som inte får plats på DN Debatt eller tidningarnas insändarsidor, men som ändå har en uppfattning i en fråga, är demonstrationsrätten den sista möjligheten. Om attityden från samhällets, EU:s och polismaktens sida blir så pass provokativ att det bara blir huliganerna som kommer att utnyttja demonstrationsrätten så har den tappat sitt värde. Jag tog några exempel i interpellationen på hur det har gått till i bl.a. Amsterdam och Nice, där polisen har betett sig väldigt provokativt. Jag tror att det ligger i EU-systemets natur att det också upplevs som ganska provokativt av många människor tack vare den oåtkomlighet som gemene man upplever med detta. Jag tycker att regeringen väljer rätt strategi när man väljer dialog med demonstranterna och med EU kritikerna. Jag tycker att polisen valde helt fel strategi i Malmö där de valde provokation.

Det är bra att justitieministern gjorde klart hur det är med främmande polisers möjligheter att agera på svensk mark. Jag förstår att justitieministern inte kan döma av den frågan, men jag är övertygad om att det förhåller sig på det sättet att en dansk polis har vidtagit polisiära åtgärder på svensk mark. Men framtiden får väl utvisa hur det är med det. Jag hade ställt den här interpellationen till statsministern eftersom jag anser att det här är mer en politisk fråga än en polisiär fråga. Jag tror att det är väldigt viktigt att EU ändrar attityd till de människor som inte delar synen på EU-systemet med makteliterna.

Fru talman! Jag och de som deltog i demonstrationen i Malmö upplever att det har skett någon sorts trendbrott. Detta trendbrott kunde man iaktta vid toppmötet i Amsterdam. Polisen där agerade mot demonstranter på ett sätt som man inte har sett på många, många år, kanske inte sedan mitten på 60 talet, men det var demonstrationer som inte jag deltog i. Polisen ingrep genom att massarrestera och köra bort folk och ta dem till polisstation för en viss tid, något som vi inte har upplevt i Sverige. Det är mycket riktigt så att det kom en lagändring 1997/98 som vi hade att ta ställning till i justitieutskottet. Det var precis denna lagändring i 13 b § och 13 c §. Miljöpartiet var det enda parti som var emot den lagändringen. Det var precis det som polisen gjorde i Malmö som kunde ske, att massarrestera. Det skedde också i Stockholm, bl.a. med kvinnan i basker som stod och tittade på. Det har inte någon betydelse alls, utan det räcker om man bara finns i närheten. Jag drar den parallellen att det kommer influenser från EU. Här träffas polischefer och tjänstemän regelbundet, och det är ministermöten och informella möten. Det är självklart att man pratar om hur man ska göra och att det är problem med demonstrationer, med människor som har andra åsikter. Det är denna utgångspunkt som jag tycker är så skrämmande. Därför tycker jag nu inför Göteborgsmötet att regeringen och dess tjänstemän i kansliet måste ha en dialog med alla dessa demonstrationsledare. De ringer till mig och säger att de önskar få till stånd en dialog. De vill inte ha den här utvecklingen. De tycker att de inte får det, så de har bett mig att ordna en stor hearing här i riksdagen. Som företrädare för ett litet parti orkar jag inte ta det arbetet. Jag skulle vilja att ni i Regeringskansliet tar upp denna fråga till debatt, diskuterar och ser vad man kan göra för att få till stånd denna dialog. De säger också till mig att de vill att det ska vara lugnt och vill se till att det inte kommer dit personer för att bråka. De är t.o.m. beredda att trycka upp tröjor med detta tema på. Detta har inte skett. När man i Malmö såg dessa tendenser ville inte polisen ha denna dialog. Man vägrade att prata med demonstrationsledarna om hur det skulle vara. Det ser jag som mycket allvarligt. Det kan inte vara så att regeringen avsäger sig sitt ansvar när man samtidigt satsar så mycket pengar på dessa engagemang. Man förutsätter att det ska bli på ett visst sätt, så att polisen kallas in från alla områden för att göra massiva insatser. När det var möte här i Stockholm var jag ute och pratade med poliserna, och alla som skulle utföra detta uppdrag skakade på huvudet och talade om elefantsjuka. De tyckte att det här var i den storleksklassen att dessa attityder skapas att "nu ska vi verkligen ingripa massivt". Man har dessa attityder som har varit väldigt otrevliga. Jag vill vara med i den här interpellationsdebatten för att tala om dessa ändringar av polislagen som jag tycker att det var oerhört olyckligt att vi införde, att man ändå ska vara restriktiv i tolkningen av dem och att man ska föra en dialog med dessa demonstrationsledare som känner sitt ansvar och vill ha det.
Fru talman! Eftersom jag inte kan kommentera det som hände i Malmö eller i Amsterdam, i varje fall inte på nuvarande stadium, vill jag bara kort lämna följande kommentarer. Jag tror att vi är helt överens om vikten av att människor ska få uttrycka sin åsikt i en demonstration. Det enda som jag därför vill framföra vad gäller ändringen av bestämmelsen är att tanken är att man ska kunna göra ett mindre ingripande än andra saker som står till buds. Det är nu under prövning om man t.ex. gjorde rätt i Stockholm när man avlägsnade demonstranter långt bort. Vi får avvakta den prövningen. Det är en synnerligen viktig fråga, just om det är en inskränkning i demonstrationsfriheten som är mer än nödvändig. Det är bra att den frågan diskuteras. Hur mycket pengar vi satsar har ingenting att göra med regeringens ansvar, att lägga sig i olika saker som regeringen inte får och inte ska lägga sig i. Den saken kan vi ändå inte göra någonting åt. Vi får avvakta de här olika utredningarna, och sedan får diskussionen fortsätta.
Fru talman! Jag anser fortfarande att det inte är något större fel på lagstiftningen, men jag vill än en gång understryka att det är regeringens ansvar att man från samhällets sida har rätt attityd när det gäller demonstranter och demonstrationer. Det går naturligtvis inte att gå in och styra i detalj hur en sådan här insats hanteras. Men det går att kritisera. Och det går att föra på tal när det, som i Malmöfallet, är uppenbart att man har gått in i uppdraget utifrån aggressiva utgångspunkter, närmast med en hatisk inställning till demonstranterna. Då kan det inte annat än gå fel. Här måste regeringen ta ett ansvar, även om man inte går in och styr aktionerna i detalj.

Fru talman! Jag förstår att denna debatt baseras på händelserna vid en demonstration nere i Malmö nyligen. Såvitt jag förstår finns det en utredning där två åklagare arbetar intensivt med att ställa samman alla anmälningar.

Polisyrket är ett av de mest utsatta jobb som man kan ha i ett demokratiskt samhälle. Det finns säkert poliser som inte är lämpliga för sitt uppdrag. Det finns säkert poliser som har varit poliser länge men som inte skulle ha blivit poliser om man tidigare hade haft de antagningskrav som man har i dag. Det ställs höga krav på den utbildning som sökande till Polisskolan ska ha, och det ställs höga krav på att de ska kunna följa med i och klara utbildningen. Det är alltså verkligt duktiga poliser som i dag blir utexaminerade. Ibland kan man fråga sig hur det är möjligt att för 17 000-18 000 få folk som uppfyller de här kraven att ta ett sådant här jobb, som faktiskt är ganska utsatt. Sedan kommer jag in på frågan om demonstrationer. Det är alltid frågan om när en polis ska ingripa. Ska han avvakta tills ett brott har begåtts? Eller ska polisen eller polisledningen basera det på yrkeserfarenheten när de misstänker att någonting är på väg att hända? Jag vägrar att tro att det är så, som det står i Malmötidningarna, att många poliser generellt betraktas som banditer och slagskämpar. Jag tror inte att polisen - jag hoppas att jag inte har fel - vill provocera fram bråk. De är säkert, som alla andra, måna om att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det är en naturlig sak att alla som blir tagna av polisen - det är ingen människa som gillar det - ofta har synpunkter på polisens agerande. Det är naturligt, och det får vi leva med. Till sist, fru talman, vill jag inte ha det läge som vi hade i Stockholm i fjol när polisen gömde sig i portgångarna och i polisbilarna under en demonstration därför att man skulle ligga lågt. Då har vi verkligen givit makten åt de grupper som inte utgörs av de söndagsskoledemonstranter som har beskrivits ibland, för det är människor som har förakt för vårt demokratiska samhälle. Det är faktiskt polisens jobb att även skydda allmänheten från de mer eller mindre maskerade demonstranter som dyker upp vid de flesta demonstrationståg.
Fru talman! Det är riktigt att jag inte besvarade frågan om dialogen. Jag vill i stället göra det nu. Jag vill då säga till Kia Andreasson att det förekommer dialog mellan regeringen och demonstrationsgrupper. Det förekommer dialog mellan polisen och demonstranter, men jag ska framföra det som Kia Andreasson har sagt på torsdagens regeringssammanträde. Jag delar Bengt-Ola Ryttars uppfattning att det är oerhört viktigt att ha rätt attityd. Jag vill också ansluta till det Sten Andersson säger om att polisen har ett oerhört svårt jobb när den ska bemästra och utföra lagligt våld, vilket man faktiskt får göra, även om det naturligtvis inte ska vara mer än nödvändigt. Polisen har mitt hundraprocentiga stöd. Det har oroat mig att fel som eventuellt - vi får vänta och se - har begåtts av en eller ett par polismän i Malmö ska drabba 16 089 poliser i Sverige. Vi tolererar inte generell skuldbeläggning i något annat sammanhang. Vi ska inte göra det med poliser heller.
Fru talman! Det är alldeles utmärkt att justitieministern ska ta upp detta på torsdagens regeringssammanträde. Jag vill också tala om att jag har läst Rikspolisstyrelsens tidning, där ledningen för aktionerna i Göteborg ger sin syn på det hela. Följer man det schema som är redogjort för där kommer det att gå bra i Göteborg. Det vet vi inte, men det tycks vara en helt annan attityd i Göteborg än i Malmö. Det är naturligtvis ett problem i sig.

Fru talman! Cecilia Magnusson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att polisen ska ges möjlighet att använda modern teknik för att bättre och säkrare klara sina uppgifter. Interpellationen gäller situationer när polisen ska stoppa en bilburen misstänkt brottsling. För polisen innebär dessa situationer, precis som Cecilia Magnusson påpekar, en svår avvägning mellan uppdraget att gripa misstänkta brottslingar och samtidigt undvika att därmed framkalla farliga situationer för andra trafikanter. En utgångspunkt för polisens arbete är att det ska bedrivas på ett säkert sätt och inte onödigtvis bidra till att framkalla farliga situationer där människor kan komma till skada. Det gäller också vid händelser i trafiken. Samtidigt måste polisen naturligtvis ha möjlighet att i vissa situationer bryta mot trafikregler. I sammanhanget vill jag också nämna att jag nyligen tagit initiativ till en utredning som ska överväga om det finns skäl att ytterligare reglera polisens arbetsmetoder. Justitieombudsmannen har vid flera tillfällen uttalat sig om polisens agerande vid situationer med undflyende bilister. JO har i besluten betonat betydelsen av behovs och proportionalitetsprinciperna. För att polisen alls ska anses ha rätt att förfölja en flyende bilförare på sådant sätt att dennes körning kan antas bli påverkad av polisens agerande måste bilföraren genom visad brottslighet eller av annan anledning vara att betrakta som farlig för andra människor. I annat fall bör polisens agerande stanna vid s.k. efterföljande, vilket mer har karaktären av spaning. Om ett förföljande är motiverat måste riskerna vid genomförandet stå i rimlig proportion till intresset av att bilföraren grips eller omhändertas. I sammanhanget vill jag nämna att Rikspolisstyrelsen så sent som den 1 juli 2000 uppdaterade sina föreskrifter och allmänna råd om vilka hjälpmedel som får användas för att stoppa fordon enligt 10 § 5 polislagen. Där finns regler bl.a. om förföljande av undflyende fordon och om användningen av tekniska hjälpmedel. Det är Rikspolisstyrelsen som ansvarar för att polisen har effektiva verktyg i kampen mot brottsligheten. Om styrelsen i sitt utvecklingsarbete finner att det behövs beslut av riksdag eller regering kommer det att anmälas på sedvanligt sätt. Jag har därför inte för avsikt att vidta några åtgärder.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Tyvärr gav svaret en skrämmande bild av inställningen till denna typ av brottslighet från justitieministerns sida, framför allt med tanke på att det i andra länder finns nationella kommissioner mot tillgrepp av bilar. Spanien är ett sådant exempel. I vårt land tycker jag att man borde kunna kräva att Justitiedepartementet och dess chef ser allvarligare på denna typ av brottslighet än vad justitieministern verkar göra. Enligt statistiken över brott som anmäls till polisen står tillgrepp av fordon för en tredjedel av brottsligheten. Det är ett stort reellt problem som många människor kan vittna om. Bara under de senaste dagarna har jag fått information från två personer i min närhet som har blivit utsatta. I hela Sverige anmäls det över 50 000 biltillgrepp per år. I Göteborg, som jag kommer ifrån, anmäls det över 10 000 sådana brott på ett år. För att göra det mer begripligt kan jag tala om att det i Hisingens närpolisområde anmäls 10 biltillgrepp varje dag året runt. En annan mycket konkret och förskräckande siffra är uppgiften från Angereds närpolisområde, där 54 bilar anmäldes stulna under mars månad år 2001. Det är två stulna bilar per dag i månaden. Till detta ska läggas att mörkertalen är väldigt stora vad gäller denna brottstyp. Detta är en stor del av den vardagsbrottslighet om vanliga människor utsätts för. Jag är förvånad över justitieministerns ljumma inställning till problemet när det finns så mycket att göra. Nu till svaret som jag fick av justitieministern. Kan ministern vara snäll att utveckla svaret om utredningen av polisens arbetsformer, som statsrådet tagit initiativ till? Är den tillsatt? Vad har den fått för direktiv? När ska den vara klar? När det gäller Rikspolisstyrelsens föreskrifter om vilka hjälpmedel som får användas för att stoppa fordon är det korrekt att dessa uppdaterades i juni 2000. Men inte blev de ett bättre verktyg för polisen för det. De tekniska hjälpmedel som anvisas här är spikmatta och fasta hinder. Användandet av dessa hjälpmedel är väldigt krångligt, så krångligt att de som har att använda dem säger att reglerna är så tillvridna att de inte är tillämpliga i verkligheten. Jag ska läsa om spikmatta: För polisinsatser med spikmatta bör den från trafiksäkerhetssynpunkt mest lämpliga platsen väljas. Det är väldigt enkelt. Mötande trafik bör om det behövs av trafiksäkerhetsskäl ledas till annan väg. Mellan spikmatta och den polisman som stoppar mötande trafik bör det inte finnas tillfartsvägar eller skrymmande backkrön. Platsen för spikmatta bör väljas så att den är synlig på ett avstånd av 250 meter. Dessutom ska man helst varna den som har stulit bilen för att man har spikmatta innan man får stoppa honom.

Fru talman! När man läser interpellationen ser man att det i en inledningsrad står om tillgrepp. Sedan handlar hela interpellationen om biljakter. Det är därför inte så konstigt att jag inte har svarat på vilken inställning jag har till biltillgrepp. Självklart är det oerhört allvarligt. Det är nämligen så att biltillgrepp tillsammans med cykelstölder är något som försämrar Sveriges brottsstatistik avsevärt. Det är ett mycket stort problem. Jag ska inte - det gör jag i så många andra sammanhang - upprepa alla de satsningar som regeringen gör på polisen. De har naturligtvis sin betydelse, men när det gäller biltillgrepp tror jag att det krävs mycket mer än så, inte minst i brottsförebyggande syfte. Jag kan uttrycka min förvåning över att man med alla de tekniska framsteg som görs på alla områden, inklusive rymdfärder, fortfarande inte kan bygga bilar som inte går att stjäla på 30 sekunder. Det är för mig obegripligt när det handlar om priser på flera hundratusen. Där tror jag att man har en mycket stor sak att göra. Men det här kan inte regeringen göra så mycket åt. Däremot kan man göra de här satsningarna på polisen, vilka också görs. När det gäller vilken teknik polisen ska använda så är det Rikspolisstyrelsen och inte regeringen som avgör det. Jag har inte för avsikt att ta något initiativ på det området. När det gäller utredningen om polisens arbetsmetoder är direktiven ännu inte skrivna. Tanken är alltså att man ska ge ett bättre stöd och att det ska bli klarare vad polisen får göra. Jag kan inte nu, när direktiven inte är skrivna, närmare redogöra för det, men tanken är alltså att det ska vara klarare vad polisen, både den öppna polisen och säkerhetspolisen, ska kunna göra när det gäller olika arbetsmetoder. Det kan då kanske handla om brottsprovokation, bevisprovokation och andra arbetsmetoder, t.ex. det här eller fotografering som också har diskuterats i tidigare interpellationsdebatter. Med det ber jag att få återkomma. Jag hoppas att vi är klara med det här så fort som möjligt. Tack!
Fru talman! Jag börjar med Sveriges nivå när det gäller biltillgrepp. Sverige ligger väldigt högt i den statistiken jämfört med bara EU-länderna. Jag tycker att det är lite synd att justitieministern då lägger ansvaret på bilindustrin även om jag också många gånger har förvånat mig över varför man inte kan få fram säkrare bilar. Men tekniken finns. I dag har inte polisen möjligheter att använda effektiva verktyg i sitt arbete på det här området. Tekniken finns. Det är bara det att man ska kunna få använda den. Jag tycker att det vore dags med en nationell strategi för användandet av icke-dödliga vapen. I andra länder finns det sådana strategier, och man skulle kunna komma långt. Det är kanske någonting för justitieministern att skriva in i sina direktiv till den här utredningen. I Sverige är vi, som sagt, långt framme tekniskt. Jag har här en rapport som FOA presenterade i december 1999 som heter Icke-dödliga vapen - lägesrapport 1999. Där säger man att man på bara några månader skulle kunna få fram en färdig produkt som skulle kunna användas i arbetet. Man gjorde 1994 verifieringsprov med ett civilt fordon. Proven var framgångsrika, och en svensk försvarsindustri har på det underlag som FOA har tillhandahållit undersökt realiserbarheten. Man fann att all teknik som erfordras är s.k. hyllvara och att utvecklingstiden är några månader. Nyckeln till framgång ligger inte i direkt hög-puls-effekt utan snarare i vad man kallar en smart störsignal. Om polisen hade den här utrustningen till sin hjälp skulle man alltså kunna hindra en biltjuv genom att helt enkelt stänga av bilens elektronik, så att bilen stannade. Det skulle inte vara någon fara för vare sig den som kör, polisen eller allmänheten. Och min fråga är: Varför tar inte Justitiedepartementet eller Rikspolisstyrelsen - för Rikspolisstyrelsen kan ju inte justitieministern svara - tillvara de möjligheter som finns? Ett annat verktyg som man skulle kunna använda är ju pepparsprej som används i många andra länder med god verkan. Det gäller bl.a. Kanada som vi brukar föra fram som ett mycket bra land att hämta idéer från. Man kan då använda pepparsprejen utifrån två funktioner. Man kan spruta en sprej på kort avstånd, och man kan spruta en sprej på långt avstånd. Det här är ganska enkel teknik som är väl beprövad.

Fru talman! För att inte något ska kunna missuppfattas vill jag säga att det självklart är statsmakternas och myndigheternas ansvar med brottsbekämpningen när det har skett biltillgrepp och andra brott. Däremot krävs det i det brottsförebyggande arbetet, om man ska vara framgångsrik, mer än bara ett stort antal poliser. Då har t.ex. bilföretagen ett stort ansvar, och med tanke på att det läggs ned miljarder på forskning är det faktiskt svårbegripligt att man inte kommer längre med det. Sedan behöver inte Cecilia Magnusson och jag försöka tävla om vem som är mest orolig för biltillgrepp, utan jag tycker att vi kan enas om att vi båda anser att det är ett stort problem. När det gäller det elektroniska chip som nämns vill jag bara säga att Sverige arbetar i EU med att försöka få till stånd en juridisk möjlighet att lägga in elektroniska chip i körkort. Om förslaget blir verklighet blir det möjligt att i framtida körkort införa en sådan möjlighet som Cecilia Magnusson efterfrågar. Vi får vänta och se, men det är alltså ett pågående arbete. Slutligen gäller det alternativa vapen. Det finns ett pågående arbete i Rikspolisstyrelsen. Jag kan bara, utan att det är regeringens fråga, säga att jag också tycker att det är väldigt positivt att försöka utveckla flera metoder, och kanske vapen, mellan batong och pistol. Jag tycker att det är positivt, men vi får vänta och se vad Rikspolisstyrelsen kommer fram till. Tack!
Fru talman! Det som justitieministern anförde om utvecklandet av de elektroniska chipen var ju väldigt positivt. Men det skulle vara intressant att höra när man kan se det här i verkligheten och om det som justitieministern kallar elektroniska chip är samma sak som det som jag refererade till i den här FOA rapporten. Jag hoppas att det är samma sak. Det skulle vara en ovärderlig utrustning för polisen som man skulle kunna använda i stället för de hopplöst föråldrade vapen som annars står till buds, som spikmatta, träd och betonggrisar. Det här ser jag verkligen fram emot. Jag skulle önska att justitieministern och jag kunde hjälpas åt att snabbare få fram de här verktygen för polisen, så att de skulle kunna effektivisera sitt arbete i den här delen. När det gäller det brottsförebyggande arbetet är det jätteviktigt att alla goda krafter hjälps åt. Det är så. Men polisen och rättsinstanserna har ju en stor uppgift, och man måste ju återkomma till att det behövs fler händer där poliserna gör en stor insats. De skrämmande uppgifter som jag har fått vid mina besök på närpolisstationerna i Göteborg visar att polisen i dag inte har möjlighet att vara ute och bedriva brottsförebyggande arbete på skolor och förskolor och i samhället i allmänhet. Så den här frågan brådskar verkligen. Tack, fru talman!
Fru talman! Det förefaller som att Cecilia Magnusson och jag blir mer överens ju längre vi debatterar. Det är positivt. Det går naturligtvis inte att säga någon exakt tidpunkt. Det kan man inte göra i fråga om nationellt arbete, men det gäller kanske ännu mer internationellt arbete, såsom EU-arbetet. När det gäller polisens resurser är det nu, tror jag, väl bekant att det faktiskt är den största satsningen någonsin i Sverige. Om ett par veckor kommer 400 poliser att examineras. En ny polishögskola kommer att öppnas i höst. Vi har på kort tid gått från en till tre. Och detta har skett trots att Sverige redan tidigare har haft fler poliser per invånare än både Norge och Finland, så det är inte riktigt så akut som andra har sagt. Men med den här satsningen kommer vi att ligga oerhört bra till. Tack!

Fru talman! Anna Lilliehöök har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att polisorganisationen ute i landet ska ha tillräckligt många poliser, så att rekrytering till internationella insatser kan säkras. Anna Lilliehööks fråga är föranledd av det arbete som bedrivs inom EU vad gäller poliser i civil krishantering. Som Anna Lilliehöök själv konstaterar är arbetet med att driva utvecklingen av EU:s förmåga till civil krishantering en prioriterad uppgift under vårt ordförandeskap i EU:s råd. I fokus står främst att förverkliga det kapacitetsmål på 5 000 poliser år 2003 som sattes upp vid Europeiska rådet i Feira. Det är en stor utmaning för medlemsstaterna att uppfylla detta mål med nationella bidrag. För vår del har det varit mycket glädjande att ha kunnat framhålla svensk polis höga profil i dessa sammanhang för övriga länder i Som Anna Lilliehöök vet har svensk polis en lång tradition av deltagande i fredsfrämjande verksamhet. Redan år 1964 deltog svensk polis i FN:s fredsfrämjande mission på Cypern. I takt med att antalet internationella konflikter ökat under senare år har den internationella efterfrågan på svenska poliser i fredsfrämjande insatser också ökat. Antalet svenska poliser som verkat i fredens tjänst inom Polisens utlandsstyrka har under år 2000 tidvis uppgått till ca 150 poliser. Detta antal ligger i linje med det antal poliser som utredaren till betänkandet Polis i fredens tjänst ansåg att Sverige bör vara berett att ställa till förfogande för internationella fredsfrämjande insatser under tillfälliga perioder. Det svenska polisbidraget till internationella insatser har alltså kommit att motsvara ungefär 1 % av den nationella polisstyrkan, och detta har kommit att bli ett riktmärke som även använts för att förmå andra länder att öka sina bidrag. Regeringen menar att Sverige behöver fler poliser. Det är därför glädjande att polisorganisationen redan i juni i år kommer att förstärkas genom att nära 400 polisaspiranter påbörjar sin praktik vid polismyndigheter. Dessutom öppnas en tredje polishögskola i Växjö till hösten, vilket ytterligare ökar utbildningskapaciteten av poliser. Sammantaget kommer omkring 900 poliser att kunna utbildas varje år fr.o.m. 2004. I fråga om polisens resurser vill jag framhålla att regeringen fortsätter att satsa på polisen. I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att polisen tillförs ytterligare 600 miljoner kronor redan i år. Det innebär att polisen med den redan nu beslutade höjningen på 575 miljoner kronor i år får närmare 1,2 miljarder kronor i resurstillskott. Utöver de satsningar på 2002 och 2003 som redan beslutats ska polisen dessutom tillföras ytterligare 600 miljoner kronor 2004. Sammantaget är det här den största satsningen på polisen som en svensk regering någonsin har gjort. Det är viktigt att Sverige uppfyller sitt internationella åtagande att delta i fredsfrämjande verksamhet, men jag vill också framhålla att svensk polis deltagande i fredsfrämjande missioner också tillför den egna organisationen en kompetenshöjning. Det bör dock betonas att användningen av denna resurs till förfogande ytterst avgörs av aktuella utrikes och säkerhetspolitiska prioriteringar. Denna verksamhet finansieras genom särskilda anslag för detta område och alltså inte med polisens ordinarie budget för det nationella arbetet. Regeringen kommer att fortsätta att följa rättsväsendets verksamhet och, efter analys av vidtagna effektiviseringsåtgärder, återkomma till riksdagen med de ytterligare insatser som krävs för att fullfölja statsmakternas intentioner för utvecklingen av rättsväsendet.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Som justitieministern påpekar har vårt land varit pådrivande för att EU:s militära krishantering ska kunna kompletteras med civil konflikt och krishanteringsförmåga. Vi har fått andra med oss. Sverige ses som ett föregångsland. Eftersom vi har varit så pådrivande menar jag att vi har påtagit oss ett stort ansvar för att arbeta för att lösa kriser och konflikter med civila resurser. Ofta innebär förebyggande krishantering att skapa ordning och att få rättssystemet att fungera så att kriser inte ska vidareutvecklas till allvarligare lägen. Att fullfölja en fredsframtvingande åtgärd med militärt ingripande innebär att bygga upp söndertrasade samhällen. Den civila delen av utlandsinsatserna innebär nästan alltid behov av poliser för att upprätthålla ordning och respekt för mänskliga rättigheter och utbildning av lokala poliskårer. När läget väl är stabiliserat måste civila institutioner byggas upp. Det gäller också domare, åklagare och fängelsepersonal för att få fungerande rättssystem. Naturligtvis har vi andra också ett egenintresse av att se till att rättssystemet byggs upp så att vi kan motarbeta att kriminalitet sprider sig och tar över. Uppdragen för civilpoliser har huvudsakligen organiserats av FN och OSSE. Nu arbetar vi för att också EU ska kunna bidra med en ganska stor del i sådana insatser. Det framhålls ofta att EU har unika möjligheter att verka inom detta område, t.ex. i förhållande till Nato, genom att det är ett samarbete på alla nivåer länderna emellan. Men det gäller också att leva upp till åtagandena. Jag vill ta exemplet Kosovo. Då åtog sig EU att bygga upp med hjälp av civila insatser medan USA i huvudsak tog på sig en stor del av de militära resurserna. Det behövdes då 2 000 poliser. EU kunde få ihop 800. Hur slutade det? Jo, USA fick sända 1 200 poliser också. Jag menar att detta inte var särskilt trovärdigt. Nu behöver vi ta krafttag för att vi gott och väl ska kunna leva upp till våra åtaganden, särskilt från vår sida när vi har arbetat så hårt för detta. Att frigöra resurser för civil krishantering är svårt. Till skillnad från militära resurser som finns i beredskapsläge, handlar det i det här fallet om människor som arbetar på viktiga tjänster. Poliser saknas i Stockholm och i Bryssel. Det är brist i snart sagt varenda EU-land. Vi borde från svensk sida kunna bidra med fler poliser. Begränsningen är inte att det inte finns poliser som vill utan helt enkelt att de är för få. Länspolismästarna kan och vill helt enkelt inte släppa i väg polismän. Situationen är sådan att det t.o.m. skrivs arga insändare om hur många poliser det egentligen är som behöver vara borta för att delta i det internationella arbetet. Det är alldeles riktigt att det inte är polisens pengar det handlar om, eftersom detta betalas av utrikesförvaltningen. Det är antalet poliser det gäller. Antalet spelar roll för att kunna avvara resurser. Det är mot denna bakgrund som jag har ställt frågan till justitieministern om hur rekryteringen av poliser till internationella uppdrag ska kunna säkerställas. Jag vill återigen be att justitieministern beskriver hur detta ska gå till.
Fru talman! Den ökning av antalet poliser som regeringens satsning bl.a. leder till får självfallet följdverkningar även på den fredsfrämjande verksamheten. Vid de avstämningar som har gjorts med medlemsstaternas polisorganisationer kan konstateras att deras indikerade kapacitet sammantaget ligger mycket nära målet på 5 000 poliser och att vissa länder har närmat sig det svenska enprocentsmålet. Sverige ligger alltså bra till, och det finns tydliga tecken på att EU kommer att nå sitt mål på 5 000 poliser. Regeringens satsningar på polisen leder till att det blir enklare att rekrytera till internationella uppgifter. Det ska inte ställas mot de behov som finns nationellt. De behövs både i Sverige och i andra länder. Nu ökar antalet poliser, och de kommer då självklart att öka internationellt.
Fru talman! Det är som ministern påpekar i sitt svar, nämligen att detta är en stor utmaning. Vid de militära mötena i samband med militär krishantering har det ofta ställts frågor om de civila insatserna. Man har vädjat om civilpoliser. Problemet är att det har både varit en polisbrist men också en bristande samordning mellan departement. När det gäller efterfrågade resurser är det också bättre samordning och tydlig vilja som behövs. Det skulle återigen vara intressant att få höra vilka konkreta åtgärder som har vidtagits. Det här är ett problem. Jag vill sedan kommentera regeringens åtgärder för att få fler poliser. Ministern säger att målet är 150 poliser. Det motsvarar 1 % av polisstyrkan. Problemet är att om vi ska rekrytera 5 000 poliser i EU:s regi, och andra uppdrag, behövs det fler än 150 poliser. Vi borde väl då också höja ambitionsnivån om vårt land ska gå i täten. Antalet konfliktsituationer ökar tyvärr. Kanske 300-350 poliser skulle kunna betyda att vi gjorde den skillnad som vi borde göra. Jag vill också kommentera att vi nu med 150 poliser har uppnått enprocentsmålet. Det är ju inte så mycket att skryta med, då det är antalet poliser som gått ned så att vi nu uppnår enprocentsmålet helt enkelt därför att nämnaren i bråket, antalet poliser, har minskat. 1 % av 18 000, som antalet poliser var 1995, är faktiskt mer än 1 % av 16 000 poliser i dag. Men 150 kan bli 1 % eftersom ett tusental poliser är tjänstlediga och sjukskrivna. Matematiken går alltså ihop. Men det här handlar ju inte om matematik utan om hur vi ska kunna få fram och rekrytera poliser på ett bra sätt. Ministern redogör för resurstillskott och nyutbildning av poliser. Vad jag förstår kommer detta visserligen att ersätta avgångar plus lite till, men grundproblemet löses knappast. Neddragningarna har också varit extremt stora under de senaste åren. Att komma upp i 18 000 poliser år 2007 hjälper föga när polisen anser sig behöva 19 000 poliser för att klara sin uppgift. Därmed kommer problemet med att rekrytera till utlandstjänstgöring att kvarstå. Vi måste vara beredda att vidta åtgärder som särskilt säkerställer rekryteringen. Svenska poliser har varit mycket uppskattade och mycket duktiga på dessa uppdrag. Det är faktiskt också en svensk som i dag leder FN:s polisdel. Det handlar inte bara om att ha tillräckligt många poliser att ta av, utan det kan också krävas åtgärder för att få utlandstjänstgöringen attraktiv. Utlandstjänstgöring kan behöva inordnas i den ordinarie verksamheten, t.ex. så att poliser som har varit ute på uppdrag kan komma tillbaka och deras erfarenhet tas till vara. Många poliser vill ta uppdrag i utlandet, vad jag förstår, eftersom man tycker att det ger kompetens och utveckling. Frågan kvarstår fortfarande: Hur ska vi på ett konkret sätt kunna säkerställa att vi i vårt land kan bidra med tillräckligt många poliser? Hittills har vi faktiskt inte sett det ske - utom en gång, och det var till Kosovo. Det ska jag säga.
Fru talman! Jag får säga det igen: Sverige har sina poliser. EU kommer att klara sitt mål på 5 000 poliser, vilket motsvarar det svenska enprocentsmålet. Självklart är detta ett arbete som innebär engagemang från flera olika departement. Det har förts diskussioner mellan Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet. Matematiken går ihop. Det blir fler poliser. Däremot är det fel att det skulle ha funnits 18 000 poliser Det är drygt 200 färre än vid 90-talets början. Det har som mest varit drygt 16 700 eller 16 800. Dessa felaktiga uppgifter beror antagligen på att man har gjort om systemet när det gäller huruvida man ska räknas som polis när man är anställd under utbildningen. Sverige har i dag, redan före de här satsningarna, fler poliser per invånare än t.ex. Norge och Finland. Med de satsningar som nu görs, där antalet examinerade poliser kommer att kunna uppgå till omkring 900 fr.o.m. 2004, försäkras vi om att Sverige står väl rustat för framtiden. Utifrån de beräkningar som kan göras - detta går inte att förutsäga exakt, med tanke på pensioneringar och på att poliser kanske väljer andra yrken - kommer det att öka med ca 300 per år, vilket är en bra och stor ökning. Vi får följa den utvecklingen.
Fru talman! Det är ju inte fullt så enkelt. De poliser som behövs för detta är tyvärr erfarna poliser. Jag förstår att detta är ett problem för länspolismästarna. Det gäller inte bara antalet utan faktiskt också vilka poliser det är fråga om. Om vi nu menar allvar, vilket jag tror att både justitieministern och jag gör, med vårt åtagande att bidra till att EU ska klara sin egen krishantering ställer det mycket stora krav på hur vi tar oss an uppgiften här hemma. Justitieministern har faktiskt en nyckelroll i det här sammanhanget.

Fru talman! Jag kan försäkra Lilliehöök om att Sverige tar sitt ansvar. Vi har på vårt första rådsmöte den 15-16 mars i Bryssel haft denna diskussion, och den kommer att fortsätta. Det är bra att vi kan vara helt överens om att Sverige bör ha en ledande roll i detta i framtiden.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inte vare sig privata eller kommunala fastighetsägare ska missgynnas vid stöd från Bostadsdelegationen till en kommun samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att utvärdera Bostadsdelegationens arbete i förhållande till dess uppdrag. Bostadsdelegationens uppdrag härrör ur de svårigheter som följde av de under 1990-talet starkt förändrade förutsättningarna för den svenska bostadsmarknaden. För det privatägda bostadsbeståndets del har effekterna av förändringarna i stort sett tagits om hand, bl.a. genom statens insatser för att trygga kreditmarknadens funktionssätt. Dessa insatser har inte omfattat sådana åtaganden där kommunerna burit det yttersta ansvaret vare sig som ägare till ett bostadsföretag eller som borgensman för en annan ägares lån - Bostadsdelegationen inrättades den 1 juli 1998 för att tillfälligtvis hantera frågor om stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Frågor om stöd prövas mot kommunens egna ekonomiska förutsättningar. Endast kommuner med en särskilt svår ekonomisk situation kommer därför i fråga för stöd. En ytterligare förutsättning för stöd är att de förhållanden som ligger bakom kommunens svaga ekonomi inte är sådana att de på kort sikt kan påverkas av kommunen själv och att kommunen vidtagit nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med sin ekonomiska situation. Delegationen analyserar därför bl.a. kommunens ekonomiska utveckling, nuläget samt budget och plan för de närmaste åren för att få en bild av kommunens ekonomiska styrka och möjliga utveckling. Även andra faktorer som kan förväntas påverka situationen för kommunen såsom näringsstruktur, sysselsättning och befolkningsprognos studeras. Delegationen tar även in uppgifter om hur kommunens verksamhet och utbud av tjänster ser ut i förhållande till övriga kommuner. Slutligen görs en bedömning av i vilken omfattning kommunen genom egna åtgärder kan skapa ekonomiskt utrymme för åtagandet inom boendet. Delegationen lägger också ned ett omfattande arbete på att analysera bostadsföretagen. Efter en inledande diskussion med kommunledningen om hur denna ser på företaget och dess framtida uppgifter görs en genomlysning av företagets ekonomiska förhållanden. Syftet är att klarlägga var problemen finns och att få underlag för en rekonstruktion som innebär att företaget ges förutsättningar till en långsiktigt hållbar utveckling. Analyserna av den kommunala ekonomin och av bostadsföretaget ligger tillsammans med diskussioner med kommunledningen till grund för Bostadsdelegationens bedömning av hur stora åtaganden för boendet som kommunen bör klara att finansiera med egna medel. För de kommuner som ska få ett stöd upprättas ett avtal mellan staten och kommunen. I avtalet regleras kommunens åtaganden gentemot bostadsföretaget och staten samt statens åtaganden gentemot kommunen. Även skälen till delegationens beslut anges. Genom det beskrivna arbetssättet söker Bostadsdelegationen säkra att bedömningarna av kommunernas behov så långt möjligt grundas på verifierbara och jämförbara uppgifter om kommunernas förmåga att själva fullgöra sina åtaganden. Vidare vill man säkra att skäliga krav ställs på kommunernas förmåga att anpassa sig till de ekonomiska och demografiska förutsättningar som kan förutses och därmed uppnå ekonomisk balans inom planperioden. Min uppfattning är att kommunerna inte missgynnas genom Bostadsdelegationens arbetssätt. Regeringen avser att låta Bostadsdelegationen fortsätta sitt arbete även under 2002 för att kunna följa upp ingångna avtal. Uppföljningen bör även innefatta studier av hur de kommuner som sökt men inte fått stöd har hanterat sina svårigheter. Syftet är att analysera vilka effekter omfattande engångsåtgärder har på kommunernas verksamhet samt vilken inverkan avtalen och denna typ av statligt stöd har på kommunernas ekonomi och anpassningsförmåga. Jag tycker att Bostadsdelegationen har gjort ett gediget och bra arbete och har inte för avsikt att göra någon ytterligare utvärdering av dess arbete.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation om Bostadsdelegationens verksamhet. Bakgrunden till min interpellation är att det finns kommuner med många tomma lägenheter som inte kan dra nytta av Bostadsdelegationens insatser. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, redovisade för en tid sedan att det förväntade överskottet av lägenheter i 145 SABO-företag skulle vara omkring 42 500 lägenheter år 2010. Överskottet skulle komma att förorsaka kostnader på drygt 29 För min del ser jag ett bekymmer i att kommuner som själva skulle kunna finna nya idéer om de fick en liten ekonomisk lättnad, inte får del av några insatser. Här skulle det vara bättre att finna system för t.ex. skattelättnader. Jag tänker på kommuner i min hemtrakt, som Mariestad och Falköping, som genom kreativa insatser lockar hyresgäster från Norge. Det hade varit rimligt att sådana kommuner haft någon form av skattelättnader. Under avtalsperioden 1998 2000 kom ansökan till Bostadsdelegationen om statligt stöd från 88 kommuner. Avtal har träffats med knappt hälften, närmare bestämt 36. Bostadsdelegationen ger i huvudsak stöd till rekonstruktion av kommunägda företag. I ett antal fall löses också borgen för bostadsrättsföreningar. Man kan dock konstatera att stödet snedvrider konkurrensen. Privata bostadsbolag som drabbas av tomma lägenheter hamnar i skymundan. Fru talman! För kommuner med en särskilt svår ekonomisk situation har vi skapat det kommunala utjämningssystemet. Det borde nu ha varit i gång så länge att det skulle ge utslag för kommunernas ekonomi. Då jag själv suttit med i den kommunala utjämningsutredningen, vet jag att det är mycket svårt att skapa ett långsiktigt rättvist kommunalt utjämningssystem så länge man håller på och lappar och lagar med andra system och öronmärker potter hit och dit. Därför är det positivt att statsrådet svarar att Bostadsdelegationen också ska följa upp hur de kommuner som sökt men inte fått stöd har hanterat sina svårigheter. Min kritik riktas inte mot Bostadsdelegationens arbete. Den har givetvis gjort ett gediget och gott arbete efter sina förutsättningar. Frågeställningarna vänder sig till statsrådet Lars-Erik Lövdén och är av politisk art, då de gäller de direktiv Bostadsdelegationen har. Statsrådet har inte svarat på hur vare sig privata eller kommunala fastighetsägare kan missgynnas vid stöd från Bostadsdelegationen. Statsrådet har inte heller berört hur Bostadsdelegationens arbete kan utvärderas i förhållande till dess uppdrag. För detta uppdrag är ministern ytterst ansvarig. Det gäller att ta till vara erfarenheterna. Fru talman! Antalet tomma lägenheter i allmännyttan var 1999 ca 30 000. En slopad fastighetsskatt på dessa tomma lägenheter skulle kosta staten 50 miljoner kronor. Det är ingen stor summa. En slopad förvaltningsmoms för dessa tomma lägenheter skulle ge ca 4 miljoner kronor. Vi måste finna en väg bort från bidrag och subventioner och i stället sänka skatterna. I sin budget sänker Kristdemokraterna boendeskatterna genom en återgång till och en frysning av taxeringsvärdena på 2000 års nivå. Skatten beräknas enbart på en tredjedel av markvärdet överstigande miljarder kronor. Det är en annan väg att gå.
Fru talman! Först ska man komma ihåg och förstå bakgrunden till den insats som vi gör, och har gjort, via Bostadsdelegationen. De berörda kommunerna stod inför övermäktiga åtaganden när det gällde bostadsföretagen. Om kommunerna ensamma hade varit tvungna att gå in och täcka underskotten och medverka till rekonstruktioner, hade det fått allvarliga återverkningar på de berörda kommunernas möjligheter att klara sina grundläggande välfärdsåtaganden inom vården, skolan och omsorgen. Det var alltså nödvändigt, mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna på bostadsmarknaden, att inrätta Bostadsdelegationen och ge stöd när kommunerna själva inte kunde mäkta med rekonstruktionsarbetet utan betydande konsekvenser för vården, skolan och omsorgen. Sedan har det varit väldigt viktigt i sammanhanget, och där förstår jag att Ulla-Britt Hagström inte har någon kritik heller, att Bostadsdelegationen har gått till väga på ett noggrant sätt. Man har gjort ett väldigt gediget och noggrant arbete där man har jämfört den enskilda kommunens förutsättningar att klara av uppgifterna på egen hand. Man har gått in och tittat på de kommunala kostnaderna och den kommunala servicenivån i övrigt och jämfört med andra kommuner. Kommuner som har fått stöd via Bostadsdelegationen har inte fått det utan kravställande. Vi har gjort en noggrann prövning av den enskilda kommunens förutsättningar att bära kostnaderna på egen hand. Jag tycker att den kritik som riktas från stund till annan - och jag anar lite av den bakom Ulla-Britt Hagströms interpellation också, och den har kommit från andra håll också - mot att statsmakterna går in och stöder kommuner som har stora bekymmer med sina bostadsföretag och inte kan bära kostnaderna på egen hand, skjuter väldigt mycket över målet. Vad är alternativet? Alternativet för en kommun som Gällivare är ju inte att sänka fastighetsskatten från 0,7 % ned till 0. Det skulle inte hjälpa Gällivare kommun att infria sina åtaganden gentemot bostadsbolagen. Den här insatsen är nödvändig. Jag utesluter inte att vi måste ha en beredskap för att sätta in ytterligare åtgärder framöver om vi får en fortsatt utveckling mot en stark befolkningsomflyttning och ett minskat underlag i många av de här kommunerna. Jag tycker att det vore anmärkningsvärt om inte regering och riksdag vore beredda att ställa upp för de kommuner som nu har en mycket bekymmersam situation till följd av ett vikande befolkningsunderlag.
Fru talman! Jag förstår att bakgrunden är övermäktiga åtaganden, Lars-Erik Lövdén. Men jag framför ändå en viss kritik. Enligt Riksdagens revisorer är kommuner med socialistisk majoritet kraftigt överrepresenterade bland de sökande till Bostadsdelegationen. Kommuner med borgerlig majoritet har i högre grad fått avslag än de med socialistisk majoritet hos såväl Kommunakuten som Bostadsdelegationen, och framför allt hos Bostadsdelegationen. Bristen på mätbara mål gör att det är svårt att bedöma hur verksamheten fungerar. Inte heller detta svar från statsrådet Lars-Erik Lövdén är tillräckligt tydligt. De kommuner som har en god ekonomisk hushållning uppmuntras egentligen inte på detta sätt. Mellan 1992 och 1998 gick 7 000 privata bostadsföretag i konkurs. De fick inget stöd. Åtgärdspaketen innebär ofta att delar av bostadsbestånden försvinner. Utrensningen gör att hyrorna kan ligga kvar på samma höga nivåer, vilket inte gynnar hyresgästerna. Ska vi få ordning på detta måste allmännyttans hyresledande roll bort. De problemtyngda företagen borde i stället rekonstrueras från grunden och befrias från sina höga lånekostnader. Nu måste de ta ut hög hyra samtidigt som de privata hyresvärdarna måste följa allmännyttans hyressättningsnivå. Skulle de kommunägda bolagen i stället slippa låneskulder, kunde de sänka hyrorna och öka konkurrenskraften kring hyresrätten. Nu har Bostadsdelegationen ca 2 miljarder att handskas med, och kommunerna tillför lika mycket. Att rätta till felen skulle kosta mellan 20 och 25 miljarder, säger Stellan Lundström som är biträdande professor vid Institutionen för bygg och fastighetsekonomi vid Tekniska högskolan i Stockholm. Han har blivit en känd röst när det gäller bostadspolitiska frågor. Fru talman!

Jag bor själv nära Tidaholm och Töreboda. Jag kanske inte riktigt kan förstå varför Götene och Jönköping har sökt. Men det är intressant att följa upp det här. Fru talman! Det finns enligt 3 § fjärde stycket i lagen om statlig fastighetsskatt en passus om att nedsättning av skatt kan ske när lägenheter avsedda för uthyrning inte kan hyras ut. Fastighetsskatten får då sättas med hänsyn till den omfattning i vilken huset inte kunnat hyras ut. I sju domar den 16 juni 1998 har Jag vill fråga statsrådet om några kommuner som fått avslag på sin ansökan hos Bostadsdelegationen i stället fått tillgång till denna möjlighet. Hur ekonomiskt omfattande har denna möjlighet varit i förhållande till Bostadsdelegationens pengar?
Fru talman! Nu är det kanske för mycket begärt att jag ska lägga mig i lagtillämpningen och Regeringsrättens handläggning av de här ärendena. Det får jag faktiskt inte uttala mig om. Jag tycker att Ulla-Britt Hagström ska bestämma sig. Hon räknade upp ett antal kommuner som har fått avslag. Det har de fått på grund av att Bostadsdelegationen har gjort en bedömning av att de har haft förutsättningar att klara det här på egen hand. Det är rent objektiva kriterier som Bostadsdelegationen arbetar med - kommunens egen finansiella styrka, dess verksamhets och servicenivå jämfört med andra kommuner och hur stort åtagandet är i bostadsföretaget. Jag har noterat att riksdagsrevisorer har varit kritiska till att vi har den här typen av specialinsatser, akutinsatser eller direkta riktade insatser. Men Riksdagens revisorer har ju inte varit kritiska till Bostadsdelegationens arbete. Man bedömer att det har skett på ett omdömesgillt sätt. Lite grann får man bestämma vilken argumentationslinje man ska ha. Menar Ulla-Britt Hagström att vi även skulle ha gett alla de kommuner som räknades upp här stöd? Då var det en annan argumentationslinje än i det tidigare inlägget. Med en viss - ursäkta! - ilska reagerar jag mot påståendet att det är socialistiskt styrda kommuner som har fått stöd och inte borgerligt styrda kommuner. Det är verkligen inte de kriterierna som har varit avgörande. Det går faktiskt att titta på Sveriges politiska geografi och se vad som har hänt i Sveriges strukturomvandling. Det är ju gamla bruksorter, där man har lagt ned bruket eller kraftigt bantat sin verksamhet, som har fått ta de stora ekonomiska smällarna. Där har av historiska och politiska skäl ofta funnits starka socialdemokratiska majoriteter. Det är den regionala obalansen som växer fram i Sverige. Jag hoppas att jag slipper höra den typen av påstående framöver.
Fru talman! Jag redovisade vad Riksdagens revisorer har uttryckt i den här frågan. Jag började kolla igenom alla kommuner, men jag nöjde mig med att redovisa vad Riksdagens revisorer har sagt i den här frågan. Ytterst är jag ute efter folket som bor i kommunerna. Jag tror att Lars-Erik Lövdén och jag är ense om att det är för människornas skull vi arbetar med detta. Jag sade ju själv i mitt anförande att jag inte riktigt kunde förstå varför Götenes och Jönköpings kommuner har sökt. Men det blir så här när det utöver det kommunala utjämningssystemet finns ett antal olika potter. Det är ju likadant med de lokala investeringsprogrammen. Det blir kanske någon sorts spänning i att söka och se om man får stöd. Däremot kan jag inte förstå varför kommuner i min närhet som t.ex. Gullspång har fått avslag. Det är den kommun i hela Skaraborg som ofta sägs ha minst resurser att handskas med och som har det mest besvärligt. Jag ser att Karlsborg har fått stöd. Töreboda och Mariestad har inget stöd fått. Falköping som borde ha sökt har antagligen inte sökt utan troligtvis lyckats få någon skattekompensation i stället. Jag ser att när vi har många olika system att det blir svårt att få en överblick över systemen. Därför vill jag sluta min diskussion med Lars-Erik Lövdén med att säga att jag är tacksam för att statsrådet har lovat att nu följa upp de kommuner som inte har fått något stöd utan som har fått avslag på sin ansökan och att ta reda på vad det kan bero på och hur de kommunerna hanterar sin situation.
Fru talman! Ulla-Britt Hagström andas en kritik mot Bostadsdelegationen. Det kan jag inte komma ifrån när jag lyssnar på Ulla-Britt Hagström. Jag tycker att den kritiken är djupt orättfärdig och oberättigad. Alternativet hade varit att låta kommunerna bära ansvaret på egen hand. Jag tror inte att Ulla-Britt Hagström vill möta kommunledningen från Gällivare och ge det beskedet - eller från Kiruna och flera andra kommuner runtom i landet som inte på egen hand hade haft förutsättningar att bära åtagandena. Jag tror inte att det hade varit särskilt trevligt att möta de kommunerna. Framför allt hade det inte varit trevligt att möta kommunmedborgarna. Om kommunerna inte själva hade haft ekonomisk styrka och kraft att hantera det hade konsekvenserna blivit allvarliga för kommunmedborgarna när det gäller service, skola och äldreomsorg. Den här typen av åtgärder är nödvändiga i den starka strukturomvandling som Sverige för närvarande är inne i. Det räcker inte med utjämningssystemet för att möta de förändringarna. Det är förändringar som vi som ansvariga politiker på det nationella planet måste vara beredda att kunna möta med riktade insatser. Bostadsdelegationen har gjort ett bra arbete. Vi kommer att fortsätta att ha hög beredskap inför framtiden. Vi kommer också att följa kommuner som har fått stöd och kommuner som har fått avslag mycket noga för att se vad effekterna har blivit.

Fru talman! Knut Wicksell, en av Sveriges mest framstående ekonomer, är beundrad än i dag. Wicksell var politiskt radikal, hade stor analytisk skärpa, var mångsidig och behandlade svårhanterliga finanspolitiska frågor inte enbart från tekniska och teknokratiska utgångspunkter, utan analyserade också ingående vad som är rättvist och moraliskt försvarbart när vi fattar politiska beslut. Det finns, konstaterade han, möjligheter för politiska makthavare att fatta utgifts och skattebeslut i makthavarnas intresse på andras bekostnad. Wicksell fann att inget utgiftsbeslut bör fattas utan att finansieringssättet samtidigt fastställts, och han krävde relativ enhällighet när beslut fattades. Det beslut vi diskuterar i dag är släkt med de utgifts och beskattningsbeslut Wicksell diskuterade. Pensionssystem har ofta utformats så att några har fått betala för andra. Den första generationen gynnades ofta på bekostnad av den kommande. Det har funnits löntagare med jämna men inte så höga inkomster vars avgifter och skatter delvis har bekostat andras pensioner. Det har funnits avgifter som inte gett pension, etc. ATP-systemet hade tyvärr många av dessa kännemärken. Och ATP antogs med knappast möjliga majoritet - en nedlagd röst. Jag är stolt över att vi här i Sverige har lyckats få fram ett nytt pensionssystem med 80 % av riksdagen bakom oss. Jag är stolt över att vi har arbetat för att skapa ett stabilt pensionssystem. Vi har tillfredsställt Wicksells krav på koppling mellan inbetalda avgifter och utgående pensioner. Detta förutsätter en fast avgift, för de förvärvsaktivas skull. Räntan på insatserna är löneutvecklingen, beräknad som den genomsnittliga lönetillväxten, och för att ge pensionärerna trygghet beaktas delningstalet, dvs. förändringar av genomsnittlig livslängd, endast vid pensionstillfället. Den fasta avgiften och snittindex ger rättvisa mellan generationerna. De behandlas lika. Livet består både av framgångar och missräkningar. Det gäller också pensionssystem. Vi kommer att uppleva påfrestningar, men också motsatsen. Om antalet förvärvsaktiva minskar, om vi pensionerar oss tidigare och lever längre och om buffertfondernas avkastning blir låg uppstår antagligen underskott. Vad händer då? Jo, våra barn och barnbarn får betala för att vi tagit ut för stora pensioner. Detta har vi velat undvika. Det är därför propositionen handlar om automatisk balansering. Balanseringens uppgift är att maximera pensionernas följsamhet mot de förvärvsaktivas inkomstutveckling. Vi har valt ett snittindex men också skapat regler för att fördela eventuella anpassningsbördor tidigt och på alla. Här kommer den innovation in som gör att vårt system är finansiellt stabilt, att det anpassar sig när det går bra och när det går dåligt. Systemet har regler för att beräkna tillgångar och skulder och det har regler när avsteg måste göras från snittindexet. Skulderna är inte svåra att beräkna. De består av alla pensionsbehållningar som de förvärvsaktiva har samlat på sig plus de utbetalningar som pensionärerna fortfarande ska få, dvs. pensionerna som de är uträknade gånger återstående livslängd Tillgångarna beräknas som värdet av buffertfonderna samt värdet av avgiftsinkomsterna. Värdet av avgiftsinkomsterna räknas fram med hjälp av alla avgifter som är betalda, utgående pensioner och den väntetid, den omsättningstid, det glapp som finns mellan inbetalning och pension. I dag är det 33 år. Balansräkning kan alltså ställas upp och i dag består den av en fond på 550 miljarder, en avgiftstillgång på 4 600 miljarder och en pensionsskuld på ca 5 000 miljarder. Tillgångarna är större än skulderna. Systemet är i balans. Men skulle skulderna ett år bli större än tillgångarna måste vi frångå snittindexet och övergå till ett balansindex. Om man inte gör något skulle buffertfonden tömmas. Vad gör man då? Om balanstalet faller under 1, beräknat med fyra decimaler, omräknas pensionerna under minst ett år i lägre takt än om balanseringen inte aktiverats. Om balansindex nästa år förändras lika mycket som inkomstindexet påverkas inte balanseringen trots att omräkningen av pensionsskulden sker med balansindex. Om skillnaden mellan inkomstindex och balansindex minskar, sker en högre förräntning till dess balansindex når samma nivå som inkomstindexet, varvid allt övergår till det normala. Balanseringsreglerna motsvarar de konsolideringsregler som finns i vanliga pensionsförsäkringar. Konstigare är det inte. Vi hade inte behövt ha de här reglerna om vi hade använt oss av ett summaindex, dvs. beräknat förändringarna i lönesumman i stället för genomsnittsinkomsten. Men det hade betytt mycket ojämna pensioner, och det är svårt när man är pensionär och har fasta levnadskostnader. Dessutom hade vi behövt frångå de fasta delningstalen med ännu mer föränderliga pensioner. Genom fasta delningstal och snittindex som under sämre förhållande blir balansindex har vi kunnat maximera utfallet både för dem som tjänar in sina pensioner och de som lever på dem och detta sker i ett självständigt, ett autonomt system. Reglerna är bestämda. Inga politiska ingrepp behöver göras. Systemet är förutbestämt. Alla känner reglerna. Allting ligger fast i Wicksells anda. Det jag har beskrivit bygger på nytänkande, och bra nytänkande är egentligen enkelt till sin natur. Ett avgiftsbaserat icke fonderat system har fått sin egen balansräkning som gör att vi tidigt kan se hur tillgångar och skulder utvecklas. Inga prognoser behöver göras. Vi behöver inte gissa. Siffrorna finns där. Siffrorna finns bokförda för pensionsrättigheter, pensionsskulder samt buffertfond. De som har arbetat fram lösningen kommer från den offentliga sektorn, från RFV. Det ska påpekas. Vi tänker alltför ofta i klichéer. Kreativa, kunniga och ihärdiga individer kommer alltid till sin rätt var de än finns. Namnen på de tre personerna som hängivet arbetat med de här problemen är Ole Settergren, Hans Olsson och Ed Palmer. Det bör stå i vårt riksdagsprotokoll. Finns det då inga problem kvar? Jo, ett roligt. Systemet kan gå så bra att det får för mycket pengar. Dessa ägs av alla som har pensionsrättigheter. Hur ser man då att systemet har för mycket pengar? Det är faktiskt inte helt lätt. Därför återkommer vi 2004 med lösningen på detta sista problem. Lite oenighet hör till, även om vi arbetat med konsensus. Den oenigheten bör inriktas på att behandla riskdelen i Sjätte AP-fonden. Jag yrkar bifall till reservation 6 om Sjätte AP

Fru talman! Vi ska i dag debattera socialförsäkringsutskottets betänkande SfU13 med anledning av propositionen 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet. I anslutning härtill behandlas ett antal motioner från allmänna motionstiden som rör just ålderspensionssystemet. Vänsterpartiet föreslår att riksdagen avslår denna proposition, som innehåller regeringens förslag till automatisk balansering. Vi i Vänsterpartiet vill i stället ha ett nytt balanseringsförslag. Skälet till detta kommer jag att ägna den mesta talartiden till, och i sluttampen ta upp något om de vänstermotioner som vi har från allmänna motionstiden. Fru talman! Vänsterpartiet står, som sagt var, inte bakom det nya pensionssystemet. Jag tänker inte gå in på historien om detta, utan konstaterar bara att sedan fempartiuppgörelsen om pensionssystemet blev till har en död hand lagts över pensionsfrågan. Sedan hösten 1998 budgetsamarbetar Vänsterpartiet med regeringen och Miljöpartiet. Vi tar ansvar för helheten, men väsentliga delinslag kan vi inte påverka, eftersom detta hänförs till fempartiuppgörelsen. Här kommer vår kritik. Trots att en tidigare uppgörelse finns kan den inte helt få förlama vissa delar i samarbetet inom en ny majoritet. Om vi spånar vidare på just det spåret, fru talman, kan vi tänka oss vad det skulle kunna innebära i framtiden, om vi plockar in nya områden. Fler och fler områden blir föremål för blocköverenskommelser med olika antal ingående partier. Till slut finns det knappt något större område värt namnet som inte har en blocköverskridande flerpartiuppgörelse i ryggen. Nya regeringar, även med skiftande färg, är helt bakbundna och färgbytet märks inte. Vi kan bara tänka oss hur det med detta scenario i framtiden skulle kunna se ut hos de olika partierna exempelvis i en valrörelse. När det rör pensionsfrågan står det på valskyltarna: Se fempartiuppgörelsen! När det handlar om försvaret står det: Se ypartiuppgörelsen! När det handlar om exempelvis landstingsvården och dess framtida organisation står det: Se xpartiuppgörelsen! När det handlar om sjukförsäkringen står det: Se z-partiuppgörelsen! Det är samma budskap hos alla partier. Man hänvisar till olika uppgörelser som man vet att man inte direkt kan påverka så mycket efteråt. Partierna blir helt låsta. Det jag vill komma fram till här är inte att jag är emot breda uppgörelser i sig där huvudspår läggs. Det jag är emot är att när väl ett spår har lagts släpps inga nya partier in framgent ens för att diskutera framtida detaljer - detta trots att man ingår i regeringsunderlaget. Det är just den delen som är ohållbar. Fru talman! Jag går tillbaka till detta betänkande. Vänsterpartiet står inte, som sagt var, bakom det nya pensionssystemet. Men det finns nu, och vi har att förhålla oss till det. Det förslag som regeringen nu lägger om automatisk balansering vill vi avstyrka, och jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 1 under punkt 1. Vi avstyrker därför att vi vill att regeringen ska återkomma med ett bättre förslag, enligt principer som Vänsterpartiet redogör för i motion För det första: Regeringens proposition innehåller inte ett färdigt förslag angående hur överskott i fördelningssystemet ska fördelas. För det andra: Det går inte att utläsa vilken konsekvens den automatiska balanseringen får för statsbudgeten i ett negativt samhällsekonomiskt utvecklingsförlopp. Behovet av garantipension ökar, och denna pension finansieras via statsbudgeten. För det tredje: Ingen konsekvensbeskrivning finns över hur det automatiska balanseringsförslaget slår för individer med olika inkomstnivåer, kön och ålder. För det fjärde: Vänsterpartiet försvarar vikten av solidaritet inom systemet, och då ifrågasätter vi nödvändigheten av en definitiv avgiftsnivå. I stället borde systemet vara utformat så att avgiften skulle kunna höjas tillfälligt då systemet är underfinansierat. För det femte: Utifrån att införandet av beräkningsregler för utdelningsbara överskott övervägs av regeringen i den fortsatta beredningen, menar vi i Vänsterpartiet att det borde fastläggas också en gräns för vilket underskott som ska kunna hanteras med eventuell avgiftshöjning inom systemet för automatisk balansering. Passeras då gränserna för accepterat över eller underskott är det en fråga för de då ansvariga politikerna att ta ställning till hur utdelningen alternativt finansieringen ska gå till. Just detta sista låser inte helt upp politikerna i framtiden, utan en liten påverkansmöjlighet finns ändå. Den finns trots att huvudspåret är lagt i en bred uppgörelse. Fru talman! Vänsterpartiet har, som jag sade tidigare, ett par motioner från allmänna motionstiden som också behandlas i samband med detta betänkande. Motion 2000/01:Sf229 handlar om att tillsätta en utredning med uppgift att se över hur det nya pensionssystemets utfall kan göras mer könsneutralt. Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservation nr 4 under punkt 3. Den andra motionen handlar om ackumulerad inkomst. Självklart står vi också bakom den motionen, men jag avstår nu från att yrka bifall till den. Fru talman! Avslutningsvis uppmanar jag återigen riksdagen att avslå regeringens förslag om automatisk balansering av ålderspensionssystemet. Ta bort den döda handen över pensionsfrågan och uppmana regeringen att återkomma med ett nytt förslag utifrån de punkter som Vänsterpartiet föreslår! Hade inte vi i Vänsterpartiet de senaste åren agerat på olika sätt - kritiserat, kommit med nya alternativa förslag osv. - hade den här pensionsfrågan varit tämligen bortglömd i det stora hela och passerat utan att någon märkt så mycket. Det hade bara varit ett faktum. Nu försöker vi ändå driva en debatt om innehållet i den här pensionsuppgörelsen, komma med justeringar och förfiningar av förslaget och hålla frågan levande. Det är därför vi agerar.
Fru talman! Det var ingen tillfällighet att jag började mitt anförande med Knut Wicksell och hans tankar. Han betonade 1896, alltså långt innan demokratins genombrott, att det var mycket angeläget att se till att en knapp majoritet inte kör över en minoritet. Han sade också, vilket håller än i dag, att egendomsrättigheterna hade en central plats hos honom. Det motsvarar i dagens läge pensionsrättigheter, som är det som enskilda människor ofta äger i första hand. Han sade att en knapp röstmajoritet varken behöver eller bör någonsin bestämma en vittgående fråga om egendomsrättigheter. Jag tog upp det här. Wicksell låg som sagt långt till vänster om mittlinjen i svensk politik för mer än hundra år sedan. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg det när vi fattar beslut om så långtgående frågor som pensionsrättigheter, som kommer att finnas för enskilda människor upp till kanske 80 år. Då kan det inte vara kortsiktiga politiska åsikter som ska regera, utan de ska ligga fast. Därför ska det vara självständigt och autonomt, och det ska inte bli föremål för valrörelser där man skänker bort till än den ena, än den andra.
Fru talman! Jag tycker inte heller att en knapp majoritet ska kunna avgöra väldigt stora frågor, Margit Gennser, och att det därigenom ska kunna bli hopp vart fjärde år när det rör samhällsfrågor i stort. Det är inte rimligt att det ska hänga på en ledamots röst, utan det måste vara större uppgörelser bakom en sådan fråga. Det sade jag också. Jag är inte emot breda uppgörelser. Det jag är emot är att man blir bakbunden och att det inte ska gå att påverka minsta detalj, även om det t.o.m. kanske kan handla om förfiningar. Det är det som jag är emot. Om vi växlar över till ett annat område kan vi titta på infrastrukturen i detta land som behöver mycket pengar och investeringar. Tänk om det skulle bli så som diskuteras i vissa lägen - det privata finansieringsprogrammet PPP - och man lägger ned enormt mycket pengar och med en rösts övervikt spikar en finansiering och gör en stor upprustning av infrastrukturen i landet. Det beslutas om ett stort antal miljarder med en liten majoritet. Den diskussionen förs inte, men det är egentligen samma fråga. Då binder man också upp sig i 40-50 år - kanske längre - med stora utgifter. Det jag menar är att breda uppgörelser i stora frågor kan vara bra, men det måste finnas en viss öppning. Jag raljerade lite grann. Jag sade att det kan bli så här annars. Vi har en stor försvarsuppgörelse, en stor sjukförsäkringsuppgörelse, en stor landstingsvårdsuppgörelse, osv. Vad ska i så fall kommande riksdagar syssla med?
Fru talman! Den automatiska balanseringen är ingen detalj i systemet. Den är faktiskt en grundbult. Men visst har vi i utskottet diskuterat många och även stora detaljer, och också tagit ställning. Vi har faktiskt sagt ifrån om att balanstalet nog bör räknas med fyra decimaler och inte med två helt enkelt för att öka stabiliteten. Vi har diskuterat om utgiftstaket ska ligga över systemet. Vi har tyckt att det har varit fel och haft verkligt tunga skrivningar i ett annat betänkande, där utskottet har varit enigt. Alla har faktiskt varit eniga där. Jag tycker att det är bra att vi i vissa tyngre långsiktiga frågor letar efter enhällighet eller det som
Fru talman! Den automatiska balanseringen i sig är ingen detalj, Margit Gennser. Men det vi lägger fram här är ett annat förslag till hur det skulle kunna se ut. Vi tar också upp möjligheten att inte låsa oss helt och hållet vid en definitiv avgiftsnivå, även om det skulle visa sig att det blir underskott i systemet under några år. Det är där vi vill öppna för en möjlighet att stärka systemet. Man kan jämföra med en kommunal ekonomi eller vilken ekonomi som helst. Enskilda år är det möjligt att höja kommunalskatten, för att sedan kanske återgå till en tidigare skattesats. Skulle de människor som lever i en kommun just under de få år som skatten höjs tycka att det är våldsamt orättvist? Kommande generationer - barnen - kommer ju förmodligen att ha en lägre skattesats. Det är lite av samma fråga. I en situation där man ser att ett system inte kommer att hålla men vill hålla fanan högt och upprätthålla värdet av innehållet måste det finnas en liten möjlighet att justera avgiftsdelen. Det är det vi tar upp i vår motion.

Fru talman! Hösten 1991 togs det initiativ till att försöka utarbeta ett annorlunda pensionssystem för Sveriges räkning. Det skulle enligt intentionerna vara mera ekonomiskt stabilt än det gamla. Det skulle också vara ur samhällsekonomisk synvinkel bättre vad det gällde saker som samband mellan avgifter och förmåner, bl.a. Det skulle också förhoppningsvis vara mer politiskt stabilt. Meningen var att det skulle eftersträvas en bred politisk enighet. Så blev ju också fallet. Vi fick till stånd ett beslut 1994 om att vi skulle ha ett reformerat eller, om man så vill, nytt pensionssystem. Det innehöll ett antal viktiga inslag för att uppnå de mål som hade satts upp några år tidigare. Några av de tunga sakerna är att det är hela livsinkomsten som avgör pensionerna och att de pensionsrättigheter man har tjänat in under yrkeslivet räknas upp med en faktor som har att göra med hur lönerna utvecklas i vårt land. I detta fall valde vi att det skulle vara genomsnittslönen som var den som var räntan på de rättigheterna. Den tredje av de faktorer jag tänkte nämna var att livslängden i framtiden skulle spela roll för den årliga pensionen upp till 65 Dessa förändringar innebar kraftiga förbättringar vad det gällde hållfastheten i systemet. Jag tror att jag kan konstatera, med instämmande av många experter, att det håller på att bli ett av världens mest hållfasta pensionssystem. Fru talman! Det fanns vissa regler i pensionssystemet som vi medvetet och på goda grunder antog som innebär att systemet som det är utformat hittills inte är hundraprocentigt hållfast. Vi valde att se till att övergången från den gamla pensionssystemet - från ATP - till det reformerade systemet inte skulle ske omedelbart utan under en relativt lång period. Det innebar att de brister vad gällde hållfasthet som fanns i ATP-systemet finns med oss tills dessa övergångsregler har kommit i mål. Det andra var att vi vad gällde räntan på tillgångarna inte valde utvecklingen av hela lönesumman, vilket skulle vara ett mera stabilt inslag. Vi valde just genomsnittslönen. Tanken bakom detta val var att utvecklingen av pensionerna och pensionsrättigheterna skulle ske i samma takt som förbättringarna i levnadsstandarden för löntagarna. Vi valde att se till att den livslängdsfaktor som vi införde inte skulle finnas kvar under pensionsåldern. För att göra det ändå mera konkret kan jag säga att man, om medellivslängden i landet fortsatte att öka - vilket vi hoppas - under de 18, 20 eller 25 år som en person är pensionär inte skulle behöva ge ut lägre årliga pensioner. Som jag sade valde vi alla dessa tre saker efter att ha diskuterat noggrant. Vi valde medvetet, fast vi insåg att det fanns vissa brister vad gällde förmågan att få ett mera stabilt system. Alternativet till att på dessa tre punkter utforma det på annat sätt, vilket hade varit fullt möjligt, är det som vi i dag diskuterar och ska votera om i kväll, nämligen att införa en automatisk balansering i den händelse ett antal olika faktorer skulle peka åt fel håll och därmed riskera pensionssystemets stabilitet. Det förslag som nu finns på riksdagens bord är mycket kreativt. Det är i många avseenden helt nytt. Det har tagits fram av mycket duktiga tjänstemän. Margit Gennser nämnde de tre som har varit mest inblandade när det gäller att ta fram det - hon gjorde det med all rätt - så att det har förts till riksdagens protokoll i dag. En sak som inte har understrukits så väldigt mycket i debatten är att det är mycket sannolikt att det blir högre pensioner för pensionärerna med de val vi nu har gjort. Vi har valt de tre regler jag nämnde, men vi lägger in balanseringen sedan. Det inses nog relativt lätt i den meningen att det förstås är en mängd olika faktorer som sammantaget avgör om det går bra eller inte. Det handlar om hur det går med löneutvecklingen. Det handlar om hur det går med BNP-utvecklingen. Det handlar om hur det går med livslängden, m.m. Det är förstås först om det är så att flera av dessa faktorer pekar åt samma håll som man kan behöv använda sig av balansering. I ett antal andra fall kommer det sannolikt att vara så att dessa faktorer balanserar varandra redan innan man får ta till denna mekanism. Det val man står inför då man har kommit så här långt är såvitt jag förstår att antingen ha en automatisk balansering med regler som har diskuterats, fastställts och beslutats eller att det, när det börjar uppstå problem i systemet, blir diskussioner och beslut - i den ordningen. Dvs. att man får välja mellan något slags automatisk balansering eller en politisk balansering. Vi har tyckt att det helt övervägande när vi nu skapar ett så autonomt pensionssystem som möjligt har varit att man skaffar automatiskt verkande regler. Fru talman! På ett par punkter har man anledning att fortsätta att diskutera innehållet och utformningen av den här balanseringen även efter det beslut som riksdagen förmodligen fattar i eftermiddag. Den ena punkten gäller den viktiga frågan om överskotten. Om utvecklingen skulle vara sådan att ett antal faktorer pekar åt rätt håll kommer det förmodligen att bli överskott i systemet, och vi har gemensamt konstaterat att systemet tillhör dem som har pensionsrättigheter eller som är pensionärer i det nya systemet. Det är därför rimligt, om man kommer upp på en betryggande hög nivå, att se till att de överskotten delas ut till dem som har pensionsrättigheter - det gäller både de som har gått i pension och de som inom en framtid kommer att gå i pension. Regelsystemet för detta finns ännu inte utformat. Det ska tas fram, sägs det i propositionen och utskottsbetänkandet, inför 2004. Det är då ytterligare en del i att göra systemet så automatiskt som möjligt. Det finns de som tror att det är svårt eller inte möjligt att göra detta. Jag tillhör dem som är optimistiska på den punkten och tror att vi gemensamt mellan de fem partierna kan ta fram ett bra regelsystem även för överskottsfrågan. Bortsett från att det kan leda till högre pensioner vissa år, jämfört med om man inte har det här, är det ytterligare ett sätt att understryka att det här är ett pensionssystem och att det är de som har pensionsrättigheter som äger systemet. Den andra punkten gäller den mera tekniska frågan om hur exakt systemet ska vara. Det som har föreslagits i propositionen och som tills vidare blir beslutet är att det ska hända saker med inkomstuppräkningen om indexet sjunker under 1,00. Det finns ett problem med detta som har diskuterats i utskottet. Det innebär nämligen att det minsta tal som man kan korrigera pensionerna med är 1 % då man ska använda sig av balanseringen. I akt och mening att få ett system som inte behöver slå med så stora tal när det används har vi i utskottet diskuterat, och vi föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att man ska fundera på ett system som blir mera finkalibrerat, för att använda ett modernt ord. Dvs. att det blir mera exakt. Det kan då användas även vid avsevärt mindre avvikelser, och förhoppningsvis kan man då snabbare rätta till eventuella obalanser. Det finns i ärendet avvikande meningar i huvudfrågorna från de två partier som inte står bakom pensionsreformen som sådan, dvs. Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag tänkte inte gå så mycket närmare in på vad som har framförts eftersom jag inte uppfattar att det har tillförts så mycket när det gäller den fråga som är uppe för dagen. I Vänsterpartiets reservation talas det om att det som man själv är för skulle vara mera solidariskt mellan generationerna. Jag tror att man har fel på den punkten. En av huvudpunkterna när det gäller det system som vi nu har utformat har varit just att man skulle få ett mera rättvist system. I Miljöpartiets reservation talas det kanske mera om frågan om grundpension och annat än om den fråga som vi just nu skulle diskutera, nämligen frågan om hur man hanterar systemet för att göra det ännu mera stabilt. Fru talman! Det är ett bra förslag som nu föreläggs riksdagen. Alternativen är avsevärt sämre, dvs. att man på de punkter som jag nämnde inför försämringar i pensionssystemet eller att man inför en politisk balansering. Ett av världens mest finansiellt stabila pensionssystem kan med dagens beslut göras ännu mer stabilt.
Fru talman! Vi kan hålla oss bara till det här med solidariteten mellan generationerna. Det handlar väl om lite olika synsätt. Som vi ser det hela kan det vara olika många människor i yrkesverksam ålder vid olika tidpunkter. Det är där som det ska vara en solidaritet mellan generationerna. Det kan råka vara färre arbetande under ett antal år och fler arbetande under en senare tid. Det är just den delen som vi vill lyfta upp. Och då kan det möjligtvis vara motiverat med en liten avgiftshöjning för att balansera ett underskott. Man kan annars jämföra med en kommun som under en tid kanske behöver höja kommunalskatten lite grann för att få det hela att gå ihop och för att det ska flyta längre fram. Sedan är det kanske också fullt möjligt att gå tillbaka till den gamla skattesatsen. Vi ser också det här som en solidaritet mellan generationerna.
Fru talman! Den fråga som nu väcks är synnerligen väsentlig. Det var en av de tunga frågorna när vi reformerade pensionssystemet - när vi fick reformera det mot Vänsterpartiets vilja; man ville behålla det gamla pensionssystemet. Ett problem med ATP-systemet som alltfler insåg, bl.a. de fem partierna, var att om vi i huvudsak skulle fortsätta att ha det systemet skulle vi skicka räkningen vidare till kommande generation. Detta skulle inte vara mer solidariskt än att de som nu är aktiva skulle kunna skicka räkningen till dem som nu inte har rösträtt, för att uttrycka det extra tydligt. När Vänsterpartiet som ett av få partier - det var väl två den gången - slog vakt om att det inte skulle göras några större förändringar slog man faktiskt vakt om ett system där vi i avsevärt större utsträckning än när det gäller det nya pensionssystemet skulle skicka räkningen vidare till kommande generationer. Det tycker jag inte är någon speciellt stor solidaritet. Det problem som nu nämns är att det exempelvis kan finnas olika stora generationer. Vi känner ju väl till det exemplet genom att vi har så stora kullar från 40-talet. Detta försöker vi hantera i det nya pensionssystemet med buffertfonder. Det är en ganska enkel tanke. Om det går att veta långt i förväg att det kommer att finnas stora generationer i framtiden som kommer att lyfta pension bör det finnas en del pengar när man går in i systemet. Jag tycker att kombinationen av de regler som vi har infört och buffertfonderna är ett utmärkt exempel på hur vi har försökt ordna solidariteten mellan generationerna, så att inte de som kommer efter 40-talisterna får en mycket tung börda.
Fru talman! När det gäller det gamla ATP-system insåg förstås vi också att det inte skulle hålla om det inte gjordes någonting. Det behövde ske förändringar. Men man kan gå till ett annat område när det gäller att binda upp framtidens generationer i en utgiftsomgång. Jag tog upp det tidigare i repliker med Margit Gennser. Man kan gå över på infrastrukturområdet. Där finns det nu, vad jag kan förstå, en hel del partier som är fullt beredda att haka på det här PPP systemet, att ta stora lån och binda upp framtiden. Där är det fullt möjligt att binda upp framtidens generationer. Jag kom inte in direkt på buffertfonderna i mitt inlägg, men där handlar det ju, som vi ser det, om en annan del för att kunna skapa lite större stabilitet. Då är ju frågan om den här kontrollstationen 2004 är meningsfull. Vi kanske ska låta de här pengarna vara kvar. Det är bara en tanke. Vi kanske ska låta de här pengarna vara kvar i buffertfonderna åtminstone en bra bit längre fram för att se hur hållbart systemet ändå kan komma att bli.
Fru talman! Det gläder mig att vi tycks vara överens om att det gamla ATP-systemet behövde reformeras. Min bestämda uppfattning är ju att de reformer som Vänsterpartiet har föreslagit och har röstat för ett antal gånger i denna kammare har varit helt otillräckliga och att det behövdes en reformering av den typ som de fem partierna har kommit överens om. Sedan är det förstås alldeles sant att man, om man bestämmer sig för att bygga vägar som ligger där i hundra år, i någon mening binder upp kommande generationer. Det är väl ofrånkomligt. Många gånger är väl kommande generationer glada över att det har byggts upp saker. Vi är väl glada över att vi har ett land där det finns fyra miljoner bostäder som är av hygglig kvalitet. Det är vi väl bara glada för och inte ledsna för. På vilket sätt det här har relevans för den debatt som vi just nu för har jag lite svårt att se. När det sedan gäller frågan om buffertfonderna inför 2004 är ju ställningstagandet från majoritetens sida, från de fem partiernas sida, ganska klart. Vi ska då räkna igenom ordentligt och se om det finns utrymme för någon ytterligare överföring. Om det inte gör det ska ingen ske. Och det ska inte dyka upp nya kontrollstationer efter det, utan i och med det beslutet har vi låst systemet vad det gäller fonderna. Om detta kan man förstås ha olika uppfattningar. Vi får väl se vad som händer den dagen då vi plockar fram siffrorna. Min gissning är att den enda möjligheten att det ska kunna bli någon ytterligare överföring är att det blir en väldigt god avkastning de kommande tre fyra åren på buffertfondernas bortemot 600 miljarder kronor. Men, återigen, det ska kontrolleras. Räcker inte pengarna för överföring ska en sådan inte heller ske.

Fru talman, kära kamrater och åhörare! Varför blev jag politiker? Jo, det har att göra med att jag var orolig för kommande generationer. Hur skulle det gå med allting? Vilken värld ska de unga växa upp i? Hur blir det med miljön? Hur är det i skolan eller på dagis? Vilka rättigheter och skyldigheter har våra familjer? Sedan kom också detta med trygghetssystemen och pensionerna in. Jag har träffat många unga som egentligen inte borde gå och fundera så mycket på sina pensioner. Det hör liksom inte ungdomen till. Ändå är det väldigt många av dem som är oroliga. Hur ska det gå? Vågar jag öppna mitt orange kuvert? Personligen har jag haft en väldig tur. Jag har fått ägna mig åt livslångt lärande och har inte ramlat mellan stolarna. Jag är född 1937 och slapp alltså välja premiepensionsfonder. Jag får tillgodoräkna mina 15 bästa år, och under de 4 sista åren kommer jag kanske att ha suttit i riksdagen. Det är verkligen inte så dumt. Men så bra är det tyvärr inte för alla. Det var mycket jag skulle lära mig när jag kom till riksdagen. Om bromsen eller den automatiska balanseringen visste jag inte så mycket. Ju mer som jag lär mig härom desto tryggare borde jag bli - men så blir det precis tvärtom! Vi hade en hearing i andrakammarsalen där vi i tre timmar pratade om pensioner. En väldigt vanlig återkommande kommentar var att vi inte vet någonting om framtiden. Det är ju så, och just därför blir jag lite fundersam när man samtidigt säger att pensionssystemet är så bombsäkert. Jag blev inte uppskrämd av pensionssystemets belackare utan mer av dess förespråkare. Jag förstår inte hur man kan säga att det nya systemet är så säkert och stabilt, samtidigt som man ändå inte vet någonting om framtiden. Om det nu kommer att bli stabilt sker det på bekostnad av pensionärerna, dvs. brukarna eller kunderna. Det är de som kommer att få betala kalaset. Generaldirektör Anna Hedborg gick för någon månad sedan ut i en artikel i Dagens Nyheter med ett förslag att 40-talisterna skulle få betala sin egen ålderdom, eftersom systemet är gungigt och pengarna förmodligen inte kommer att räcka. Det blev mycket debatt ett tag om den här artikeln, men sedan lade den sig. Jag tycker att det var väldigt bra att Anna Hedborg gick ut med det här förslaget. Hon pekade på att det är fara å färde. Det kan kanske hända att pengarna tar slut. Jag håller med Stockhaus om att det här var bra. Jag vill faktiskt lite sälla mig till den skara som vill bidra till en liten öppning. Annars skulle det här vara färdigdiskuterat för länge sedan. Jag har den starka uppfattningen att man måste se farorna klart och tydligt. Man ska inte resonera så att om något händer ska man handla på ett visst sätt, men det händer nog inte. Man måste faktiskt utgå från att faran finns. Jag valde i mitt yrke ofta stridspiloter som exempel. En stridspilot sitter i ett plan som går fruktansvärt fort, och han ska reagera väldigt snabbt i olika situationer. Om t.ex. en liten lampa börjar blinka kan han inte tänka: Det ordnar sig nog - jag kan kanske trycka på knappen intill. Man måste inför varenda manöver noga veta vad som kan hända och vad man ska göra då. Egentligen har Miljöpartiet yrkat avslag på hela propositionen. Det står visserligen inte så i reservationen, men dess innebörd är sådan. Vi menar att pengar har tagits från AP-fonden och förts till statsbudgeten i en omfattning som strider mot den utfästelse som gjordes 1994, något som kan få oacceptabla följder för pensionerna. Man bör frysa de pengar som har tagits från AP-fonden och avkastningen på dem, så att de medlen kan återlämnas till pensionssystemet. Vi tycker vidare att de personexempel som valts för att illustrera systemet inte motsvarar ett genomsnitt av vanliga löntagare. Det gäller oavsett om man beskriver vinnare eller förlorare. Varken kvinnor, studerande, arbetslösa, studerande eller projektarbetare är representerade. Det måste göras en utvärdering av utfallet. Vi menar att den automatiska balanseringen inte bör genomföras. Den stämmer inte med ett socialt och solidariskt välfärdssystem, och vi tycker precis som Vänsterpartiet att det är riksdagen som ska fatta beslut vid stora påfrestningar på statens budget. Besluten kan inte fattas långt i förväg utan att man kan göra någonting åt dem. Vi menar att det bör tillsättas en oberoende expertutredning med internationellt inslag, vilken får till uppgift att allsidigt analysera det nya pensionssystemet. Mot bakgrund av de mål som uttalades 1994 och med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 2. Jag instämmer också i Vänsterns yrkande om bifall till reservation nr 4. Miljöpartiet har också kvar två motioner från den allmänna motionstiden, dels en motion om ideella fonder, dels en motion om etiska aspekter på fonder. Först beträffande de ideella fonderna: att en del av fondernas medel kan avsättas för ideella ändamål har bara liten inverkan på det totala pensionsbeloppet. Det kan vara väldigt bra att få avstå en del av sina pengar till ideella ändamål, även om man inte får återbäring i pengar. Det är just det som det här bygger på. Det kan vara ett slags återbäring att få känna att man har bidragit till att förbättra framtiden och miljön för sig själv och sina barnbarn. Det här motionsförslaget har varit uppe till behandling en gång tidigare. Det pratades då om den lagändring som skulle behövas, och man kom fram till att det inte borde vara så svårt att göra en sådan. Margit Gennser sade t.o.m. efteråt i en radiointervju att lagändringen kanske skulle vara så pass liten att den skulle kunna genomföras rätt enkelt. Jag yrkar bifall till min reservation 6 om ideella fonder. I motionen om etiska aspekter tycker Miljöpartiet att Premiepensionsmyndigheten ska få till uppgift att granska och utvärdera fonderna ur etiska aspekter. Vi vill alltså att det ska lämnas ett slags konsumentupplysning. Det är orimligt att man måste ringa runt till alla fonder och kolla huruvida de anlägger etiska aspekter på sina placeringar. En fond ansluter till FN:s barnkonvention, men man har absolut ingen möjlighet att få veta vad det är för slags fond som man sätter in sina pengar i. Arbetar den t.ex. mot barnarbete? Vi tycker att det är självklart att det på massor av sådana punkter borde finnas något slags konsumentupplysning. Sådan lämnas t.ex. i England. Jag yrkar bifall till reservation 7.
Fru talman! Kerstin-Maria Stalin konstaterade i inledningen av sitt anförande att vi inte vet någonting om framtiden och att så var fallet även efter ett seminarium i socialförsäkringsutskottet för en tid sedan. Precis så är det förstås. Ingen av oss vet något om framtiden. Det som vi kan försöka göra är att ordna ett så bra samhälle och så goda regler som möjligt för att få en bra infrastruktur i landet, som vi pratade om för en stund sedan. Vi kan se till att få vettiga system som gör att framtiden blir mindre osäker. Kerstin-Maria Stalin talade om att det var fara å färde i framtiden, och jag uppfattade att det hade något att göra med att det är osäkert om vi i framtiden kan finansiera pensioner och äldreomsorg. Jag gissar att det bakom den oron ligger några kunskaper som vi ändå har, nämligen att det föddes ovanligt många på 40-talet och att vi har förmånen att få leva allt längre men att det finns en tendens att vi går i pension allt tidigare. Om detta kan det väl finnas anledning att använda uttrycket "fara å färde", som Kerstin-Maria Stalin gör. Det som är alldeles obegripligt är att samma person tillhör ett parti vilket som stora och viktiga punkter i sitt program har kortare arbetstid och möjlighet att vid 55 års ålder få garantipension. Jag skulle vilja att Kerstin-Maria Stalin utvecklade på vilket sätt hon och hennes parti försöker klara de här problemen på ett lättare sätt genom att människor ska arbeta mindre och mindre.
Fru talman! Jag förstod nästan att Bosse Könberg skulle komma med den här frågan och svänga till det med den. Med flit utvecklade jag här inte vårt grundtrygghetssystem. Jag tänkte: Nu ska jag hålla mig till den automatiska balanseringen. Bosse Könberg sade att vår motion mest handlade om vårt grundtrygghetssystem, men det gör den inte. Det är tre meningar i hela motionen som handlar om det, och resten handlar om den automatiska balanseringen. Därför ville jag också uppehålla mig vid den. Det är klart att vi vill ha arbetstidsförkortning. Men arbetstidsförkortning kan faktiskt också leda till en högre produktivitet - om man slipper slita ut sig. Det är ingen produktivitet att vara långtidssjukskriven för att man är utsliten. Jag tycker att det är väldigt konstigt att man innan man ens har prövat detta system kan säga: Vi vet ingenting om framtiden, men nu har vi gjort ett stabilt och hållfast system. Det är det jag tycker är konstigt. Det är kreativt, det är uppmärksammat och det är berömt, men vi vet inte ännu hur det är. Jag anser att det fortfarande är ofullständigt belyst.
Fru talman! Nej, jag har nog inte svängt till någonting till att handla om grundtrygghet i mitt förra inlägg. Jag frågade om inte det som egentligen oroade Kerstin-Maria Stalin, om jag fattade det rätt, var hur vi ska klara pensioner och äldreomsorg i framtiden när det, något underförstått, ändå är så att väldigt många går i pension och färre kommer att arbeta. Då undrade jag om medicinen mot detta är den rakt motsatta, dvs. att på olika sätt uppmuntra människor att arbeta mindre. Det var, tycker jag själv, en högst relevant fråga. Jag förstår mycket väl att Kerstin Maria Stalin inte uppskattar den, men den är högst relevant. Så än en gång, i den avslutande repliken: På vilket sätt löser vi bättre problemet med att se till att ha bra pensioner i framtiden och bra äldreomsorg när många går i pension genom att människor arbetar mindre?
Fru talman! Vår medicin är att vi har en grundtrygghet som är lika för alla. Administrativt är det också väldigt mycket lättare att sköta än det vansinnigt krångliga system vi har nu. Tack och lov tror jag att vi kommer att få lite hjälp på traven med denna grundtrygghet i och med att väldigt många inte kommer att komma högre än till garantinivån. Det blir ju ett slags grundtrygghet. Jag skulle väldigt gärna se att vi så småningom satte oss ned och riktigt noga diskuterade hur vi ska göra med detta. Ekonomin är ansträngd och svår, och det är stora osäkerhetsfaktorer. Jag skulle vilja prata mer tillsammans med andra partier om detta med grundtryggheten. Centern är lite grann inne på en sådan linje, men vi skulle behöva prata mer om det.

Fru talman! Det är drygt sju år sedan vi i riksdagen lade fast de vägledande principerna för det nya reformerade pensionssystemet. Ett stort arbete har sedan dess lagts ned för att få systemet i funktion inför starten 2003. Inte minst har vi i utskottet förberett oss noga inför detta betänkande, bl.a. med hörande av Riksförsäkringsverket och offentlig hearing här i riksdagen med särskilt inbjudna som kunde tänkas ha synpunkter på den automatiska balanseringen i det reformerade pensionssystemet. Man kan säga att alla var där. I vårt utskott har vi från kansliet fått föredömliga genomgångar av ärendet. Regeringens proposition om automatisk balansering är också skriven på ett sådant sätt att man kan tränga igenom den förhållandevis lätt, även om materien av naturliga skäl av och till synes vara svår. Jag tycker att det nya reformerade pensionssystemet vinner alltfler sympatisörer, och vi tar därmed ett stort politiskt ansvar för att människor ska känna att vi har stabila och trygga pensionssystem för framtiden och över mycket lång tid. Pensionsområdet är ett av de områden där det är speciellt viktigt för medborgaren att veta att vi över tid har hållbara system så att var och en vet vad pensionen ska bli på äldre dagar. Det ska inte komma som en överraskning vad pensionen ska bli. I Sverige har vi vågat ta oss an den viktiga politiska uppgiften att träffa en bred uppgörelse för ett pensionssystem över tiden. En sådan uppgörelse innebär att ett parti eller block inte ensamt kan bestämma över utformningen. Det innebär en stabilitet och hållbarhet för kommande generationer, vilket är viktigt. Fru talman! Det nya pensionssystemet ska, i förhållande till det nuvarande, vara mer såväl socialt som samhällsekonomiskt hållbart. Dels ska systemet tillförsäkra den enskilde människan en trygg pension som möjliggör en värdig ålderdom, dels ska det vara följsamt mot den samhällsekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen. Genom att vi anpassar pensionerna till dessa faktorer lämnar vi inte över obetalda pensionsskulder till kommande generationer. Det betyder att pensionerna blir högre när det går bättre för svensk ekonomi och lägre när det går dåligt. Pensionerna påverkas också av om vi blir fler eller färre i arbetsför ålder. I detta avseende är det nya pensionssystemet ett kontrakt mellan olika generationer, vilket förvisso även det nuvarande systemet är. Skillnaden är att det nuvarande systemet betalar ut pension utan hänsyn till vilka avgifter som kommer in. För att undvika detta och att de samhällsekonomiska och befolkningsmässiga förändringarna underminerar det nya pensionssystemets ekonomiska stabilitet har vi socialdemokrater tillsammans med övriga partier som ingår i pensionsöverenskommelsen valt att införa en särskild mekanism i systemet som vi kallar för automatisk balansering. Hur denna mekanism skulle konstrueras har varit en central fråga för hela arbetet med det nya pensionssystemet. Därför är det med stor tillfredsställelse jag nu konstaterar att regeringens proposition Automatisk balansering av ålderspensionssystemet huvudsakligen uppfyller socialförsäkringsutskottets förväntningar och krav på hur en sådan balansering konkret bör fungera. Regeringens förslag till automatisk balansering innebär att pensionssystemets tillgångar och skulder kommer att beräknas årligen. Tillgångarna och skulderna kommer att redovisas varje år i en balansräkning för systemet. Tillgångarnas utveckling är beroende av hur avgiftsunderlaget och den s.k. omsättningstiden utvecklas samt av buffertfondens avkastning. Skuldernas utveckling är beroende av snittindexeringen och av hur medellivslängden utvecklas. Om skulderna växer sig större än tillgångarna aktiveras balanseringen. Balanseringen är till för att skulderna ska minska. Förräntningen, dvs. pensionsbehållning och utgående pensioner, övergår till att bli sådan att skulderna anpassas till tillgångarna. Genom att skulderna aldrig tillåts bli större än tillgångarna styrs, vid en för systemet negativ utveckling, systemets buffertfond mot 0 kr. Systemets finansiella ställning beskrivs i ett s.k. balanstal. Det är helt enkelt systemets tillgångar dividerat med dess skulder. Balanstalet beräknas varje år. Överstiger balanstalet 1,00 har systemet ett överskott. Understiger balanstalet 1,00 har systemet underskott. Om en sådan negativ obalans bestod skulle buffertfonden med tiden tömmas. För att undvika denna risk måste pensionssystemets åtagande minskas i förhållande till dess tillgångar. Detta sker genom att ett inkomstindex multipliceras med balanstalet om det är under 1,00. Låt mig ta ett exempel: Balanstalet faller ett år under nivån 1,00 till 0,99. Det innebär att tillgångarna endast uppgår till 99 % av skulderna. Ett underskott om 1 % har uppstått. Om inkomstindex ökar med 2 % detta år innebär balanseringen att den "önskade" 1 %, vilket innebär att pensionen faktiskt minskar. Omräkningen av pensionsbehållningen kommer då endast att spegla hälften av förändringen i de genomsnittliga inkomsternas utveckling. Faktorer som kan utlösa balansering, under förutsättning att systemets skulder har blivit större än dess tillgångar, är följande: Antalet förvärvsaktiva minskar, tiden under vilken pensionsrätt intjänas och utbetalas minskar, avkastningen på buffertfonden är mindre än tillväxten i avgiftsunderlaget, medellivslängden ökar och det sker stora svängningar i det jag nu har räknat upp. Effekten av en balansering på grund av att skulderna är större än tillgångarna leder till lägre pensioner under den tid balanseringen pågår. Balanseringen upphör om utvecklingen av dessa faktorer medför att systemets tillgångar växer snabbare än snittinkomsten i samhället. Balanseringen kan även utlösas om de fyra nämnda faktorerna får en motsatt utveckling, dvs. att antalet förvärvsaktiva ökar, tiden under vilket pensionsrätt intjänas ökar, avkastningen på buffertfonden, dvs. Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, är större än den procentuella tillväxten i avgiftsunderlaget och medellivslängden minskar. Också här påverkar stora svängningar, som jag tidigare nämnde. När faktorerna utvecklas på detta sätt kommer pensionssystemets tillgångar att växa snabbare än dess skulder. Hur detta överskott ska hanteras behandlas inte i regeringens proposition, men jag vill på utskottets vägnar understryka betydelsen av att även överskott i fördelningssystemet ska kunna fördelas på såväl de förvärvsaktiva som pensionärerna. Förslag om detta bör redovisas i samband med den analys som ska presenteras år 2004. I detta sammanhang bör också prövas om fördelningen av överskottet kan göras automatiskt verkande. Det ska emellertid påpekas att de faktorer som påverkar pensionerna mest inte är balanseringen i första hand, utan det är inkomstutvecklingen och därefter kommer medellivslängdens utveckling. Först därefter kommer balanseringen. Styrkan med en automatisk balansering av pensionssystemet är att vi ständigt måste sträva efter ett samhälle där barn är efterlängtade och där vi har lust och ork att arbeta fram till pensionsåldern. Pensionssystemet kan alltså inte betraktas som en isolerad företeelse utan som en av grundpelarna i den generella välfärden. Fru talman! Det vi gör för barnen och de förvärvsaktiva blir med automatik till fördel för pensionärerna. Detta kallar jag för ett tydligt och enkelt generationskontrakt. Regeringen föreslår i propositionen att balansindexet, dvs. den omräkningsfaktor i pensionssystemet som ska användas när skulderna är större än tillgångarna, ska tillämpas när balanstalet är mindre än 1,00. Vi i socialförsäkringsutskottet har emellertid funnit att effekten av en långvarig obalans i pensionssystemet skulle bli mindre kännbar och mer rättvis om balansindexet aktiverades tidigare. Detta skulle kunna ske genom att använda ett mer fingraderat balanstal, dvs. med fler decimaler. Utskottet anser att regeringen bör överväga en sådan förändring av balanstalet. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till förslaget i SfU13 och avslag på samtliga motioner. Utskottets förslag till riksdagsbeslut är att riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen om inkomstgrundad ålderspension och ger regeringen till känna att regeringen bör överväga en fingradering av balanstalet i enlighet med vad utskottet anfört.

Fru talman! Jag måste be om lite hjälp, Ronny Olander. Det finns någonting som jag vill ha utklarat, nämligen att systemet med den automatiska balansering är så bra, eftersom var och en vet vad de ska få. Det tycker jag är så konstigt. Den automatiska balanseringen gör ju att var och en inte vet vad de ska få, eftersom man inte vet hur det går. Vem är det som ska betala kalaset? Är det pensionärerna eller de yrkesaktiva? Hur ser Ronny Olander på det?
Fru talman! Låt oss ta helheten i propositionen och i betänkandet och därtill fundera över den mycket fina offentliga hearing som vi hade om automatisk balansering, där inte minst Riksförsäkringsverket gick igenom 72 olika scenarier. Pensionerna är en viktig del av den generella välfärden. Det är verkligen en grundbult. Det innebär att det naturligtvis finns en koppling mellan antalet förvärvsaktiva, de som jobbar i samhället, och de som är pensionärer, precis som det fanns i det gamla ATP-systemet och precis som det är i det nya reformerade pensionssystemet. Det finns en homogen tanke i detta med ett generationskontrakt över generationerna. Jag tycker inte att man kan säga att pensionärerna får betala detta. Vi är så oerhört beroende av varandra i ett väl fungerande samhälle. Vi ska ställa upp för varandra i ett generationskontrakt över generationerna.
Fru talman! Jag måste fråga igen: Vem står för notan om den automatiska balanseringen löses ut?

Fru talman! Om det inte finns pengar i pensionssystemet och den automatiska balanseringen löses ut får man något mindre pensioner under en tid. Det försökte jag och andra representanter som står bakom pensionsuppgörelsen att säga. Men det vi glömmer bort att resonera om är att det faktiskt finns ett gassystem också. Det hette ju först bromsen och gasen, men förståndigt nog heter det nu den automatiska balanseringen. Där finns med att man kan återställa pensionerna. Det fungerar inte annorlunda i det här reformerade pensionssystemet än vad det har gjort i ATP systemet. Det är inte ovanligt att både Kerstin-Maria Stalin och jag möter pensionärer som tycker att basbelopp och annat inte har blivit uppräknat, trots att vi kanske har försökt att återställa det gemensamt. Det blir inte annorlunda i den delen.
Fru talman! Jag tänkte ställa en kort fråga till Ronny Olander. Den handlar om hearingen och tidsplaneringen av denna. Den här hearingen var två dagar efter att motionstiden gick ut för den här propositionen. Även om hearingen kanske mer ska ses som en del av utskottets beredningsarbete, skulle det inte ha varit helt fel om det hade funnits några dagar kvar av motionstiden. Förutom alla de remissvar som har lämnats in på det här förslaget fanns det en hel del personer med på den här hearingen som kanske skulle ha kunnat komma med nya vinklingar av det hela. Det borde kanske ha funnits möjlighet att ta del av dessa innan motionstiden gått ut. Att det sedan är ett led i utskottets beredningsarbete förstår jag. Men hur ser Ronny Olander på den frågan?
Fru talman! Jag har inga speciella synpunkter på hur det här var planerat i tiden. Under tio års tid har den här frågan diskuterats. Jag sade inledningsvis att vi sedan åtminstone sju år har diskuterat den här frågan på olika sätt i olika forum. Det kan inte vara okänt för någon här i riksdagen att det har funnits olika synpunkter, infallsvinklar osv. Det är alltid bra om det kan klaffa med olika saker vi gör. Det kan man väl säga allmänt. Det tycker jag. Den offentliga hearingen var tydliggörande och oerhört bra. Jag tycker nog att det är att sträcka sig lite väl långt att säga att detta skulle vara ett hinder för eventuella motioner från olika partier.
Fru talman! Jag sade inte att det skulle vara något hinder. Man skulle kanske kunna vidga frågan ännu mer. På så sätt kunde man kanske ha tonat ned kritiken om att det har lagts en sorts död hand över pensionsfrågan i och med att det är en så pass stor och bred pensionsuppgörelse. Nya vinklingar skulle säkert ha kunnat komma in på sluttampen.
Fru talman! Dagens debatt är ett sätt att öppna upp och diskutera pensionsfrågan. Det har vi gjort under många år. Jag reagerade faktiskt lite grann när Claes Stockhaus i sitt anförande räknade upp flera olika områden där man kanske i vissa fall kan hitta breda politiska överenskommelser och kanske också uttrycket död hand. Jag har definitivt inte i politiken upplevt att man i pensionsfrågan har varit tyst på något sätt. Tvärtom, på alla de möten som vi från olika partier på olika sätt har deltagit i tillsammans med pensionärer eller unga människor har det verkligen varit fart. Det har varit lustfyllda och tuffa diskussioner. Någon tyst diskussion eller att vi smyginför ett nytt pensionssystem kan jag inte hitta i Sverige - definitivt inte. Men det tror jag kanske inte heller att Claes Stockhaus menar.

Fru talman! Jag ska börja där Claes Stockhaus och Det finns naturligtvis ett spår av sanning i det som Claes Stockhaus tar upp. När det blir en så stor och bred politisk överenskommelse är det många människor som står bakom den - en mycket stor grupp av människor. Men som företrädare för det socialdemokratiska partiet och som partisekreterare i detta parti under ett antal år kan jag verifiera Ronny Olanders beskrivning av att det har varit både intensiva och hetsiga debatter, inte minst inom det socialdemokratiska partiet och inom fackföreningsrörelsen. Vi har arrangerat rådslag. Vi har haft opinionsmätningar och enkäter. I anslutning till ett antal partikongresser har det socialdemokratiska partiet fört en ingående diskussion om det reformerade pensionssystemet. Det har också varit en lång rad andra grupperingar, institutioner och sammanslutningar som har fört en debatt om principer men också om delar och ibland kanske t.o.m. ganska små detaljer i pensionsfrågan. Jag är övertygad om - precis som Ronny Olander sade i sitt anförande - att frågan om pensioner och pensionsreformer också i fortsättningen kommer att vara föremål för diskussion eftersom det är en så väsentlig del av den generella välfärden. Det är mycket bra. Vi behöver naturligtvis hela tiden följa upp frågan. Fru talman! När jag körde ett litet barnbarn till förskolan i morse frågade han varför jag hade så bråttom. Jag sade att jag skulle vara i riksdagen och debattera en viktig fråga. Vad är det för något?, frågade han. Det var lite svårt att förklara. Det är ibland kanske svårt att förklara för vuxna människor vad automatisk balansering av pensionssystemet är, och det är inte lättare för en fyraåring. Jag ska prata om någonting som kallas för den automatiska balanseringen, svarade jag. Då tittade han på mig, och så sade han: Betyder det att man aldrig kan ramla? I någon mening är det kanske det som är vår uppfattning. Avsikten med detta - som är inte den sista men en av de sista delarna i reformen av det nya pensionssystemet - är att systemet faktiskt inte ska kunna ramla omkull. Jag tycker, precis som flera av er som har varit uppe i debatten, att det är viktigt i en sådan här stor och generationsövergripande fråga att det finns ett starkt stöd i riksdagen. Jag tycker också att det är viktigt, inte minst med tanke på vad många av er har sagt om solidariteten mellan generationerna och förutsägbarheten, att det är en bred majoritet. Precis som Margit Gennser sade i sitt anförande är det naturligtvis inte enbart en bred majoritet. Det är också ett mycket ingående berednings och analysarbete som ligger bakom. Till icke oväsentliga delar finns det faktiskt också en hel del nytänkande. Inte minst finns det nytänkande i den fråga som riksdagen nu debatterar. De allra flesta av er har varit inne på att fördelarna är en ökad solidaritet mellan generationerna. Vår generation tar nu ett ansvar för förutsägbarheten och även för att vi skapar ramar för att det ska finnas resurser för kommande generationer. Den automatiska balanseringen och hela systemet tar hänsyn till den följsamhet som såväl demografiska som samhällsekonomiska förändringar innebär. Genom ett antal metodval har vi åstadkommit ett pensionssystem med goda sociala egenskaper. Några av talarna har varit inne på den fasta avgiften, och det är väsentligt. Både Kerstin-Maria Stalin och Claes Stockhaus har varit inne på att man skulle ha haft en rörlig avgift för att bära av förändringar mellan generationer och att det skulle vara uttryck för en solidaritet. Jag tycker precis tvärtom. Den fasta avgiften är en förutsättning för just förutsägbarheten i relationen mellan blivande pensionärer, dagens pensionärer och dagens förvärvsaktiva. Det innebär att kostnaden är känd för löntagare och arbetsgivare. Det andra som talarna har berört är det fasta delningstalet. Det tredje är att vi har valt att låta pensionerna förändras i förhållande till den genomsnittliga inkomstutvecklingen. När det gäller den sista frågan hade vi faktiskt - och det finns också i remissunderlaget - en lång diskussion om att man i stället borde ha valt ett s.k. summaindex, dvs. summan av de samlade inkomsterna. Men det hade varit mindre förmånligt för både pensionsspararna - de som ska tjäna in sin pensionsrätt - och pensionärerna. Genom att välja en genomsnittlig inkomstutveckling får vi också en bra följsamhet. Redan från 2002 kommer dagens pensionärer att få sin ATP-pension följsamhetsuppräknad. Det tror vi kommer att innebära en styrka för hela systemet. Nu måste man väl, med tanke på de risker som alltid finns och den oro för framtiden som flera varit inne på, alltid nämna de värsta tingen som skulle kunna hända. Om antalet förvärvsarbetande minskar, om andelen barn som föds fortsätter att vara extremt låg, om medellivslängden fortsätter att öka i en ökande takt eller om alla de här tre sakerna händer samtidigt - då innebär naturligtvis detta påfrestningar på alla pensionssystem, oavsett med vilken teknik eller på vilket sätt vi formar ramarna i pensionssystemet. Detta är ju en samhällsekonomisk påfrestning som inte bara berör pensionssystemet. Men den pensionsreform som majoriteten står bakom och det förslag som nu behandlas är utformat på ett sådant sätt att det är bättre än många andra pensionssystem runt om i vår omvärld. Det tar hänsyn till sådana förändringar och skapar därmed förutsättningar för ett förtroende mellan generationerna. För att undvika att påfrestningarna blir för stora för pensionssystemets förmåga att vara uthålligt vill vi införa en automatisk balansering. Några av er har tidigare hört mig säga att jag tycker att den automatiska balanseringen är enkel och genial. Det är visserligen sant att det är en komplicerad matematisk ekvation. Men principen är enkel. Det är viktigt att den beskrivs så och att det argumenteras så. Den är faktiskt enkel till sin principiella utformning. Vi behöver inte gå in på den sida - jag tror att det är s. 74 i propositionen - som redovisar den matematiska beräkningen. Man behöver inte använda den, även om några av oss - mest för att pigga upp församlingarna - brukar visa en overheadbild av den. Jag har i något sammanhang sagt att den djupa suck som då går genom församlingen knappast går att beskriva på ett förtjänstfullt sätt. Syftet med balanseringen är alltså att göra systemet förutsägbart och långsiktigt ansvarsfullt. Det innebär också mjukare förändringar än beslut vid enskilda tillfällen. Med den kunskap vi har om historien, om 90-talet, är detta en av de viktigare faktorerna. Vi vet att vi då och då behöver fatta enskilda beslut, och vi vet att oavsett när de behöver fattas är de alltid svåra att handskas med. Sedan är det frågan om det omvända, dvs. om avkastningen och tillgångarna i fonderna blir höga. Om och när fördelarna inträffar - om avkastningen ger ett tillfälligt överskott - bör överskotten med automatik användas för att upprätthålla snittindexeringen under perioder då systemet försvagas. Ronny Olander sade alldeles nyss att regeringen återkommer i frågan om att hantera bestående överskott. Precis som Ronny Olander och andra har sagt kommer vi tillbaka senast 2004, efter den analys och beredning som behöver göras just på denna punkt. Jag vill än en gång understryka det som flera av er har sagt i debatten, nämligen att frågan om den automatiska balanseringen har varit föremål för en ordentlig och noggrann beredningsprocess. När propositionen behandlades redan 1998 diskuterades vikten av att just ha en automatisk balansering. Sommaren 1999 remitterades en departementsskrivelse. De remissvar som kom på den departementsskrivelsen har varit föremål för noggrann analys av en särskild arbetsgrupp innan lagrådsremissen och slutligen propositionen lades fram för riksdagen. Riksförsäkringsverket har också haft en hel del ingående utredningsuppdrag. I debatten nämndes nyss de 72 olika beskrivande scenarier som ligger till grund för själva förslaget. Apropå diskussionen om demokrati och debatt har vi i anslutning till presentationen av lagrådsremissen haft en mängd informationsmaterial. Vi har haft presseminarier. På olika sätt har vi försökt att lyfta ut en fråga som vi tycker är väsentlig när det gäller pensionssystemet. Nu har utskottet påpekat att det borde analyseras ytterligare om inte balanstalet borde vara mjukare. Frågan berördes i utredningsarbetet och den var föremål för en viss diskussion, men av olika skäl fördes den åt sidan när lagrådsremissen och propositionen skrevs. Jag har lyssnat noga till det som har sagts, och jag har naturligtvis läst utskottsbetänkandet. Jag delar den argumentation som utskottet anför, och vi kommer att återkomma till riksdagen efter det att vi har berett och analyserat just frågan om på vilket sätt en mjukare övergång i form av t.ex. fyra decimaler skulle slå på förändringar för att få systemet att landa mjukare men också att få det att starta mjukare när avkastning och tillgångar ökar. I de motioner som har väckts i anslutning till propositionen och som finns beskrivna i utskottsbetänkandet tar Vänsterpartiet upp frågan om en genderutredning. Vänsterpartiet säger att vi bör utreda automatisk balansering och pensionsreformen utifrån ett gender-perspektiv. Sedan finns det en lång argumentation om arbetsmarknaden. Nu är detta en motion som Vänsterpartiet ofta väcker i anslutning till olika förslag och propositioner som läggs fram. Jag tycker i och för sig att det är bra att man väcker den typen av motioner. Det finns ett problem med denna motion. Den skjuter in sig på pensionsreformen. Men pensionsreformen är ur ett gender-perspektiv en mycket bra reform. Den har en starkt omfördelande effekt. Den tar definitivt inte negativ hänsyn till kvinnors möjligheter till pension. Tvärtom! Däremot är arbetsmarknaden och arbetslivsförutsättningarna för kvinnorna inte goda. Utifrån det perspektivet finns det, naturligtvis, fortsättningsvis alltid en anledning att granska arbetsmarknaden, hur företagen fungerar, frågan om deltidsarbete, frågan om möjligheter att kombinera familj och barn med ett arbete. Det är väl sent att koppla frågan till att göra om pensionsreformen. Precis detta har vi ägnat utomordentligt stor uppmärksamhet. Den allmänna pensionsreformen är formulerad utifrån ett bra gender-perspektiv. Vänsterpartiet tar upp frågan om ackumulerad inkomst, t.ex. arbetsskadelivränta, som borde delas upp på flera år eftersom man annars kan komma över taket till pensionsgrundande inkomst - dvs. fördela och få nytta av inkomsten över flera år. Det är naturligtvis en intressant fråga, och den har också blivit belyst. Avgiften betalas upp till ett tak på 7 1⁄2 basbelopp. Det är staten som betalar avgiften därutöver. Därför är det inte rimligt att göra uppdelningen över flera år. Det förslag som nu ligger är alldeles rätt. Miljöpartiet har lyft fram frågan om etiska och ideella fonder. Den frågan har varit föremål för många diskussioner, och Genomförandegruppen har också diskuterat den ingående. Det är inte som Kerstin-Maria Stalin säger att det är enbart den egna personens minskade pension det handlar om. Det handlar om att skjuta över fördelningen av detta avstående till kollektivet. Det har att göra med när man hamnar nära garantipensionsnivån. Med det vi kan se i dag finns det inga förutsättningar och möjligheter att kunna medge att spara i den konstruktion som de ideella fonderna har i dag. För övrigt tycker jag att ideella fonder är alldeles utmärkta, och jag sparar själv i sådana i andra sammanhang. Fru talman! Skälen för att föra över medel från AP fonderna är mycket enkla. Det handlar om att statsbudgeten genom den uppdelning vi har tagit ställning för tar över ansvaret för förtidspensioner, efterlevandepensioner och endast den inkomstrelaterade delen finansieras via AP-fonderna. Grundskyddet blir högre och därmed också något dyrare än i dag. Staten ska också stå för ålderspensionsavgift för pensionsberättigade förmåner som föräldrapenning, sjukpenning, barnårsrätt m.m. Efter också här ingående analyser har beloppet 245 miljarder ansetts rimligt för att fördela och kompensera statsbudgeten för merkostnaderna. Det här är ett sätt att säkerställa en rättvis balans mellan pensionssystemets åtagande visavi statens åtagande. Fru talman! Genom förslaget om automatisk balansering har vi skapat ett system med en så trygg relation mellan generationerna som är möjlig med de kunskaper som vi har skaffat oss. Därmed kan vi också säga att dagens förvärvsaktiva som betalar till våra pensionärer i dag ska kunna ha förtroende för pensionssystemets förmåga att klara pensionerna också i framtiden. Ålderspensionssystemet bygger på förtroende.

Fru talman! Jag börjar med frågan om ideella fonder. I betänkandet står följande: "Utskottet . framhöll dock att de ideella fondernas betydelse för samhällsnyttan är utomordentligt stor -. Utskottet ansåg att denna fråga särskilt bör följas upp." Jag undrar om statsrådet delar den uppfattningen. Jag fick inte veta någonting om synen på etiska aspekter på fonder, vilket jag tycker är oerhört viktigt speciellt med tanke på barn och miljö. Jag skulle vilja avsluta min replik med en liknelse jag kom att tänka på. När jag kom in i landstinget i Dalarna skulle man just börja med köp och säljsystemet, Dalamodellen. Man skyndade sig ganska mycket att genomföra det och brydde sig inte särskilt mycket om remissvaren. Jag påpekade det vid ett tillfälle i landstingsstyrelsen och menade att personalen inte hade varit delaktig i den enormt stora reformen. Då var det en person som undrade vad jag menade med det och sade att ordet delaktighet stod med i betänkandet nio gånger. Pensionssystemet blir inte stabilare av att man säger "stabilt" eller "hållbart" många gånger. Så tycker jag att det har varit. Det är inte det som gör stabiliteten, utan det handlar om hur det går för dem som ska ha pension och hur de ska kunna veta hur det slår ut för dem.